Herr talman! Jag reagerar också på att Cristina Husmark Pehrsson tar upp frågan om personal som jobbar i offentlig regi. Jag vet att hon då avser dem som jobbar inom vården. Vidare har det i debatten här i dag framgått att nästan all personal som jobbar i privat regi tycker att det är mycket bättre än att jobba i offentlig regi. Jag har träffat ganska mycket vårdpersonal - vården ligger mig rätt varmt om hjärtat och det gäller då både offentlig och privat vård. Men jag har också träffat många som jobbar i privat regi som klagar över arbetsmiljön. I Norrlands inland, bl.a. i mitt hemlän, är man väldigt kritisk till skattesänkningar. Man vill hellre ha mer pengar, resurser, till kommuner och landsting; detta för att den offentliga sidan och personalpolitiken ska kunna utvecklas.
Herr talman! Med avseende på detta med personal inom den offentliga verksamheten kan jag säga att jag kan sträcka mig också till personalgrupper utanför vården. Både Lena Olsson och jag har erfarenheter från vården. Det är kanske lättare att tala om vården just därför att vi har praktisk erfarenhet av det området. Jag har tidigare här från talarstolen haft en diskussion med Lena Olsson angående Kommunals rapport om en undersökning av hur personalen mår. Man mår så mycket bättre inom den privata verksamheten än inom den offentliga. Det gäller då personal som tidigare jobbat inom den offentliga verksamheten. Lena Olsson kan väl hålla med mig om att det många gånger är fråga om tungrodda stora organisatoriska kolosser som hindrar folk från att komma fram. Vad gäller de privata alternativen är det kortare beslutsvägar. Man trivs bättre och tycker t.o.m. att man har ett bättre förhållande till både anhöriga och patienter.
Herr talman! Jo, jag vet att det är problem med organisationer. Men anser Cristina Husmark Pehrsson att det är helt uteslutet att göra något åt de här organisationerna i offentlig regi? Jag anser inte det. Jag vet att det är fullt möjligt att påverka och att göra om dessa organisationer för att ge personalen ett större inflytande och för att ge de äldre och patienterna ett större inflytande. I den här undersökningen tycker 80 % av undersköterskorna och vårdbiträdena att den vård som bedrivs i dag ska drivas i offentlig regi men att det behöver göras något åt den. Det är jag villig att ställa upp på.
Herr talman! Jag tror att både Lena Olsson och jag ser fram emot nästkommande rapport från Kommunal för att ta del av vad som har hänt där. I Skåne är intresset mycket stort från personalens sida för att starta eget. Jag kan bara hålla med Chris Heister. Där finns samma intensiva önskan, och det kommer in hur mycket ansökningar som helst. Det är inte jag som påverkar personalen, utan den agerar själv. Jag tycker vidare att det är stor skillnad mellan Lena Olssons och min politik när det gäller att se individen inom vårdsektorn. Kanske lyssnade Lena Gudrun Schyman sade vid ett par tillfällen om de äldre: Vi ska ta hand om dem, vi ska ordna och vi ska styra och ställa. Där går en mycket tydlig skiljelinje. För mig är, som jag tidigare sade, äldre personer inte en grupp för sig själv utan personer som tycker, tänker, känner och längtar precis som Lena Olsson och jag gör. Jag tycker därför att vi ska lyssna på dem och inte sätta in dem i en grupp som "våra äldre" och styra och ställa med dem.
Herr talman! Vi behöver en dialog mellan den gemensamma sektorn och forskningen, och vi måste basera de beslut som vi tar på mer av kunskap. Jag tror att det är oerhört angeläget för oss alla. Vi kommer snart att få ta ställning till en ny myndighetsorganisation på forskningsområdet, och jag hoppas att moderaterna verkligen ska visa ett intresse för att ta vara på forskningsrön i gemensam verksamhet. Det gäller då även att orka och våga se vad det svenska samhället verkligen står för. Cristina Husmark Pehrsson talar om den ensamma mamman. Jämför en ensamstående mammas situation i Sverige med läget i de allra flesta andra länder! Vi kan då se att just den generella välfärdspolitiken, en generell familjepolitik, en bra barnomsorg och en bra föräldraförsäkring gör att den ensamstående mamman i Sverige är stark på ett helt annat sätt än i andra länder.
Herr talman! Vi är helt överens, Inger Lundberg, om att den ensamstående mamman inte är svag. Men skillnaden mellan oss är att Inger Lundberg och hennes parti vill ge de ensamstående mammorna direktiv om vad de ska göra. De ska söka hit, de ska få bidrag dit, de ska gå i den skolan och de ska ha den barnomsorgen. Vi moderater tror i stället på den ensamstående mamman och hennes möjligheter att själv fatta dessa avgöranden. Jag tror inte, Inger Lundberg, att hon blir svagare om hon blir delaktig i ett medbestämmande i samhället. Jag tror dessutom att hon och även hennes barn då kommer att må mycket bättre.
Herr talman! I några av de kommuner där Moderata samlingspartiet styr har man infört enhetstaxor om flera tusen kronor i barnomsorgen. Det innebär hundraprocentiga marginaleffekter för den ensamstående mamman. Ökar det hennes valfrihet? När vi under förra mandatperioden här i riksdagen införde kunskapslyftet var det 90-talets kanske största jämlikhetsreform. I kunskapslyftet deltar många ensamma mammor för att kunna gå styrkta ut på arbetsmarknaden. Är inte det ett viktigt bidrag till den individuella friheten och till möjligheterna att utvecklas? Det är en myt, Cristina Husmark Pehrsson, att satsningar från samhällets sida betyder minskad frihet, minskade möjligheter att välja. Tvärtom är det så att de för många människor innebär större möjligheter att göra egna val i livet.
Herr talman! Om vi från samhällets sida ska ge individerna större möjligheter förstår jag inte att socialdemokraterna säger nej till skolpeng och vårdgaranti, som ger en väldigt stor möjlighet att välja. Vi har, Inger Lundberg, i min hemkommun Svalöv två föräldrakooperativ. De personer som har sina barn där inser klart att de skulle tjäna på att i stället ha kommunal inkomstrelaterad taxa, men de vill inte ha detta. Trots att de inte har större inkomster än att de skulle tjäna på en sådan väljer de ändå att ha en enhetstaxa. De tycker att det känns bättre och mer solidariskt. Jag menar att de ska få ha den möjligheten. De som inte vill utnyttja den är välkomna att gå över till ett dagis med en lägre taxa. Jag tycker vidare att Inger Lundberg ska titta efter vad förslaget till maxtaxa skulle innebära. Jag har flera grannar som vidimerar att de kommer att tjäna mycket pengar på en maxtaxa - 30 000-40 000 kr om året trots att de är höginkomsttagare. Är det solidaritet, Inger Lundberg?

Herr talman! Begreppet trygghet är mångfasetterat och kan säkert associera till ganska skilda sfärer. Välfungerande samhälleliga organisationer som kan klara människors vård och omsorgsbehov på ett värdigt och kvalitativt bra sätt är en central del av tryggheten för väldigt många människor. Det finns undersökningar som visar att så är fallet medan andra undersökningar visar att en överväldigande majoritet av människorna är beredd att också i fortsättningen vara med om att gemensamt finansiera sådana samhällssektorer som hälso och sjukvården och äldreomsorgen. Den svenska hälso och sjukvården är föremål för mycken diskussion i olika politiska forum, inte minst i massmedierna. Det talas och skrivs väldigt mycket om brister, om köer, om underbemanning och andra problem, och det är i grunden bra att det råder ett stort engagemang kring dessa frågor. Det känns dock viktigt och rättvist att då och då understryka att svensk sjukvård trots dessa brister och trots de stora ekonomiska nedskärningar som vården genomgått under 90-talets kärva år fortfarande håller en god standard och står sig väl vid jämförelser med andra länders utbud av sjukvård. Men om vi ska bibehålla de många människornas goda förtroende för en fungerande vård och omsorg anser Vänsterpartiet att det är hög tid att satsningar sker på förstärkningar av vården och att åtgärder vidtas som kan medföra en utveckling av viktiga områden inom vården. Vi står inför en situation där andelen äldre i befolkningen stadigt ökar, och mycket glädjande besked säger oss också att forskning och utveckling har medfört att möjligheterna att göra medicinska insatser mot sjukdomar, skador och åkommor väsentligt har ökat under senare år. Dessa faktorer bidrar i hög grad till att behoven av och efterfrågan på vård stadigt ökar. När diskussionerna ibland koncentreras till köer och väntetider är det viktigt att påminna om att dessa problem inte beror på minskade prestationer. Det är tvärtom: Trots nedskärningarna har prestationerna under 90-talet ökat. Köerna och väntetiderna måste ses också mot bakgrund av ökade behov och förväntningar. Vänsterpartiet ser den vårdmiljard som förhandlats fram mellan s, v och mp och som ska falla ut under nästa år som ett första steg för att förstärka och utveckla vården. Dessa medel ska användas till satsningar inom psykiatri, äldreomsorg och primärvård. Det är oerhört angelägna områden, där satsningar på förstärkningar är helt nödvändiga. 2002 och de följande åren tillkommer 8 miljarder från försvarsöverenskommelsen, och även här ska satsningar ske på de områden som jag har nämnt. Den närmare inriktningen ska diskuteras i samband med framtagandet av den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården. Det tre områden som här nämnts, psykiatri, äldrevård och primärvård, är områden som Vänsterpartiet bedömer är strategiska och där utvecklingen kan innebära avlastning på andra delar av vården. Jag vill här bara kort uppehålla mig vid primärvården. Det har länge talats om att primärvården ska utgöra basen i vårt sjukvårdssystem, men faktum är att det kan ifrågasättas om denna ambition verkligen har slagit igenom på fullt allvar. Detta framgår vid en jämförelse mellan de resurser som läggs på primärvården och de som går till andra delar av vården. Det finns visserligen en del tydliga regionala skillnader när det gäller utbyggnad och förutsättningar, men på många håll gäller att primärvården i dag har stora problem med vakanta tjänster, ökad arbetsbelastning, bristande tillgänglighet och otillräckliga resurser. Primärvården är dock ett område som kan komma att genomgå en mycket dynamisk utveckling framöver, avlasta akutsjukhusen och spela en ännu viktigare roll för samhällsutvecklingen. Ämnet för den här debatten är trygghet, och primärvården är för väldigt många människor en viktig ingrediens i detta begrepp. Primärvård och allmänmedicin utgör ett avgörande och spännande område där inte bara medicinska utan också socialpolitiska frågeställningar blir tydliga. Varför är ohälsotalen så oerhört höga i vissa områden, och vad kan man göra åt dessa i dag växande klyftor? Hur kan hälso och sjukvården bättre bidra till att inte bara bota och lindra utan också förebygga sjukdomar och skador? Det är exempel på frågeställningar som vi vet att primärvården möter, och det är helt avgörande frågor för framtiden om vi ska arbeta för bättre folkhälsa och minskade klyftor. Jag har här redogjort för satsningar som kommer att ske de närmaste åren inom hälso och sjukvården och sagt några ord om inriktningen av dessa, men jag vill för Vänsterpartiets räkning ändå understryka att vi ser de stora behoven efter 90-talets nedskärningar. Vi ser att andelen äldre ökar i befolkningen, och vi vet att möjligheterna att göra medicinska insatser ökar där det förr inte varit möjligt. Det gör sammantaget att Vänsterpartiet vill diskutera möjligheterna till ytterligare satsningar för att möta dessa ökande behov hos befolkningen. De ekonomiska möjligheterna är större nu än under 90-talet. Vänsterpartiet verkar för en utveckling där en väl utbyggd hälsooch sjukvård även i framtiden utgör en väsentlig del av människors vardagstrygghet. Vänsterpartiet menar att denna hälso och sjukvård även framgent ska vara offentligt finansierad och i huvudsak drivas i offentlig regi. Kooperativa och privata komplement finns det plats för, men kampanjerna för privatisering av vården avvisar vi i Herr talman! Den generella välfärden är till för alla människor. Socialförsäkringar och transfereringar är konstruerade och tänkta så att de ska ge ekonomisk trygghet åt alla och omfördela mellan grupper och individer och mellan olika perioder i livet. Socialförsäkringarna kommer att kommenteras av andra talare från Vänsterpartiet, men jag vill ändå understryka en aspekt. När jag träffar företrädare för grupper och organisationer inom socialutskottets verksamhetsområde, t.ex. handikapprörelsen, är det påfallande hur ofta just dessa understryker vikten och värdet av de generella välfärdssystemen. Det är viktigt att dessa system inte försvagas utan motsvarar människors behov. Kommittén Välfärdsbokslut har ju, som vi har diskuterat, i dagarna understrukit vikten av detta och pekat på konsekvenserna av 90-talets nedskärningar för barnen, invandrarna och de ensamstående mammorna. I det här sammanhanget vill jag gärna understryka att Vänsterpartiet anser att för de sämst ställda pensionärerna är det nu hög tid att diskutera åtgärder som kan förbättra deras villkor. Det borde vara en prioriterad fråga. Herr talman! Jag vill avsluta med att för Vänsterpartiets räkning uttrycka glädje över att Socialtjänstutredningen, som kom för några månader sedan, föreslog återinförande av rätten att överklaga biståndsbeslut genom förvaltningsbesvär för socialtjänstens klienter. Denna utredning är nu ute på remiss, och vi får anledning att återkomma till denna fråga. Detta är en mycket viktig fråga, en konkret trygghets och rättssäkerhetsfråga för tusentals människor som befinner sig i ett ekonomiskt och socialt mycket trängt läge. Vänsterpartiet anser att möjligheterna att hävda sin rätt också när man befinner sig i dessa situationer är mycket viktiga att slå vakt om.
Herr talman! Jag håller med Rolf Olsson om att primärvården är en viktig del av och utgör basen i sjukvården. Vi i Folkpartiet har jobbat väldigt mycket för att det ska bli så också. Husläkarreformen gjorde ju också detta mer attraktivt genom att människor också fick rätt att välja sin egen läkare och därmed känna den trygghet som det är att känna sin läkare. Men tyvärr är det ofta svårt för primärvården i den offentliga sektorn att få utvecklas och att kunna bli ännu bättre gentemot sina patienter. Jag vill fråga Rolf Olsson: Hur mycket känner ni för en primärvård som kan läggas ut på entreprenad och som kan drivas i det vi kallar privata former, även om de inte är privata former?
Herr talman! Jag har i mitt anförande pekat på behovet av utveckling av primärvården som en strategisk fråga för framtiden för att ännu bättre fylla viktiga samhällsbehov som vi kan se och för att också avlasta andra delar av sjukvården. Jag tror att det är en klok utgångspunkt. Låt oss sedan fortsätta med formerna. Jag tror att vi så att säga ska börja med innehållet och de behov som vi kan se att primärvården ska fylla. Jag utesluter inte utan ser gärna en utveckling vad gäller inflytande för personal och för att utveckla personal. Det kan ske i den vanliga, offentligt drivna formen, men jag kan också tänka mig att det på vissa håll passar med kooperativa driftsformer. Jag vill alltså inte låsa mig, och därför säger jag att vården ska vara i huvudsak offentlig, för det är det jag tror ska utgöra grunden.
Herr talman! Jag skulle då bara vilja ge Rolf Olsson ett litet tips. I det landsting där jag hör hemma, Västmanland, har man en stor andel privata - om vi ska kalla det så - läkare. Det berodde på att läkarna var missnöjda med landstinget som arbetsgivare. Man tyckte inte att man kunde utvecklas. Och när etableringsfriheten kom exploderade det, vilket gjorde att man fick 40 % privata husläkare. Jag tycker att det visar att detta är en stimulans. Man klarar av att utveckla sig. Man sitter inte fast i de trista, bångstyriga, tunga former som landstingen ofta har. Fundera på det, Rolf Olsson, om det inte är så att om vi ger den här mångfalden så blir det bättre för både personalen och patienterna!
Herr talman! Jag mottar naturligtvis tips från Kerstin Heinemann med glädje. Jag tror säkert att det kan finnas mycket positivt från Västmanland, som jag har hört en del mycket positivt om. Däremot kanske jag inte är lika entusiastisk inför det här med etableringsfriheten, som ju så att säga var en viktig del här. Den ledde faktiskt till stora problem under 90-talets början, bl.a. i Göteborg, där jag har följt den reformen lite närmare. Jag noterar det här med risken för missnöje i sjukvården, och det är en väldigt viktig och väsentlig sak att arbeta med. Därför tror jag att vi mycket nogsamt ska ta vara på idéer och engagemang på ett mycket bättre sätt än vad vi gör i dag ute hos de stora, breda personalgrupperna. Det är där resurserna finns för en utveckling av vården.

Herr talman! Rapporterna om krisen i sjukvården har varit många under det senaste året. Det har också framkommit under den här debatten. Kostnaderna skenar i landstingen, och många landsting begär ekonomisk hjälp från kommunakuten. Exempelvis begärde landstinget i Norrbotten ca 1⁄2 miljard kronor inför detta år till hjälp för att klara driften. Läkemedelskostnaderna rusar iväg till synes okontrollerat och hotar att bli gökungen i vårdboet. Sahlgrenska sjukhuset stoppar operationerna - vi har alla läst de rubrikerna - och på många andra håll i landet blir väntetiderna för operationer allt längre. Men det finns också landsting som har god ekonomi och balans i budgeten, men där patienterna ändå måste vänta upp till ett par år på t.ex. en åderbråcksoperation. Ökad medellivslängd och en alltmer avancerad medicisk-teknisk utveckling gör att kraven på sjukvården snabbt och kontinuerligt växer. Vare sig sjukvårdspolitiken eller vårdapparatens organisation är riktigt förberedda på den nya situationen. Personalen flyr vården, missnöjda med såväl lönerna som arbetsförhållandena, och de som blir kvar dignar under trycket. Köerna växer, och sjuka människor får inte hjälp då de behöver den. Alltfler människor upplever att tillgängligheten till vården har blivit allt sämre. För allmänheten tycks det obegripligt att vårdkrisen bara växer, när det nu ändå går bra för Sverige. Jag har mött väldigt många sådana människor, inte minst uppe i Norrbotten. Medan krisen fördjupas fortsätter de politiska partierna sitt ändlösa ställningskrig, som också har framkommit här i dag, om olika driftsformer för vården. Det är som om vårdkrisen och lösningen på vårdens problem bara handlar om det. Debattintresset fokuseras på privatiseringar respektive stopp för privatiseringar, som om sjuka människor i första hand var intresserade av om den vård som ges är privat eller offentlig. Jag skulle önska att vi för ett ögonblick skulle försöka att se på dessa frågor med patienternas ögon och ur deras perspektiv. Det enda patienten egentligen bryr sig om är att det finns hjälp att få när han behöver den och att han ska få den även om hans plånbok inte hör till de allra tjockaste. Herr talman! Intrycket av ställningskrig förstärks när man konstaterar att det bland de hjälpsökande landstingen finns såväl sådana som har socialdemokratisk ledning som borgerlig sådan. Men så är det inte. Det vet vi ju alla. Ändå fortgår den politiska debatten som om det vore så. Det är närmast tragikomiskt att iaktta följande fenomen. Där borgarna styr i landstinget debatterar den socialdemokratiska oppositionen som om borgarna var i färd med att rasera sjukvården genom sina förslag om privatisering. I landsting med socialdemokratisk ledning försöker borgarna visa att det är den offentliga vården som är problemet och att privatiseringar är lösningen. Det är som om allmänheten inte för länge sedan hade insett att det finns svåra problem oavsett politisk färg på landstingsledningarna. Herr talman! Medan det blockpolitiska ställningskriget pågår lider vårdapparaten nöd - den faller kanske sönder - och under tiden lider och dör patienten. Inte underligt att allmänheten skakar på sina huvuden och förlorar förtroendet både för oss politiker och för sjukvården. Den typen av debatt blir ett hinder för en god utveckling i stället för ett bidrag till den. Herr talman! Vid gårdagens partiledardebatt talades det från flera håll om vikten av samförstånd och gemensamt ansvarstagande. Debatten var, som statsministern uttryckte det, den mest samarbetsinriktade på många år. Det är dags för oss politiker av alla färger att visa oss mogna nog att tillsammans och på allvar ta itu med problemen i vårt samhälle. Hit hör också vårdens problem. Som förtroendevalda politiker har vi ansvaret att försöka åstadkomma lösningar till allas vårt bästa. Självklart vilar ett stort ansvar på våra landstingspolitiker. Det är de som har ansvaret för att sjukvården fungerar i sina regioner eller landsting. Men vi får heller inte glömma bort att ansvaret för en fungerande sjukvård i landet också vilar på regering och riksdag. Det beror givetvis inte bara på oss om vårdens kris ska leda till ännu värre sönderfall eller till konstruktiv omdaning och nyfödelse. Men vi har alla vår del i ansvaret oavsett på vilken politisk nivå vi befinner oss. Jag tror heller inte att någon ensam individ eller något parti ensamt sitter inne med alla goda idéer. Men jag är övertygad om att om vi orkar lyfta upp vården ur de regionala och nationella partipolitiska låsningarna, och tillsammans axla ansvaret för att skapa en god vård för alla människor i vårt land, kan vi rädda vården från sönderfall. Dessutom är jag övertygad om att gemensamma tag över partigränserna också skulle göra det möjligt att åstadkomma nödvändiga förändringar i vårdapparatens organisation och utveckla arbetet med vårdkedjorna. Oavsett vilka som är ansvariga för sjukvårdens frågor tror jag att det vore av stort värde om frågan kunde lyftas upp till diskussioner över partigränserna som man gjorde med frågan om det framtida pensionssystemet. Kunde vi komma överens i pensionsfrågan så borde vi rimligen också kunna komma överens i sjukvårdsfrågan, som förr eller senare kommer att beröra oss alla. Min önskan är - jag vet inte om det är förmätet att hoppas på det - att våra partiledare tar upp en diskussion där man lägger grunden för att vi ska kunna föra ett resonemang och helt enkelt se hur vi ska lösa den framtida sjukvården och vilken typ vi ska ha. Sjukvården är alldeles för viktig för att tillåtas bli ett offer för blockpolitiska och partitaktiska låsningar.

Herr talman! Trygghet är något som vi alla söker. Trygghet är en viktig förutsättning för vårt välbefinnande. Trygghet kan betyda lite olika saker för olika individer. Men gemensamt för oss alla är dock en bred platta av grundläggande behov som måste vara tillgodosedda för att vi ska kunna känna trygghet i vår vardagstillvaro. Inslag i den plattan är t.ex. en ekonomisk grundtrygghet i nuet och i framtiden. En ekonomisk grundtrygghet i framtiden betyder att vi var och en måste ha en rimlig möjlighet att förutse, att bedöma, våra egna framtidsutsikter och att vi har rimliga marginaler för att möta oförutsedda händelser. Det betyder i sin tur att våra gemensamma finanser måste vara i ett sådant skick att vi inte riskerar räntechocker, som i sin tur resulterar i arbetslöshet och höjer exempelvis allas våra bostadskostnader. Gemensamma finanser i obalans innebär också påfrestningar för våra gemensamma trygghetssystem. Det ger i sin tur otrygghet när systemen måste anpassas till sviktande ekonomiska resurser. Samma sak är det med drastiska neddragningar i vård och omsorg till följd av bristande ekonomiska resurser. Det decennium som vi just har lämnat bakom oss är ett tydligt belägg för det jag just har berört. Med rötter i 80-talet fick vi under 90-talet en ekonomisk kris som innebar stora påfrestningar och tilltagande otrygghet för många svenska medborgare. Vi har nu mödosamt kommit ur krisen. Nu gäller det för oss alla att dra lärdom av det skedda och agera på ett sätt som gör att vi inte på nytt hamnar i kris för våra gemensamma finanser. Även efter krisen har vi kvardröjande effekter av densamma för många människor som har en besvärande ekonomisk situation och därmed brister i sin trygghet. Det gäller t.ex. de pensionärer som har de lägsta pensionerna. De har i dag en besvärlig situation som uppstått genom att deras inkomster ligger i stort sett stilla medan kostnaderna för t.ex. mediciner ökat genom att gränsen för högkostnadsskyddet har höjts. Därtill kommer den otrygghet som följer av brister i vård och omsorg som stora delar av just denna grupp i så hög grad är beroende av. Det är utomordentligt förvånande att regeringen och dess samarbetspartier inte lagt fram något enda förslag till förbättringar för våra låginkomstpensionärer i den budget vi behandlade före jul. Först nu har statsministern kommit till insikt. Nu aviserar han förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Det är självfallet välkommet, men det är alltför senkommet. Jag noterade att även Rolf Olsson nu kommit till samma insikt som statsministern. Regeringens och samarbetspartiernas senfärdighet är generande - mest för dem själva men också för hela det politiska systemet. Nåväl, bättre sent än aldrig. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att ge de sämst ställda pensionärerna en påtaglig förbättring. Genom tillkomsten av garantipensionen innebär den beslutade pensionsreformen förbättringar för dessa pensionärer. Det har nu visat sig tekniskt omöjligt att fullfölja genomförandet av den beslutade garantipensionen vid planerad tidpunkt. Ikraftträdandet har fått flyttas fram i tiden. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att de pensionärer som skulle omfattas, och som så småningom kommer att omfattas, av garantipensionen nu kompenseras på annat sätt. Herr talman! En annan grupp i samhället som behöver förbättringar är barnfamiljerna. Det är nu hög tid att det politiska systemet samlar sig till en familjepolitik som ger mer tid för barnen och därmed tryggare uppväxtförhållanden. Chatrine Pålsson uppgav tidigare under den här debatten att hon och hennes parti hade upphovsmannarätten till önskemålet om mer tid för barnen. Hon uppgav också att hon var glad över att på senare tid ha hört att flera partier anslutit sig till detta. Jag vill bara lite försynt påpeka att vi i Centerpartiet har pläderat för mera tid för barnen i decennier. Men det finns ingen anledning att kivas om upphovsmannarätten. Det viktiga är att enas om ett system som leder till just mera tid för barnen. Låt oss göra det! Mer tid för barnen är viktigt för dem det direkt berör, men det är också viktigt för oss alla som det indirekt berör. Tryggheten har försämrats på vålds och brottsutvecklingens område. Det har tidigare debatterats här under dagen. Ofta möts detta med krav på fler poliser och hårdare tag från samhällets sida. Det behövs förvisso fler och effektivare poliser. I vårt budgetalternativ har vi avsatt resurser som överskrider regeringens med 500 miljoner till polis och rättsväsendet. På lång sikt är det emellertid än viktigare att vi ser till att våra barn och ungdomar får en trygg uppväxttid, och det kräver mer tid för barnen. Otrygga uppväxtförhållanden leder ofta till en ökad kriminalitet och våldsbenägenhet. Det leder i sin tur till en ökad otrygghet för oss alla genom att risken för att utsättas för denna kriminalitet och detta våld ökar. Slutsatsen är enkel. Det räcker inte att bekämpa otryggheten på våra gator och torg, och för den delen också i våra hem, med ökade polisiära insatser. Nej, den kampen måste grundläggas i en större medvetenhet om de bakomliggande orsakerna och en förmåga att åtgärda de brister som i dag finns i barns och ungdomars uppväxtförhållanden. Det kräver en god familjepolitik, en skola som inte bara ger en god utbildning utan också en god fostran och det kräver kanske framför allt en uppmärksamhet från oss alla som medmänniskor när vi rör oss bland barn och ungdomar. Vi vuxna måste ge barn och ungdomar stöd och vägledning. När vi ser brister i barns och ungdomars beteenden får vi inte dra oss för att göra påpekanden och korrigeringar av dessa beteenden. Vi måste bry oss mer om varandra. När vi ökar tryggheten för andra ökar vi också på sikt tryggheten för oss själva. Det ger inte omedelbar effekt. Det kommer att ta tid. Det är därför som det är så viktigt att vi börjar nu.

Fru talman! Jag har suttit och funderat här en stund på om det känns tryggt eller otryggt att tala inför en ganska tom kammare. Jag är inte riktigt på det klara med hur det känns. Det finns två tillfällen i livet då vi människor är i större behov av att känna trygghet än annars. Det är när vi är barn då tryggheten är väsentlig för att även vårt framtida liv ska blir bra, och det är inför ålderdomen då vi på grund av sviktande förmåga på olika områden är i behov av olika former av hjälp och stöd. Att behöva vara beroende av andra är i sig en grund för att känna otrygghet. Även anhöriga känner otrygghet. Trygghet på äldre dagar handlar både om ekonomisk trygghet och trygghet i vetskapen om att få den hjälp och det stöd vi behöver. Tryggheten blir också verklig först om vi kan garantera rätten till respekt, integritet och valfrihet. Fru talman! För oss som liberaler är det självklart att alla människor, oavsett ålder, har rätt till detta. Men vi måste samtidigt konstatera att det brister i det. Det brister när det gäller äldre människors möjlighet att påverka var de vill bo, vem som ska ge dem den hjälp de behöver och när det gäller respekten för den enskildes behov och önskningar. Alltför många av samhällets lösningar är planerade och fungerar för en grupp, pensionärsgruppen - kollektivet. Det finns inte tid och utrymme för att se den enskilda människan. Vi människor blir inte likadana bara för att vi blir äldre. Vi förblir den vi tidigare varit, kanske med vissa skröpligheter men ändå med förväntningar och önskemål om hur livet ska fortskrida. För de människor som i dag är i behov av omsorg innebär det att de får ge avkall på sådant som de tidigare har tyckt varit viktigt till förmån för den hjälp som de är i absolut behov av. Man får vara tacksam för att få de mest elementära behoven tillgodosedda. Det är inte att visa respekt, beakta den enskildes integritet eller ge valfrihet. Det är att beröva människor en del av livet. Det är att skapa förvirring, vanmakt och otrygghet. Vi liberaler utgår ifrån det personliga självbestämmandet. Att själv kunna påverka sin egen vardag är också ett hälsofrämjande inslag i människors liv. Det måste det också få vara för de äldre. Det är i det närmaste skandal att äldre, och i synnerhet äldre med behov av stöd och hjälp, så ofta fråntas den valfrihet man tidigare haft i livet. Det är i praktiken ett omyndigförklarande. Fru talman! Självfallet måste vi fortsätta att arbeta för att göra äldreomsorgen bättre än den är i dag, och då också se den enskilda människan. Det förutsätter också att man vet vilken hjälp och vilket stöd man kan få. Vi i Folkpartiet har i flera år i våra äldremotioner talat om och föreslagit en omsorgsgaranti. Det är ett förslag som nu även Kommunförbundets äldreberedning för fram. Vår omsorgsgaranti innehåller just de delar som är väsentliga för att den enskilde ska kunna erbjudas en trygg kvalitativt god omsorg med valfrihet. Det ska också klart framgå vad som kan erbjudas. Fru talman! Den ekonomiska tryggheten är också viktig. Jag har träffat många människor som oroar sig inför ålderdomen, inte minst av ekonomiska orsaker. Kommer jag att ha råd att flytta till någon form av äldreboende och klara av att betala hyra och övriga kostnader. För dem som bor kvar i den egna bostaden är problemet lika stort. Det gäller inte minst de som har en mycket låg pension, och det är oftast kvinnor. De som har försökt att ta reda på vad kostnaderna kan komma att bli har ofta problem att få reda på det, eftersom kommunernas avgifter är så pass krångliga att inte ens tjänstemännen kan reda ut detta. Stora problem uppstår också när antingen maken eller makan är i behov av särskilt boende och man är tvungen att dela på sig. Avgiftsutredningens förslag är delvis intressanta, och vi är många som väntar på propositionen och en förbättring i det ekonomiska hänseendet. I vår budgetmotion, som avslogs i slutet av förra året, hade vi lagt fram förslag för att förbättra de sämst ställda pensionärernas situation. I stället för att, som regeringen, sänka skatten med 40 miljarder kronor eller i genomsnitt ca 10 000 kr per löntagare som en kompensation för de pensionsavgifter som vi betalar till den egna pensionen, föreslog vi att man skulle använda hälften av beloppet till en skattereduktion för såväl löntagare som pensionärer. Naturligtvis har pensionärer väldigt olika ekonomiska förhållanden. Jag vill bara ta två exempel som jag hörde häromdagen. Det var två kvinnor med låg pension som kunde konstatera att deras ekonomiska situation hade förändrats i år jämfört med förra året på det här viset. Den ena fick 6 kr mer i pension och 6 kr mindre i bostadsbidrag - alltså 0 kr. Den andra fick minus 3 kr. Då ska vi komma i håg att läkemedelskostnader, läkaravgifter och mycket annat har höjts. Och det är klart att de här två kvinnorna känner oro och otrygghet när det gäller att klara det nödvändigaste. Sådana saker som att få problem med tänder eller som att glasögonen går sönder är något som ständigt finns i deras tankar. Bostadsbidraget har för de sämst ställda pensionärerna en oerhört stor betydelse. Därför föreslog vi i 4 000 kr lades fast i mitten av 90-talet, men hyreshöjningarna har varit ganska ordentliga sedan dess och det är inte så enkelt att plötsligt hitta en ny billigare lägenhet och flytta. Det finns många hinder för att flytta. Fru talman! Det känns för oss i Folkpartiet mycket angeläget att förbättra situationen för de äldre både när det gäller omsorgen och när det gäller ekonomin. Det borde det även kännas för regeringen. Jag hoppas att man i vårpropositionen verkligen tar tag i de här problemen. Företrädare för regeringen och för socialutskottet, socialdemokratiska ledamöter, lyser med sin frånvaro i kväll. De tycker antagligen inte att den här trygghetsdebatten är speciellt viktig. Det är lite tråkigt. Jag vet inte om någon av samarbetspartnerna kan hoppa in som en vice ställföreträdande socialdemokrat och svara på de här frågorna. Avslutningsvis, fru talman, sade statsminister Göran Persson i går i partiledardebatten något som jag vill citera från protokollet: "Frihet är att alla har rätt att välja, alla har tid att tänka, alla har lust att leva. Rätt att välja, tid att tänka, lust att leva! Alla! Frihet!" Det är något som jag tror att många av oss kan instämma i. Det är vackra ord. Nu väntar jag bara på att orden ges innehåll och på att man ger förslag som gör att även de äldre och inte minst de som är i behov av vårt stöd och vår hjälp blir delaktiga och inte minst får lust att leva.

Fru talman! Jag kan instämma i Kerstin Heinemanns kritik. Jag tycker att socialdemokraterna skiner med sin frånvaro. Jag har inte tänkt tala i deras ställe men som samarbetspartner. Jag tycker att det som Kerstin Heinemann tar upp om att man ska lägga stor vikt vid pensionärerna och de äldre framöver är viktigt. Men jag tycker att det är lite konstigt, därför att i Folkpartiets budgetförslag har man inom utgiftsområde 25 2,7 miljarder mindre i anslag till kommunerna. Kommunerna sköter ju mycket av äldreomsorgen, och det som pensionärerna efterfrågar är ju en bra vård och omsorg, en bra äldreomsorg. Det får jag höra ständigt när jag är ute och träffar äldre. Det är det som är viktigt, och det ska gå före skattesänkningar.
Fru talman! Vi kan bolla olika siffror i budgeten. Vi har haft för avsikt att se till att kommunerna också har möjlighet att göra satsningar på äldreomsorgen och det är också kommunernas sak att prioritera. Det kanske ändå hade varit bra om riksdagen när de s.k. Perssonpengarna fördelades hade gått med på Folkpartiets förslag om att öronmärka pengar till vård, skola och omsorg. Då kanske de äldre redan i dag hade haft det bättre än de har det.
Fru talman! Vi har ju varit med och bidragit till vårdmiljarden som ska innehålla satsningar på psykiatri, äldreomsorg och primärvård. Så småningom kommer ju också försvarspengarna. Vi tycker att det är viktigt att få stöd för att pengar läggs på kommuner och landsting så att man ska kunna bedriva en bra vård och omsorg även för de äldre. Det är viktigt för de äldre. Det har man ju talat om också i undersökningar. Man stöder det här med offentlig sektor. Det är det som är viktigt. Det är det som behöver pengar nu, och det var det som alla sade att det behövdes pengar till innan valet.
Fru talman! Vi i Folkpartiet tycker också att det är viktigt att kommuner och landsting har resurser. Naturligtvis kan staten bidra med vissa bitar. Men det som är allra viktigast är att vi får människor i arbete så att kommuner och landsting får in skattemedel. Vi måste både se till att kommunerna kan klara sin egen ekonomi och att vi sedan från statens sida kan gå in och stödja vissa bitar. Men det absolut viktigaste för att vård och omsorg i olika former ska fungera är att vi bekämpar arbetslösheten, att människor kommer i arbete, att kommuner och landsting får in skattemedel för att kunna göra det. Sedan är det också upp till våra kommmun och landstingspolitiker att verkligen prioritera de här viktiga områdena, som många av oss tycker är viktiga.

Fru talman! Jag skulle vilja prata om karensdagen i sjukförsäkringen och den otrygghet som det har inneburit för dem som finns i arbetslivet. Det har lett till utbrändhet, långtidssjukskrivningar osv. Låt oss titta på långtidssjukskrivningar. Man kan se att bara på ett år, mellan september 1998 och september 1999, var det 30 000 fler sjukskrivna än året innan. Under 1999 överskreds statens budget på det här området med 7 miljarder kronor. Det är alltså en accelererande utveckling, och det blir mer och mer för varje år. De som är i arbetslivet i dag drabbas av utbrändhet, överansträngning, enorm stress och belastning, medan de arbetslösa å sin sida drabbas av sin ofrivilliga arbetslöshet i form av apati, depression och den stress det innebär att aldrig komma i arbete och göra något vettigt. Jag anser att karensdagen är nyckeln när det gäller utbrändhet och stress i arbetslivet. Att ta bort karensdagen tror jag skulle vara förebyggande mot långtidssjukskrivningar. Det handlar ju om att många människor inte har den ekonomiska möjligheten att korttidssjukskriva sig eftersom de redan lever på marginalen. Därför skulle det vara bra om de fick den ekonomiska möjligheten. Det är de som bäst behöver vara borta som inte har råd. Alltså slår karensdagen hårdast mot dem som är i störst behov. Så här säger en lärare från Göteborg, Helene Larsson: Det känns som om jag är farligt nära utbrändhet just nu. En orsak kan vara karensdagen. Man har inte råd att vara hemma och så får kroppen inte den vila och återhämtning som den behöver vid sjukdom. Det måste ju slå tillbaka någon gång. Vi är ju inga maskiner. Christina Johansson, undersköterska från Solna, vittnar om att hon inte har råd att vara sjuk. I stället ryker hennes semesterdagar för en nyopererad tennisarm. Det är så karensdagen tyvärr har fungerat. Det är framför allt låginkomsttagarna som har drabbats av den. Detta gäller inte minst kvinnor inom offentlig sektor som har bland de lägsta lönerna i landet. De drabbas på det sättet att deras sjukdomar blir kroniska eftersom de aldrig får tid att återhämta sig. De som har influensa och förkylningar riskerar att smitta ned andra på arbetsplatsen. Inom tjänstemannayrken är det annorlunda. Man har bättre löner och dessutom kan man ta ut kompledighet, flextid och jobba hemma. Det är friare arbetsförhållanden som gör att man kan vara hemma när man är sjuk utan att behöva förlora något ekonomiskt på det. Det har diskuterats att höja taken i sjukförsäkringen så att även de som tjänar mer än 23 000 kr ska få fullt ut 80 % vid sjukdom. Jag tycker att det är en viktig fråga. Men jag tycker att karensdagen bör prioriteras framför detta eftersom jag tror att den frågan är mer akut. Det handlar om många människors hälsa och ekonomi. De får välja mellan dessa två saker. Det är ju en alarmerande utveckling. Karensdagen har även andra positiva effekter. Sysselsättningsmässigt kunde man se att mellan 100 000 och 150 000 arbetstillfällen försvann bara inom privat sektor när karensdagen infördes eftersom det inte blev så stort behov av vikariat. Folk gick till jobbet trots att de var sjuka. Det har visat sig att det inte är övertiden som har trängt ut folk från arbetsmarknaden utan det är karensdagen som är huvudorsaken. Dessutom skulle man nå de grupper som har störst problem i dag, lågutbildade, invandrare och ungdomar. Det är ofta inom de lågkvalificerade jobben som behoven av överanställning är störst eftersom de ofta är mycket fysiskt och psykiskt krävande jobb. När det gäller folkhälsan kan man säga att man i dag kan se en spiral - om man inte korttidssjukskriver sig när man behöver det är risken att man blir kroniskt sjuk. Det blir alltså långtidssjukskrivningar. Det är tyvärr bara första steget. Nästa steg är utslagning från arbetslivet. Det sista steget är förtidspension. Totalt är kostnaderna för den dåliga arbetsmiljön kopplat till sjukdom 60 miljarder kronor per år. Då inberäknar man inte ens produktionsbortfallet. Det handlar om utgifter i sjukförsäkringen. Det handlar om vårdkostnader. Det handlar om förtidspension. Jag tror att det vore bra om Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsverket gjorde en utredning av karensdagen, av ekonomiska konsekvenser och sysselsättningskonsekvenser om man tog bort den. Man bör då även inberäkna a-kassa, arbetsmarknadsåtgärder och utbildning till arbetslösa som skulle kunna få jobb om man tog bort karensdagen. Sist men inte minst vill jag säga något om det jag var inne på i början, nämligen stressen i arbetslivet. Man kan likna stressen i arbetslivet vid en tryckkokare. Möjligheten att korttidssjukskriva sig fungerar då som en säkerhetsventil. Ingen vill ju ta bort säkerhetsventilen på en tryckkokare, men i arbetslivet har vi gjort just det. Vi ser resultatet i form av långtidssjukskrivningar, utslagning och förtidspensionering. Jag vill med de här orden föreslå att man prioriterar karensdagen och gör en utredning av konsekvenserna om man tar bort den. Tack.

Fru talman! Självklart måste mycket göras på det här området, även om jag tror att karensdagen är en av de viktigaste sakerna. Jag håller med om att vi måste titta även på arbetsorganisationen. Jag tror också att den här frågan skulle kunna driva fram en bättre arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det kommer nämligen att innebära att de företag och även offentliga arbetsplatser som satsar på en god arbetsmiljö kommer att se att antalet sjukdagar går ned.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

Fru talman! När vi kommer in på löneökningar växer frågan. Då får vi ta in andra aspekter. Då får man titta på inflationen. Det berör väldigt många andra områden och givetvis andra arbetsgrupper. En generell löneökning är en väldigt stor fråga. Därmed inte sagt att den inte är intressant, men det är en annan fråga. Jag tror dessutom att det tyvärr är så att många företag resonerar utifrån vinstsynpunkt, på gott och ont. Det är klart att kortsiktigt sparar företagen på att färre sjukskriver sig, om de inte kompenseras av samhället på något sätt. Som det är i dag tror jag att det för företagarna är som en Döbelns medicin, dvs. det går bra i början när människor går till jobbet, men så småningom blir de utbrända och långtidssjukskrivna. Detta drabbar också företagen. T.o.m. SAF har börjat diskutera långtidssjukskrivningarna. Det är ju ett accelererande problem som även rör företagen.

Fru talman! Det är stora klyftor i sjuklighet och dödlighet mellan människor i olika sociala positioner, och möjligheterna att leva ett hälsosamt liv är fortfarande mycket olika i dagens Sverige. Olle Lundberg skriver i sin studie av dödlighetsskillnader mellan olika socioekonomiska grupper: Om okvalificerade arbetare skulle kunna ges samma låga dödlighet som högre tjänstemän skulle dödligheten minska med 43 % för männen och 23 % för kvinnorna i denna grupp. Nästan hälften av dödligheten bland dessa arbetarmän och närmare en fjärdedel av dödligheten bland kvinnorna i samma grupp är alltså i någon mening socialt genererade. Den ökade arbetstakten är en av de mest påtagliga arbetsmiljöförändringar som inträffat under de senaste fem åren, både för kvinnor och män. Många kvinnor uppger också att det tunga och ensidiga arbetet har ökat. Arbetet beskrivs som stressigt, man har för mycket att göra, och det är psykiskt påfrestande. Konflikterna och risken att utsättas för våld på arbetsplatserna har också ökat. När det gäller våld och hot är särskilt personal inom vård, omsorg och socialt arbete utsatt. 1997 hade nära var femte yrkesverksam sådana fysiska besvär till följd av sitt arbete att de hade svårt att arbeta eller utföra ett dagligt hemarbete. Detta motsvarar 700 000 personer. Hur stor del av socialförsäkringens kostnader som kan hänföras till ohälsa är svårt att beräkna. I utredningen Hälsa på lika villkor sägs det att på grund av den arbetsrelaterade ohälsan minskar bruttonationalprodukten årligen med ca 180 000 kr per sjuk person.

Generellt sett har kvinnor sämre hälsa än män, äldre sämre hälsa än yngre, personer födda utomlands sämre hälsa än personer födda i Sverige och arbetare sämre hälsa än tjänstemän. Riksförsäkringsverket genomför ibland lite större undersökningar vad gäller sjukskrivningsbehovet i landet. Hillevi Larsson refererade bl.a. till denna undersökning. Jag ska därför inte nämna så många siffror. På ett år, från 1998 till 1999, har det skett en ökning med 20 % vad gäller sjukskrivningarna. De personer som var sjukskrivna 14 dagar eller kortare tid ingår inte i undersökningen. Det går ganska snabbt att konstatera i Riksförsäkringsverkets undersökning att kvinnor är klart överrepresenterade bland de sjukskrivna. Andelen kvinnor är 61 %. Tyngdpunkten i åldersfördelningen bland de sjukskrivna ligger i åldrarna 50-59 år. När det gäller sjukfallens längd har andelen kortare sjukskrivningar minskat och de mycket långvariga, över ett år, har ökat. Detta mönster gäller båda könen. Statistiken säger oss att kvinnor är överrepresenterade bland de sjukskrivna. Men jag anser inte att riskgrupperna bland kvinnorna har uppmärksammats tillräckligt. Det behövs betydligt mer forskningsinsatser inom detta område: Riskfaktorn i att vara kvinna. Vad är det som gör att kvinnor är mer sjukskrivna än männen? Är det kanske en alltför slimmad offentlig sektor? Har kraven och stressen ökat inom vården? Beror det på maktrelationer eller kanske på att fler kvinnor tar mer ansvar för familjen än männen? Ja, frågorna är många, och eftersom vi vet mycket lite om detta måste det fram mer forskning och särskilda insatser på detta område. Under de senaste åren har det genomförts regeländringar i trygghetssystemen som syftar till renodling av dem. Det innebär bl.a. att möjligheterna att ta hänsyn till några andra skäl än de rent medicinska vid bedömning av t.ex. rätten till sjukskrivning har minskat radikalt. Ibland bedöms den försäkrade som arbetsför även om det inte finns några lediga arbeten att söka. LO föreslog vid sin kongress 1996 att vi borde ersätta nuvarande sjukpenningförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspension med en ohälsoförsäkring. Ohälsoförsäkringen ska vara en aktiv försäkring som bidrar till arbetsförbättringar, så att sjukdomar och skador kan minska. Den ska också genom ökad satsning på rehabilitering se till att människor får möjlighet att åter börja arbeta. Bevisregeln för bedömning av arbetsskador måste förbättras. Det är kanske idé att se över detta förslag igen. Vi bör nog veta att den tillämpning som försäkringskassorna i dag tvingas till kan innebära stora påfrestningar för den enskilde. Det är viktigt att vi får ett regelverk som innebär att den försäkrade upplever sig rätt bedömd. Det kan ju inte vara rättvist att kvinnor har dubbelt så svårt att få en anmäld arbetssjukdom godkänd som männen. Och av samtliga godkända arbetsskadefall är endast Det är säkert en berättigad kritik att försäkringskassorna inte beaktar kvinnors och mäns olika fysiska förutsättningar och arbetsförhållanden vid arbetsskadeprövningen. Det behövs stora förändringar både i arbetsskadeförsäkringen och i bedömningen och handläggningen av arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen är Sveriges äldsta socialförsäkring med nästan 100 år på nacken. Den första lagen kom 1901 och gällde ersättning för olycksfall inom industrin. Jag hoppas att vi kan fira 100 årsjubileum med en mänskligare och rättvisare arbetsskadelagstiftning. Det är verkligen Sveriges löntagare värda.

Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand berörde i sitt anförande arbetsmiljöaspekternas betydelse för hälsan. Med tanke på de trygghetsfaktorer som vi har diskuterat skulle jag gärna vilja ha ett klargörande från Sven-Erik Sjöstrand vad gäller betydelsen av rehabilitering. Strax före jul behandlades nämligen i kammaren ett betänkande från socialförsäkringsutskottet. Då gällde det FINSAM och SOCSAM-projekten. I den debatten agerade Sven-Erik Sjöstrand mycket intensivt och försvarade att vi skulle förlänga försöken med den finansiella samordningen, trots att det har visat sig att vi har sparat väldigt mycket pengar på detta. Jag citerade vid det tillfället ett tidigare betänkande där vänsterpartisten Sten Lundström agerade kraftfullt för att just permanenta försöken och inte fortsätta med dem som försök. Därför skulle jag vilja ha ett klargörande av Sven-Erik Sjöstrand varför detta vänsterpartistiska lappkast har kommit när det gäller att permanenta försöken FINSAM och
Fru talman! Rehabilitering är, precis som Cristina Husmark Pehrsson säger, mycket viktig. Jag tror att vi kan tjäna mycket pengar i samhället och de enskilda individerna kan tjäna mycket pengar genom att vi förbättrar rehabiliteringen. Det pågår ju en särskild utredning om rehabilitering. Jag förväntar mig en hel del av den utredningen. Jag tycker att vi ska vänta och avvakta den utredningen innan vi säger exakt vad som bör göras när det gäller rehabilitering. Men när det gäller samarbete finns det, som Cristina Husmark Pehrsson också säger, olika försök: SOCSAM, FINSAM OCH FRISAM. Vi har gjort den bedömningen i vårt parti att det nog är väl värt att satsa på FRISAM. Det har visat sig att de försöken till samarbete har utfallit ganska bra.
Fru talman! Om jag inte har fel är både Sven-Erik Sjöstrand och jag engagerade inom och har mycket erfarenhet av företagshälsovården. Vi vet att väldigt många får kämpa för sin rehabilitering och att väldigt många hamnar mellan stolarna. Sven-Erik Sjöstrand nämnde just här att det är speciellt kvinnor, många i åldern 50-59 år, långtidssjukskrivna under ett år och mera. Då är det väl viktigt att vi tar snabba tag. Jag vet att personalen inom försäkringskassan, socialtjänsten och hälso och sjukvården ser en större möjlighet att hjälpa och stötta de personer som behöver snabb rehabilitering om man får maximera resurserna och ha dem i samma påse. Jag förstår inte. Jag skulle vilja få ett ytterligare förtydligande. Vad är det som saknas i tidigare utredningar? Vad är det som Sven-Erik Sjöstrand förväntar sig av ytterligare flera års utredande? Under tiden får många lida och det kostar pengar.
Fru talman! Rehabilitering är ett jättestort område och det är verkligen viktigt att hela samhället satsar på detta. Det gäller att vi gör ordentliga utredningar, att försäkringskassan gör adekvata bedömningar, att arbetsgivaren är engagerad, att vi arbetar mycket förebyggande och att vi inte glömmer den enskilde individen utan lyfter fram de möjligheter som den enskilde har. Både Cristina Husmark Pehrsson och jag är ju väldigt intresserade av att det ska bli ett bra samarbete. Men det måste också baseras på en viss frivillighet och så många olika myndigheter som möjligt, som har intresse av ett bra rehabiliteringsarbete, bör kunna vara med i det här samarbetet.

Fru talman! Trygghet är som vi har hört tidigare i debatten ett mångfasetterat ord och innebär mycket. Den viktigaste trygghetsfaktorn är att ha ett arbete och därigenom få en inkomst att leva på. Arbetet är i sig självt en trygghet. Det ger både innehåll och skapar för de flesta sociala relationer. Dessutom ger arbetet lön som skapar förutsättningar för att själv kunna försörja sig och sin eventuella familj. Det är glädjande att kunna konstatera att arbetslösheten i Sverige minskar och att alltfler får jobb. Men fortfarande måste vi tyvärr konstatera att många står utanför arbetsmarknaden. Över 8 % är öppet arbetslösa eller i åtgärder. Till detta ska läggas de som är undersysselsatta och vill öka sin arbetstid, de som går i Kunskapslyftet, de som av arbetsmarknadspolitiska skäl är pensionerade, m.fl. I en högkonjunktur står alltså mellan 13 % och 15 % av Sveriges befolkning utanför arbetsmarknaden. Detta är skrämmande siffror. 72 000 har varit oavbrutet inskrivna som arbetssökande i minst två år och 80 000 är långtidsarbetslösa. Men än mer oroad blir man om man ser på detta ur ett historiskt perspektiv. För tio år sedan, 1989, vilket inte är så länge sedan, var antalet sysselsatta i Sverige ca 3,9 miljoner personer, medan samma siffra år 1999 var 3,6 miljoner. Det är en skillnad på nästan 300 000. Det är 300 000 människor mindre som arbetar nu än för tio år sedan. Sveriges befolkning har inte minskat på dessa tio år. Detta är mycket allvarligt. Sverige har alltså minskat med allt vad detta innebär av minskad trygghet och oro för individer och familjer. Vad gör då regeringen åt detta? Vad gör regeringen för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen? Ja, det skulle jag väldigt gärna vilja ha besked om från regeringens företrädare. Men både näringsminister Björn Rosengren och biträdande näringsminister Mona Sahlin har valt att vara frånvarande från denna debatt, liksom de var frånvarande från den arbetsmarknadspolitiska debatten i december i kammaren. Det är både förvånansvärt och nonchalant att ministrarna inte deltar när riksdagen debatterar arbetsmarknadsfrågor. Förklaringen är kanske att regeringen och näringsministrarna inte vill komma till kammaren, eftersom de inte har något att redovisa för kammaren. Två propositioner har kommit, och enligt den nya propositionsförteckningen kommer inte mycket nytt under våren. Påfallande lite händer tydligen i Näringsdepartementet. Man frågar sig vad Näringsdepartementet mer gör än pratar och tillsätter olika samtalsgrupper och andra grupper eller delegationer. Och när t.ex. en av dessa grupper, Småföretagsdelegationen, kom med några förslag brydde sig regeringen inte om vad dess egen delegation presterade. Av 77 förslag är enbart 12 genomförda, och då får man räkna snällt. Varför tillsätter man utredningar och delegationer om man inte bryr sig om vad de säger? Vi moderater anser att alla delegationens förslag snarast måste genomföras. Att sänkta skatter på arbete och för företagande ger fler jobb är alla företagare och ekonomer överens om. Men inte heller här är regeringen beredd att göra någonting. När kommer förslag om avskaffande av värnskatten, dubbelbeskattningen på ägande i företag och en minskning av marginalskatter? Dessa skatter är skadliga företag och innebär att antalet arbetstillfällen minskar. I industriavtalet har arbetstagarna och arbetsgivarna gemensamt kommit fram till detta och skriver bl.a.: Parterna är överens om att det behövs en ny skattereform som stimulerar arbete, utbildning och företagsamhet. Inkomstskatten måste sänkas och marginaleffekterna minskas successivt i alla inkomstlägen. När inser regeringen att parterna inom industrin har rätt? Sänkt skatt på hushållstjänster har debatterats länge. Här sker ingenting beroende på oenighet i regeringen. Tiotusentals jobb skulle här kunna skapas som skulle ge barnfamiljer en bättre situation. Äldre skulle kunna få hjälp med snöskottning och hjälp i exempelvis trädgården. Nio EU-länder har nu i ett försök från januari sänkt EU-momsen för att skapa fler jobb. Man skulle ha väntat att Sverige skulle vara med i det. Men inte, Sverige är givetvis med där heller. Varför är man inte med och försöker? Kanske det beror på Bosse Ringholms yttrande för inte så länge sedan. Han sade så här: Det ligger inte i den svenska linjen att minska arbetslösheten genom skattesänkningar utan genom mer traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bosse Ringholm kanske skulle lyssna på sina kolleger i dag som sysslar med industriavtalen. Flaskhalsproblematiken är en annan stor fråga. Vi vet om att ett antal företag inte kan nyanställa. Trots att vi har god konjunktur kan tre av tio företag inte växa i takt med ökad efterfrågan på produkter och tjänster. Sju av tio företag har redovisat klara rekryteringsproblem under det senaste halvåret enligt en undersökning. Det här är också oroande. Men ingenting sker här heller, utan företagen får vänta på att anställa. Den kostar, som ju alla vet, pengar. Varifrån ska de pengarna tas? Vi har i dag hört i denna kammare olika bud. Senaste var att man skulle minska antalet karensdagar. Men problemet kanske löser sig ändå, för i vanlig ordning är socialdemokraterna oense. Vänsterpartiet trycker på. Miljöpartiet trycker på, men Transportarbetareförbundet säger nej. Handels säger nej. Mona Sahlin säger nej och Bosse Ringholm säger enligt Dagens Nyheter: Detta är en farlig väg. Det kanske skulle vara intressant om någon företrädare för regeringspartiet kunde säga så här: Vi själva får bestämma om vi vill ha en arbetstidsförkortning eller ta ut de här pengarna i mer lön. Eller är det så att det ska bestämmas av det socialdemokratiska partiet och av regeringen? Eller är det så att oenigheten också bidrar till att det ändå går rätt väg, dvs. att ingenting sker? Det var en del av de frågor som jag ville ta upp. Vi moderater har som sagt ett antal förslag om hur vi vill förändra arbetsmarknaden: sänka skatter, ta bort värnskatten, ta bort dubbelbeskattningen på aktier, minska marginalskatten, satsa på kompetensutveckling, lärlingsutbildning, förändra arbetsrätten och få sänkta skatter på hushållstjänster. Vad vill socialdemokraterna, och vad vill regeringen? Jag beklagar att man inte får tillfälle att någon gång diskutera med ministrarna. Men någon gång kanske de kommer till kammaren. Det blir en glad överraskning att få se en näringsminister här. För sina propositioner gör han tydligen inte så mycket.
Fru talman! Det var skojigt att höra Kent Olsson konstatera att vi har fått väldigt många nya jobb i näringslivet det senaste året. Jag hörde Kent Olsson för något år sedan säga att det förs en så bedrövlig arbetsmarknads och näringspolitik att vi inte kommer att klara en sysselsättningsökning. I dag konstaterar Kent Olsson att det går bra. Jag satte i skatteutskottet under den tid vi hade borgerlig regering. En av de första åtgärderna man gjorde var att lägga fram en ofinansierad proposition, som man kallade för skattepolitik för tillväxt. Det var minsann handlingskraft. Det var nästan inte en enda skatt som man inte skulle sänka, men på detta följde år av nedgång i ekonomin. Det krävs, Kent Olsson, en stabil ekonomi och låga räntor. Det är socialdemokratin garant för, för att man ska kunna få en ordentlig sysselsättningsutveckling. Det krävs också kraftfulla satsningar på utbildning. Och det är socialdemokratin garant för.
Fru talman! Att missa och inte kunna öka antalet arbetstillfällen i en högkonjunktur vore en prestation. Vi befinner oss faktiskt i en högkonjunktur. Man kan knappast säga att antalet arbetstillfällen, Inger Lundberg, har ökat genom att den socialdemokratiska regeringen har försökt att förbättra villkoren. Man har inte brytt sig om Småföretagsdelegationens förslag. Man har inte sänkt några skatter. Man har inte gjort någonting vad gäller hemtjänster. I en högkonjunktur går det inte att missa att antalet arbetstillfällen ökar. Vad ni än gör blir det fler arbetstillfällen. Att ta åt sig äran för att det går bra när man inte gör någonting är ändå, tycker jag, lite väl magstarkt.
Fru talman! Det är en stabil ekonomisk politik som har lagt grunden för att Sverige nu kan befinna sig i spetsen när det gäller konjunkturutvecklingen. Det är en myt när Kent Olsson säger att socialdemokratin inte har gjort några skattesänkningar för företagarna. Tvärtom - trots att det var tufft förra mandatperioden genomförde vi riktade skattesänkningar, sänkte egenavgifterna för småföretagarna, förändrade ägarbeskattningen radikalt för de små och medelstora företagen. Vi har vidtagit ytterligare åtgärder i årets budget. Mycket av den svenska utvecklingen i dag leds av IT-utvecklingen. Där ligger socialdemokratin i fronten, bl.a. genom en väldigt bred satsning på IT, inte bara för några, som moderaterna har föreslagit, utan för att alla löntagare ska ha möjlighet att få del av en sådan förmån. Arbetsmarknadspolitiken spelar en viktig roll för att motverka flaskhalsar, den som moderaterna motarbetar.
Fru talman! Jag vill börja med flaskhalsproblematiken. De borgerliga partierna har under en lägre tid försökt att få socialdemokraterna att ta itu med frågan. Det är först det senaste året man har gjort det. Man får ändå ge lite grann av den rätta beskrivningen av hur man kommer till rätta med flaskhalsproblematiken. Det har man inte lyckats med ändå. I mitt anförande noterade jag att det var 300 000 mindre jobb nu än för tio år sedan. Det visar ju att det här har varit ett problem. Och fortfarande har vi problemet att alltför många människor står utanför arbetsmarknaden. Att Inger Lundberg är nöjd och belåten må stå för henne, men jag är inte nöjd när mellan 700 000 och 1 miljon människor står utanför arbetsmarknaden, om man räknar in förtidspensioner och kunskapslyft. Jag skulle vara förtvivlad, som sagt var, även om det går lite bättre. Därom kan Inger Lundberg och jag vara överens, men skillnaden är att jag tycker att det borde kunna gå ännu bättre. Det hade det gjort om regeringen hade gjort någonting.

Fru talman! Trygghet - det är ett vitt begrepp, som mycket kan rymmas inom. Det har vi hört under dagens debatt, och ännu mer lär följa. En central del för att vuxna människor ska känna trygghet är att man känner sig behövd, att man har en uppgift, att man har en plats, att man har ett arbete. Att man har en stadig inkomst varje månad för hyra och för mat - det ger trygghet i tillvaron. Jag vill verkligen instämma i glädjeyttringarna över att fler har arbete i dag än för ett år sedan. Fortfarande är det oroväckande många - drygt 600 000 - som inte har arbete trots att de så önskar. Hur skapas arbete? Jo, basen, även för offentlig sektor, är att det finns människor som finner det vara värt att ge all sin tid, all sin fritid, allt sitt engagemang och att sätta sin familjs ekonomiska trygghet i det vågspel som kallas företagande, småföretagande. Kommer man i framtiden att vara beredd att ta dessa risker? Enligt den intressanta utredning som kom i december, Statens åtgärder för fler och växande företag, konstateras att Sverige har färre entreprenörer än jämförbara länder, att för få företag startas och att näringslivet är en för liten del av den svenska ekonomin. "Är gnosjöandan hotad" var rubriken i radions P 1 i måndagsmorse. Det gavs ett scenario där man visade att utländska köpare tar över de gamla familjeföretagen med rafflande hastighet. När ägandet försvinner från orten ökar osäkerheten både för företaget och för de anställda. Produktionen läggs där det är billigast. Något nytt händer i en bygd som har haft den högsta tillväxten i Sverige under åren 1990-1998. Något nytt händer i Sverige. Våra inhemska skatteregler gör att det är betydligt billigare för utländska företag att köpa svenska företag. Hur räddar vi jobben? Hur stimulerar vi entreprenörskap och nyföretagande? För det första behöver vi uppmuntra entreprenörskap på ett medvetet sätt. Vi behöver uppmuntra nyfikenheten som drivkraft i lärandet. Nyfikenheten är grunden också för entreprenörskap. Jag skulle önska att man kunde införa ett entreprenöriellt synsätt redan i grundskolan, inte som ett eget ämne men som en grundläggande pedagogisk princip. Knyt ihop utbildningsväsendet med näringslivet. Inför en fungerande lärlingsutbildning, så att ungdomar tidigt kan få fotfäste på arbetsmarknaden, så att de blir kända av en arbetsgivare. Stimulera alla de ungdomar som i dag vill bli egna företagare. De är ganska många, även om de är färre i vårt land än i jämförbara länder i Europa. De familjeägda företagen måste även fortsättningsvis ha möjlighet att förbli familjeägda - ett generationsskifte måste vara rimligt ur skattesynpunkt. Barnen är den nya generationens företagare. De måste få vara delaktiga från början, inte bestraffas, som i dag. När de sommarjobbar i sina föräldrars företag i dag beskattas deras inkomst på toppen av föräldrarnas. Detta är helt orimligt. För det andra behöver vi odla tilliten. Varje demokrati måste rymma en fungerande lagstiftning, ett fungerande rättsväsende och regler som i alla avseenden går att förstå och följa. Det gynnar ett gott beteende. Det skapar tillit till systemen. Skattemyndigheterna måste kunna ge besked - Danmark. Det är odemokratiskt att inte i förväg kunna få ett besked från skattemyndigheten om det man har tänkt göra är rätt eller fel. Att dessutom få olika beslut på samma handlande beroende på handläggare är helt otillfredsställande, och det indikerar bara en sak: regelverket är alltför komplicerat. Det sysselsätter dessutom företagare med helt onödigt hantverk, som exempelvis att föra körjournaler. Tillit är själva grunden för affärsverksamhet. Man gör inte affärer med någon som man tror ska lura en. Det är tilliten som gör att Gnosjöföretagare gör så många affärer med varandra. Det skapar arbete åt människor och tillväxt i landet. Det är den tilliten som behöver spridas. För det tredje måste vi undanröja hinder. Sverige behöver inte mer företagsstöd. Den utredning som jag nyss talade om konstaterar att 30 år av statligt företagsstöd inte har gett några som helst påvisbara effekter i positiv riktning. De små företagen har i dag problem med för låg soliditet, för hög skuldsättning, ett krångligt regelverk och höga krav på redovisning. Så ska det inte vara. Det ska vara enkelt att starta företag. I Kanada kan man ringa, surfa eller skriva, och så är saken klar. Man ska kunna gå till ett ställe och få alla blanketter och alla tillstånd. Det tycker vi kristdemokrater. Det ska vara enkelt att driva företag. Man ska inte behöva läsa 20 000 sidor lagar och förordningar plus de 5 000 nya som produceras varje år. Den politiska debatten har de senaste åren varit samstämmig: Småföretagsdelegationens regelförenklingsförslag är bra. Det har vi alla tyckt. Men det har inte lett till politisk handling, trots Simplexgruppen. Det är dags att komma upp till bevis för Mona Sahlin. Jag beklagar också att hon inte finns här i dag. Det hade varit intressant att få debattera med ministern. Sverige ligger påtagligt under det europeiska genomsnittet på detta område, och det är menligt för nyföretagandet. Det skapar otrygghet och ovilja hos presumtiva entreprenörer. Vi ska gynna ett aktivt individuellt ägande i stället för ett institutionellt. Vi ska gynna svenskt ägande i stället för utländskt, vilket sker i dag. Vi ska förändra fåmansbolagslagstiftningen och stopplagstiftningen. Släpp loss tjänstesektorn från det statliga monopolet. Gårdagens nyhet om att regeringen tänker lagstifta mot privata sjukhus och privata skolor är hårresande häpnadsväckande och för tankarna till öststatssystem som för länge sedan överlevt sig själva. Sverige behöver fler som startar företag, fler entreprenörer, enklare regelverk, mer tillit och mer

Fru talman! En av de främsta faktorerna för trygghet är ett eget arbete. Man upplever att både den egna förtjänsten och de skatteinkomster som förmedlas till det gemensamma är livsnödvändiga i ett modernt samhälle. Det är främst en breddad skattebas som skulle bli följden om fler människor kom i arbete och samtidigt kunde lämna det s.k. bidragskollektivet i motsvarande grad. Men det finns en rad svårigheter att forcera. Skatte och regelvillkor har medverkat till att vi har fått en växande svart marknad som likt en varböld behöver opereras bort för att få sin läkning då det svarta blir vitt. Regeringen har i olika tonarter sjungit småföretagsamhetens lov. De skulle ge många nya arbetstillfällen och tillföra samhället resurser för de många livsnödvändiga områden som nu har stora brister. Finansministern har av och till uttalat sig för en ambition att göra förändringar i tjänstebeskattningen som minskar svartarbetena, men fortfarande saknar vi besked från regeringen. Det enda vi har är s.k. försäkringar från regeringstalesmän som uttalar sin välvilja men inte orkat åstadkomma något resultat. Jag tror att man kan pröva flera olika modeller, som t.ex. momssänkning eller befrielse från arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn. Vi är i ett läge då tjänste och servicesektorn måste ges en chans att växa. Efterfrågan på sådana verksamheter är stor, och då gäller det för vanligt folk att kunna efterfråga tjänsterna. Inte minst aktuellt är ett politiskt laddat område - de s.k. hushållsnära tjänsterna. Riksskatteverkets generaldirektör har uttalat sitt bekymmer över den utbredda svarta ekonomin som så allvarligt skadar skattemoralen. Han föreslog att man skulle ge ett skatteavdrag för vissa tjänster, och han gick så långt att han sade att han kunde tänka sig en total skattebefrielse. Viljan att upprätta en vit arbetsmarknad är inte bara ett uttryck för problem med bortfallen skatt. De människor som jobbar svart är i verklig mening en utsatt grupp utan sjukförsäkringsskydd och utan möjligheter att samla ATP-poäng. Det finns alltså flera skäl för en förändrad och vidgad arbetsmarknad. Vi har en situation då flera 100 000 jobb har försvunnit från industrisektorn under de senaste 15 åren. De kommer inte tillbaka ens i högkonjunktur. Därför är det helt nödvändigt att det blir en vidgad arbetsmarknad som kan ge människor jobb så att de med sin skatteinsats kan medverka i den gemensamma välfärden. Det har snart gått sex år sedan nuvarande regeringsparti gav löfte om att snabbt pressa ned arbetslösheten under 5 %. När inte det lyckades under det första regeringsåret satte socialdemokraterna upp målet flera år framåt. Man sade bl.a. att man skulle få ned arbetslösheten i 4 % vid sekelskiftet. Nu har man kommit med en annan mätsticka. År 2004 ska man vara uppe i en 80-procentig sysselsättningsgrad. Det tragiska för de arbetslösa är att regeringen och den socialistiska majoriteten här i riksdagen inte kommer att klara det. I en nyligen utgiven prognos som sträcker sig fram till 2015 talar Statistiska centralbyrån om två scenarier. Enligt det mest optimistiska skulle antalet jobb öka och arbetslösheten minska med 70 000 personer fram till 2015. I det mer pessimistiska scenariot minskar sysselsättningen med 55 000, och arbetslösheten ökar med 70 000. Båda prognosalternativen ger vid handen att vi fortfarande kommer att ha många fler arbetslösa under det andra decenniet på 2000 talet än tidigare. SCB:s bedömning är att mycket talar för att vi om 15 år har mellan 200 000 och 330 000 till uppemot 8 %. I inget av alternativen tror SCB att regeringen uppnår målet om en 80-procentig sysselsättning år 2004 eller 4 % öppen arbetslöshet i år. I bästa fall, säger SCB, kan regeringens mål uppnås först 2008, men enligt det sämsta alternativet kommer sysselsättningen år 2015 rentav att ligga under 1998 Det här får effekter på den samlade försörjningsbördan, en ökande och tyngre börda. Vi kommer alltså under de närmaste åren att behöva fler människor i arbete. Dessutom kommer en hel del som jobbar deltid att behöva öka sin arbetstid för att klara sin försörjning. I dessa yttersta dagar har det brutit ut en stor debatt om att man ska lagstifta om en generellt sänkt allmän arbetstid. Jag har ofta påstått att Sveriges problem inte är att nationens medborgare jobbar för mycket. Vi skulle tvärtom behöva arbeta mer. Det gäller inte alla. Det finns de som pressar sig själva till alltför långa arbetsdagar. Det finns många som behöver kortare arbetstid: människor med funktionshinder, de som har behov av studieledighet eller av att ta vårdansvar för egna barn eller stödbehövande åldrande föräldrar. Men för den stora gruppen av aktiva människor skulle det vara ödesdigert om det blev en kraftig sänkning av arbetstiden. Som väl är finns det omdömesgilla personer, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Flera tunga förbund varnar för det som Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets arbetstidsgrupp föreslår, dvs. en lagstiftning om en kortare arbetstid. Man säger rätt ut att det här är fel väg och att det i värsta fall kan få motsatt effekt. Och man varnar för just illusionen att arbetstidsförkortningen skulle vara gratis, och man summerar att det i själva verket kommer att bli de lågavlönade som får betala kalaset. I en internationell jämförelse har vi en relativt låg årsarbetstid. Den var som lägst 1 400-1 500 timmar om året och har nu ökat något. Det beror främst på att deltidsarbetande har gått upp till heltid och att vi har en något lägre sjukfrånvaro. Men det är ändå bara ett fåtal länder - jag tror att det är ett par - som har lägre årsarbetstid än Sverige inom det stora OECD området. Slutsatsen är given: Vi arbetar fortfarande mindre än man gör i våra konkurrentländer. Fru talman! Jag tror alltså att en ny och breddad arbetsmarknad kräver både ett socialt ansvarstagande och ett nytänkande där kreativitet och dynamik får utrymme. De många tusentals förlorade arbetsplatserna i industrin kommer inte tillbaka, och vi måste underlätta för att vidga arbetsmarknaden. Vi får inte glömma att en förutsättning för en god välfärdspolitik är att många människor är i arbete. Arbetet har ett stort egenvärde.

Fru talman! Jag vill tala om arbetsmarknadspolitik som för min del handlar om förutsättningarna för jobben, om att skapa arbetstillfällen men också om det goda arbetet och om hur människorna mår och orkar med sina arbeten. Jag har under hösten varit ute på en hel del företagsbesök. Det har varit stimulerande kontakter med många småföretagare. Det som är utmärkande är en vilja och en framåtanda som bygger på ett stort engagemang men också på en känsla av att man är en del av samhället med goda kontakter med myndigheter och andra företag. Det som jag fick med mig från samtliga företagsbesök var frågan om kostnaderna för frakterna på Gotlandsfärjorna. Det är det största problemet och bekymret för företagen på Gotland. Frakterna till och från Gotland har ett tillägg på ungefär 17 %. Det innebär att våra företag inte har konkurrens på samma villkor som andra företag. Våra jordbruksprodukter som vi fraktar till fastlandet får t.ex. ett frakttillägg på 17 %. Det innebär ett högre pris eller en sämre lönsamhet för gotländska företag. Det betyder också att gotlänningarna får betala ett högre pris på varor som fraktas på färjorna. Det blev dyrare frakter när Gotlandstillägget började trappas ned. Det är nu några år sedan, och konsekvenserna blev sådana att riksdagen beslöt att frysa nedtrappningen och ge kompensation för fördyringen i avvaktan på att man skulle hitta ett bättre system. Trots det är fraktkostnaden högre på denna sträcka än på motsvarande sträcka på landsväg. Gotland. Det är bra att det görs, men det viktigaste är nu att vi får en neutralitet i kostnaderna för transporterna. Våra företag kan inte konkurrera långsiktigt med en ryggsäck på 17 % högre fraktkostnader. Det finns ett förslag från NUTEK om en nolltaxa som en lösning på problemet. Det orimliga i den nuvarande situationen är att det för frakter av t.ex. morötter mellan Gotland och Umeå kan vara billigare att anlita en fraktare på färjan och en annan på fastlandet. Det blir billigare att lasta om än att anlita en och samma fraktare för hela sträckan, eftersom prispåslaget, 17 % för färjetransporten, räknas på hela sträckan. Det är inte rimligt, och det är det som vi upplever som det största hindret för företagens tillväxt och för att skapa nya jobb på Gotland. Den olösta frågan om frakterna är det största hindret för en utveckling av det gotländska näringslivet. Det här hindret måste undanröjas om vi ska lyckas med uppgiften att skaffa ersättningsjobb om försvaret läggs ned. Förslaget om en bantning av försvaret får stora konsekvenser. Såväl Lv 2 som KA 3 och A 7 på Gotland föreslås läggas ned. Det är inte bara försvaret utan också samhället och människorna som påverkas. För sysselsättningens del och för människorna vill vi självfallet behålla arbetsuppgifterna i försvaret, men vi är ändå inriktade på att det när beslutet är fattat gäller att ha beredskap för de ersättningsjobb som vi har blivit lovade men som vi själva ska vara med och skapa. Jag har sett att det finns goda exempel från orter som tidigare har varit med om nedläggningar av försvarsverksamhet, men jag känner ändå en viss oro. Det behövs många goda idéer och initiativ för att man ska kunna ordna arbeten åt dem som friställs. De civilanställda har sämre villkor än den övriga försvarspersonalen, och det är flera typer av arbeten som behöver komma till. Jag har dåliga erfarenheter från nedläggningen av sockerbruket i Roma. Satsningar har gjorts för att man ska få nya jobb. Vi har inte de jobben än. Och den verksamhet, en etanolfabrik, som vi skulle kunna ha i sockerbrukets lokaler är beroende av skattebefrielse, på samma sätt som Norrköpings etanolfabrik, för att komma i gång. Det innebär att det är viktigt att försöka hitta lösningar och ge möjligheter för olika former av verksamhet. Gamla beslut kan behöva prövas om för att ge möjligheter och tillväxt. Fru talman! Samtidigt som vi behöver många nya jobb har vi nu börjat se att framför allt kvinnor säger upp sig från sina fasta jobb därför att de inte orkar med dem längre. Jag hoppas att det vi nu ser inte ska vara inledningen på någon trend, men det handlar om tillräckligt många för att vi ska ta signalerna på allvar och se på de förutsättningar som råder på arbetsplatserna och i arbetslivet. De här kvinnorna tar ofta på sig skulden själva när de inte orkar med jobben och tror många gånger att det är deras eget fel när de inte orkar med. Vi har flera exempel på att samhällets trender blir mycket märkbara i ett tidigt skede för oss gotlänningar. Jag tror att det beror på att vi har vår begränsade yta och folkmängd. Därför är det lätt att iaktta vad som är på gång. Det som sker är allvarligt. Det rör sig om kvinnor som har 10-15 år kvar på arbetsmarknaden, och det rör sådana jobb som vi vet att det behövs många rekryteringar till i framtiden. Det vi behöver göra - i det här avseendet tror jag att kommuner och landsting har en stor uppgift - är att se till att vårda den personal som finns och ge förutsättningar för att arbetsuppgifterna ska bli lockande även för nya grupper av arbetstagare. Under de tider som vi har gjort besparingar i den offentliga sektorn har vi många gånger haft fokus riktat mot de arbetstagare som har tvingats lämna sina jobb. Det är rätt; de som har lämnat sina arbeten ska ha hjälp med att studera och finna nya arbeten, men vi får inte heller glömma bort de människor som blir kvar i de bantade verksamheterna och som ska klara av att sköta samma arbetsuppgifter med en reducerad styrka. Jag vill att vi mera än i dag ska inrikta oss på det goda arbetet, som stimulerar och ger människorna delaktighet och möjlighet att påverka arbetet och arbetsorganisationen. Jag tror att vi mera ska se till helheten, där vi både ger förutsättningar för att utvecklas, ger möjligheter att påverka och i tid upptäcker signaler. Det får inte gå så långt att drabbade människor känner att det inte finns någon ork kvar och att enda möjligheten är att säga upp sig. Vi vet att vi behöver vara många som orkar arbeta för att försörja de delar av befolkningen som är för unga eller för gamla att själva bidra till den gemensamma välfärden. Alla behövs.

Fru talman! Lilian Virgin talade om hur angeläget det är att få det goda arbetet, och i den delen kan man instämma. Sedan fick vi egentligen mest höra att det finns bekymmer också i Gotlandslänet. Försvaret läggs ned genom de hastiga och, som jag menar, oöverlagda beslut som har fattats. Sockerbruket i Roma kloster har försvunnit, och inte särskilt mycket har hänt sedan. Det är t.o.m. svårigheter med att lasta om morötter, det blir stora kostnader. Därför blir ju slutsatsen att det som skulle ha behövt göras här, nämligen att skapa en ny och annorlunda arbetsmarknad vilket jag talade om alldeles nyss här, har regeringen försummat. Den bryr sig inte. Det har lagts fram massor med förslag. Tidigare här i debatten har det talats om hur mycket Småföretagsdelegationen har kommit med, men det har ju inte omsatts i politiska beslut. Därför hoppas jag att Lilian Virgin och jag och många andra här skulle kunna driva på regeringen. Den socialdemokratiska regeringen har då inte kunnat få fram en ny och god arbetsmarknad, som vi alla behöver.
Fru talman! Det jag började mitt anförande med var just att tala om småföretagen och hur de ser på sin situation i samhället. Det finns en väldig framåtanda. De klagar inte alls över de regler som man skulle kunna tro är till hinder för företagen. Däremot tar de upp detta med frakterna, och det är därför jag också gör det nu. Men det hindrar inte att jag också tycker att vi ska driva på i de här frågorna. Jag nämnde flera exempel på frågor som behöver lösas. Det är bara bra om vi är flera som driver på där.
Fru talman! Det sista är det lätt att instämma i. Det vore ju fint om riksdagen skulle kunna bli en kraftigare pådrivare på regeringen, eftersom det brister väldigt mycket där. Förutom att ministrarna inte orkar ta sig hit till debatterna har ju de här förslagen stannat på utredningsbordet, och därför behöver man komma till skott här. Detta skulle också, vilket Lilian Virgin klokt var inne på, undanröja hinder - för det är ingen tvekan om att det finns sådana. När Lilian Virgin klagar över de höga fraktkostnaderna ska man inte glömma att de ligger på toppen av den högskatteekonomi som vi har i Sverige och för övrigt också i de andra nordiska länderna. Men min tes är att regeringen inte har tagit tillräckligt allvarligt på de svårigheter som svenskt näringsliv har, och därför har vi för många utanför arbetsmarknaden.
Fru talman! Just när det gäller frakterna visar det sig här i debatten i riksdagen att det råder väldigt olika meningar om vad som behöver göras - införa det gamla systemet, hitta något nytt eller låta marknaden bestämma helt och hållet. Jag tror att det är riktigt att utreda den här frågan, men det måste komma ett beslut nu.

Fru talman! Jag vill ägna min tid i debatten till att diskutera trygghetsfaktorer för kvinnor. En mycket viktig faktor är arbetsmarknaden. Arbetet är en viktig bas för människors identitet och sociala status. Givetvis är möjligheten att kombinera familjeliv och arbete en självklar förutsättning, men jag vill här stanna vid arbetsmarknaden. Som lärare har jag i alla år haft en spjutspets: att hjälpa elever att bygga upp sitt självförtroende. Kvinnors arbetsuppgifter i livet måste stödja kvinnors självförtroende och inte skapa osäkerhet hos den enskilde. Värdegrunden, som äntligen blivit en huvudfråga för kommunikationen i grundskola och gymnasieskola, måste också ställas fram som viktig för kvinnors arbetsmarknad. Det handlar om kvinnors värdighet. Denna värdighet blir kränkt när man inte kan styra över sitt arbete, inte ens påverka det. Den blir också kränkt av att man inte ges möjlighet till heltidsarbete för att klara sin försörjning, vilket i sin tur sänker självförtroendet. Den blir ytterligare kränkt av att man inte ges lika lön för likvärdigt arbete. Det behövs långsiktiga jobb. Det är ett missförstånd att unga kvinnor vill ha projektjobb, ett önsketänkande från byråkrater och inte överensstämmande med verkligheten. Det redovisade forskningsresultatet i dagens DN, där 22 % av flickorna varken arbetar eller studerar sju år efter grundskolan, är ödesdigert. De är i 22 årsåldern, och flera har gett upp. Att arbetsmarknaden är viktig visar inte minst Fördelningspolitiken framställs som strategiskt viktig från ett folkhälsoperspektiv. Det finns starka belägg för att inkomst är knuten till dödlighet och självrapporterad hälsa. Denna effekt, visar man, finns över hela inkomstskalan och inte bara för dem med lägst inkomst. Här påvisas också ett växande empiriskt stöd för att stora inkomstklyftor i sig kan vara en riskfaktor av mycket stor betydelse. Särskilt utpekas ungdomar och barnfamiljer, som förlorat mest i ekonomisk standard under 90-talet. En viktig slutsats är att människors möjligheter till inflytande över sina arbetsvillkor, sina arbetstider, sin arbetsmiljö och sin kompetensutveckling måste säkerställas. Tryggheten på arbetsmarknaden från kvinnors perspektiv är i dag mycket ojämnt geografiskt fördelad och mycket starkt segregerad med kvinnor i offentlig sektor, genom att kvinnor av tradition väljer bland 30 yrken och männen bland kanske 300. Det är inte så konstigt att vi inte kommit längre med kvinnliga chefer i näringslivet. Kvinnorna är helt enkelt för få i konkurrensen mot männen. Den viktigaste frågan för kvinnors arbetsmarknad är att bryta denna segregering. Viss konkurrensutsättning av verksamheter inom offentlig sektor, t.ex. äldreomsorg och sjukvård, skulle möjliggöra för kvinnor att bättre utveckla såväl omsorgen och vården som den traditionellt kvinnliga arbetsmarknaden. Starkare stimulansåtgärder måste till för att locka kvinnor till tekniska yrken. Segregationen på arbetsmarknaden är stor, trots att undersökningar visar att resultatet blir bäst där kvinnor och män jämställt arbetar sida vid sida. Värdet av kvinnors arbete måste utvärderas bättre. Förra året sjönk arbetslösheten till 1992 års nivå, och 55 000 fler platser anmäldes lediga till arbetsförmedlingarna. Alla anmäls inte på långt när till arbetsförmedlingarna, så det fanns givetvis fler. Län som går mycket bra är Stockholm, Jönköping, Uppsala och Kronoberg, där de öppet arbetslösa och de som omfattats av arbetsmarknadspolitiska åtgärder ligger på 6-7 %. Värre är det för Dalarna, Södermanland, Norrbotten. Där sticker siffran upp till 11-12 %. Den öppna arbetslösheten har inte minskat påtagligt. Under 1998 handlade det faktiskt bara om 9 000 personer om man inte justerar mätmetoder, vilket man ibland roar sig med att göra. Fru talman! Vi har det generellt bra i Sverige. Det märker man inte minst i flera internationella sammanhang. Kristdemokratiska kvinnoförbundet har nyss avslutat en konferens i Vilnius med kvinnor från Litauen och Estland. De har mycket lång väg kvar till att nå vår nivå, men en otrolig frihetskänsla efter att ha lossats från kommunismens grepp, en frihetskänsla som kommer att hjälpa dem långt på vägen. När vi diskuterade framtidsmöjligheter att skapa nätverk för kvinnors företagande runt Östersjön lyste det om dessa kvinnor. Vi har mycket att lära och ta till oss av deras framtidstro. I veckan har jag deltagit i en NGO-working group i Genève, arrangerad av Economic Commission for Europe, där frågor från Peking, Peking + 5, lyfts fram och där regeringarnas genomförande av besluten kommer att utvärderas. Att Sveriges regering glömmer familjen blir vi gång på gång medvetna om. Kvinnor från Väst-, Central och Östeuropa samt Nordamerika har under veckan formulerat gemensamma jämställdhetskrav för att påverka sina länders regeringar. Märkbart också i den ekonomiska debatten är att familjefrågorna lyfts starkare i jämställdhetsdiskussioner än på hemmaplan. Att det obetalda arbetet måste värderas ses som självklart i diskussionen. Med IT kommer vi att ha oanade möjligheter att kommunicera mellan kvinnor i världen och skapa nya arbetsmarknader. Utvecklingsmöjligheterna är stora. 96 % av Internet finns i utvecklade länder, där 16 % av människorna bor. Europa bär ett speciellt ansvar för globaliseringen. Stimulansåtgärder måste sättas in för att göra IT-sektorn till en jämställd arbetsmarknad. Det är viktigt att kvinnorna formar framtidens IT-utbud i lika hög grad som männen. Det är också en väg att lösa unga kvinnors arbetslöshet. Det finns en fantasilöshet i vårt land när det gäller att inte ta till vara invandrarkvinnors resurser. Det gäller alla grupper, från akademiker till dem som saknar utbildning. Vi har en otrolig möjlighet att utnyttja den kunskap som finns om olika kulturer i vårt land. Det kan gälla utveckling av kommunikationer mellan länder eller företags möjligheter att skapa sig en exportmarknad. I stället väljer vi att passivisera. Ohälsotalen stiger och kostar pengar i stället. I betänkandet Välfärd vid vägskäl pekas det på att situationen för utomeuropeiska invandrare har särskilt låg sysselsättningsfrekvens. Situationen har försämrats mer för utomeuropeiska invandrare än för Sverigefödda under 1990-talet. Fru talman! Varken på Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet eller Närings och teknikutvecklingsverket har man tillräckligt seriöst tittat på aspekten kvinnor och neddragningar av den offentliga sektorn under 1990-talet. Först den 4 februari 1999 tillkallade socialministern en kommitté för att göra ett välfärdsbokslut och se på 90-talet. Detta slutar med att ge medborgarna uppdraget att själva prioritera. Välfärd vid vägskäl utser medborgarna till experter. Detta är gott och väl om också medborgarna ges instrumenten. Då svensk arbetsmarknad är starkt könssegregerad drabbar neddragningar inom sjukvård, omvårdnad, skolverksamhet, postkontor, domstolar, myndigheter osv. kvinnorna hårdast. En utvärdering måste göras kring konsekvenser av aspekten kvinnor och neddragningar inom den offentliga sektorn.

Fru talman! Det ämne som jag har valt att tala om hade kunnat platsa under regionalpolitiken men det handlar också om arbetstrygghet. Därför valde jag att tala under trygghetsfrågorna. I partiledardebatten talade statsministern om hur bra det går för Sverige i dag, om att reallönerna stiger och arbetslösheten faller. Regeringen vill också utveckla friheten. "Frihet är att alla har rätt att välja", sade statsministern i ett replikskifte i går. Det låter bra men jag vet att många människor inte känner igen sig i den här beskrivningen. Tanken är fin och alla ska ju ha rätt att välja. Dessvärre har inte alla den friheten. Fru talman! Jag kan garantera att för medborgare i skogslänen är statsministerns ord bara en dröm som man kan hoppas blir verklighet någon gång i framtiden. Siffror kan man tolka som man vill. Så är det nog också när man tittar på arbetslöshetssiffror. Om jag ser på siffror för långtidsarbetslösa i Västernorrlands län och jämför siffrorna från december 1998 med siffrorna från december 1999 kan jag konstatera att det har skett en ökning med 52 %. Liknande siffror finns vad gäller andra län. Bland ungdomar i åldern 16-24 år i Västernorrland är arbetslösheten väldigt hög, 6,2 %. Vilken framtidstro och trygghet känner de? De känner säkerligen inte att de har frihet att välja. Fru talman! Det går inte att begära att dessa människor ska hålla med statsministern om att "Sverige går bra". Med säkerhet undrar de: Var finns jobben? Vilka delar av Sverige är det som går bra? Ja, inte är det skogslänen, för där finns det en stor oro för framtiden. Det är många saker som måste samverka för att samhället ska må bra och "gå bra", som statsministern säger. I skogslänen är det av största vikt att virket kan forslas från skogen till förädlingsindustrin. Det kräver bra vägar. Så är dessvärre inte fallet i skogslänen. Vägarna har alldeles för låg bärighet, så låg bärighet att det skapar problem för skogsindustrierna. Eftersläpande underhåll av både belagda vägar och grusvägar ger höga merkostnader för trafikanterna. I Västernorrlands län är merkostnaden för skogsindustrin 170 miljoner kronor per år till följd av de dåliga vägarna. Vägarnas trafiksäkerhet är mycket dålig bl.a. genom att spårdjupen är för stora. Enligt Vägverkets bestämmelser får spårdjup inte vara mer än 1,7 centimeter men i skogslänen är de 3-6 centimeter. På en del ställen är de ännu större. Man kan t.o.m. ställa en läskburk i spåren. De här problemen, fru talman, föranleder SCA att säga att de inte ämnar investera mer förrän vägarna åtgärdats. Detta riskerar att få oöverskådliga effekter för arbetstillfällena i skogslänen. Jag kan nämna några: Skogsarbetarna blir utan jobb. Lastbilschaufförerna får inga transporter. Förädlingsindustrierna måste säga upp arbetare. Till detta kommer all kringverksamhet som också kommer att drabbas. Det är knappast trygghet och tilltro till svensk arbetsmarknadspolitik som berörda personer känner. Dessutom påverkas hela Sveriges ekonomi genom minskad export. Värt att nämna är att 17 % av Sveriges BNP kommer från skogen. Fru talman! Det är dålig arbetsmarknadspolitik att inte avsätta mer pengar till upprustning av skogslänens vägar. Det bör vara en nationell rättvisefråga att trafikanternas fordonskostnader är lika höga över hela landet. Ett ojämnt vägnät ger längre restider, minskad komfort, ökad bränsleförbrukning och ökat slitage på fordonen och orsakar fler trafikolyckor. Slitaget på fordonen och trafikolyckorna skapar visserligen arbetstillfällen - dels i bilverkstäder som får många fler bilar att reparera, dels på sjukhusen som får in många fler trafikskadade. Men jag tror inte att man i regeringen innerst inne tycker att det är sådana arbetstillfällen som ska prioriteras. Beträffande bilreparationer kan jag också nämna att Scania säljer 1 % av sin lastbilstillverkning till Ådalen och 10 % av sina reservdelar. Det exemplet talar sitt eget tydliga språk om vägarnas standard. Det skapar även förståelse för SCA:s investeringsstopp. Fru talman! Om ett par månader ska vi här i kammaren fatta beslut om försvarets nedskärningar. Enligt förslaget kommer Västernorrland, som bekant, att tappa sina regementen. Löften har givits om att drabbade orter ska få kompensation i form av statliga jobb samt gynnsamma villkor för företagare som kan komma att etablera sig i länet. Men en förutsättning för att det ska fungera är att vägarna i Västernorrland rustas. Dessutom är det viktigt att Ådalsbanan rustas; detta för att knyta ihop Ostkustbanan med den nya, nyss påbörjade, Botniabanan. Det är viktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som dels skapar arbetstillfällen, dels ger en framtidstro vad gäller norra Sverige. Fru talman! Med goda kommunikationer ökar möjligheterna att en del av dem som under de senaste 30 åren har flyttat från Norrland kommer tillbaka samt att sörlänningar kan bli intresserade av att flytta till Norrland och till de andra skogslänen. Med goda kommunikationer menar jag också en utbyggnad av bredbandsnätet för att skapa möjligheter att arbeta var som helst i landet. Jag tror att många stressade storstadsbor skulle må väl av att flytta ut till en lugnare miljö i vacker natur, slippa stressen med krånglande pendeltåg och långa köer av bilar som spyr ut avgaser, få lägre bostadskostnader trots att boytan ökar och få andas frisk luft utanför husknuten. Det här är ingen dröm, utan det är en verklighet som kan bli sann för många fler än som i dag är fallet om bara regeringen är redo att satsa på att hela Sverige ska "gå bra".

Fru talman! Trygghet är ett av den svenska politikens honnörsord. Vi uttalar ofta detta ord med djup övertygelse om att vi då talar om det goda livet. Vi tänker sällan på den praktiska vardag som kan gömmas i och bakom detta ord. Vad betyder trygghet i dag? Vilken sorts trygghet önskar sig människorna runt omkring oss? Våra stora och små politiska visioner om befolkningens trygghet - står de verkligen i samklang med medmänniskornas längtan och drömmar? Jag vågar påstå att bara ordet trygghet inte längre räcker till, om vi vill nå fram till dem vi är sända att representera. Jag vågar påstå att vi tvingas lägga andra ord bredvid den etablerade politiska formeln för att fylla den med skapande liv; annars riskerar vi att tömma ordet på innehåll. "Trygghet med värdighet" är kanske den bästa benämningen på det som jag vill tala om. Och detta uttryck växer ur en äkta socialliberal tanke. Vad jag menar är att man under de gångna årtiondena litade för mycket på en trygghet som planerades och genomfördes i stora offentliga system och att den lilla människan fick en ibland t.o.m. mycket generös materiell trygghet - men inget utrymme för egna initiativ, egna handlingar, egna ställningstaganden. Då var också friheten mycket begränsad för denna lilla människa. Och jag tvivlar på att ett liv är värdigt och anständigt för den som inte har frihet att själv ta ställning, att agera på egen hand. Jag ska nöja mig med att tala om dem som under lång tid eller under hela sin tillvaro i Sverige har varit arbetslösa. Materiell trygghet har de haft och har de - men är denna trygghet värdig, anständig? Tidigare hamnade dessa människor i en rundgång av åtgärder och kurser, gång på gång följda av tom och isolerad passivitet. Detta kunde knappast kallas för anständig och värdig trygghet. Vi måste komma ihåg att nästan alla grupper i vårt samhälle har rätt att ta aktiv del i diskussioner, planer och beslut som gäller den egna vardagen. Fångarna på våra fängelser har förtroenderåd där de kan lägga fram sina ståndpunkter och försvara sina intressen. Elever och föräldrar uppmuntras att engagera sig i skolornas styrning. Studenterna får plats i högskolornas och universitetens styrelser. Men de långvarigt eller permanent arbetslösa har hittills aldrig haft del i planering och genomförande av åtgärder som direkt rör det egna livet. Nu äger stora förändringar rum i arbetsmarknadspolitiken, och just därför vill jag ställa följande fråga: Vilken del i själva förändringsprocessen får de som omedelbart berörs av dessa förändringar? Jag tror att de får en mycket liten del i den processen. En del tankar som ligger bakom de här förändringarna i arbetsmarknadspolitiken är mycket sunda. En neddragning av arbetsmarknadsåtgärderna såsom skett under hösten och som sker i dag är sund. Senast i december 1999 kom en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, och där dras mycket drastiska slutsatser. För varje 100-tal fall av subventionerad sysselsättning - ALU, API, ungdomsprogram, beredskapsarbete, akademikerpraktik och invandrarpraktik - försvann mellan 60 och 70 vanliga jobb. En minskning av åtgärderna är alltså nödvändig. Men den nya situationen är inte alls så problematisk. I praktiken försvinner den berömda bortre parentesen, men ingen har förvarnat de människor som på en gång ska stå där utan arbetslöshetsersättning om att denna bortre parentes ska försvinna. En rad mycket stora förändringar följer nu i arbetsmarknadspolitiken. Detta är nödvändigt, men vilken roll har de arbetslösa själva i förändringen? Vad betyder det konkret när AMS och Näringsdepartementet beskriver den nya politiken och framhåller att "åtgärder för de som har svårast att få ett arbete förstärks" eller att "nya sätt prövas när det gäller att förmedla arbete till invandrare"?

Jag tror därför att vi behöver ändra själva rollerna för folk som är aktiva i arbetsmarknadssammanhang. Det är gott om honnörsord om delaktighet och individuella handlingsplaner i kommunerna och på arbetsförmedlingarna, men de långvarigt eller permanent arbetslösa hamnar fortfarande i det passiva objektets ställning. Därför vill jag ta upp några förslag. T.ex. borde mottagare av socialbidrag eller andra former av stöd få sätta in extrainkomster från betalda uppdrag på särskilda kompetenskonton. Sparade belopp skulle inte utnyttjas för privatkonsumtion utan bara för investering i ett nytt professionellt liv. Jag har skrivit mycket längre om detta i en enskild motion. Det behövs också andra former av åtgärder. Det behövs aktivitetscentrer som de långtidsarbetslösa själva driver, kanske på entreprenad. Utan att vi ger denna aktiva roll till de arbetslösa själva kommer vi inte att lösa detta problem. Trygghet med värdighet åt de långtidsarbetslösa är en viktig demokratifråga i dag.

Fru talman! Under veckan har vi i en idrottslig återblick kunnat se tillbaka på Sverige som en ledande och framgångsrik idrottsnation. Under ett helt århundrade har Sverige gjort sig känt för kompetens och framtidstro inom idrottens område. Många var de idrottspersonligheter som nu premierades och fick sina framgångar belysta. Jag vill passa på tillfället att personligen från denna talarstol tacka aktiva och ledare för många fina upplevelser. Under många år har Sverige också varit en ledande nation inom arbetsmiljöområdet. Stora framgångar har kunnat skördas, och vinster har kunnat tas ut i form av produktionsframgångar för företagen och minskad ohälsa för de anställda. Sverige och den svenska arbetsmarknaden har setts som föredömen i världen. Skyddsombud har utbildats, partsgemensamma grupper har inrättats och olika samhällsorgan har byggts upp, allt i syfte att skapa förutsättningar för det goda arbetet och arbete i en skadefri arbetsmiljö. Sedan mitten av 90-talet har situationen förändrats. Fackliga organisationer men också Arbetarskyddsstyrelsen, försäkringskassor m.fl. har larmat om förändrade attityder. Många åberopar naturligt nog, som tidigare har skett här i kammaren, det försämrade arbetsmarknadsläget som ett skäl till förändringen. Skyddsombuden har i takt med att arbetsmarknadsläget blivit sämre marginaliserats, och skyddsfrågorna har lyfts bort från debatten, trots en förändrad lagstiftning om internkontroll m.m. För att använda idrottstermer kan sägas att teknik, taktik och träningspass har försvunnit. Många påstod att de gamla arbetsmiljöerna förbättrats på ett sådant sätt att skyddsombudsorganisationen överlevt sig själv. Den nya arbetsmarknaden skulle vara självsanerande inom området. Fru talman! I dag kan utläsas resultatet av 90 talets missar inom arbetsmiljöområdet. Larmsignaler kommer om såväl kvarstående gamla arbetsmiljöproblem som problem kopplade till den nya arbetsmarknaden. Landets försäkringskassor konstaterar att graden av sjuklighet och komplexiteten har ökat bland de sjukskrivna. Detta vidimeras också av fackliga organisationer och ses som ett resultat av den negativa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. De signaler som i dag kommer om utbrändhet och psykosociala problem på arbetsplatserna, främst inom offentlig verksamhet men också från många andra verksamhetsområden, måste tas på största allvar. Sverige och svensk arbetsmarknad har inte råd att genom arbetssjukdomar och skador avvara kompetens och arbetskraft. Ett vanligt förekommande resonemang bland såväl drabbade som övriga sakkunniga är att arbetstempot under senare delen av 90-talet inneburit svåra påfrestningar för många. Sjukfrånvaron har utbytts mot sjuknärvaro, innebärande att mottagligheten för arbetsmiljöproblem markant ökat. I skriften Rapport från arbetsmarknaden, utgiven av SAF, säger man att sjukskrivningarna kostar lika mycket som sjukvården. Man drar utifrån detta förhållande vissa slutsatser. Slutsatsen att sjukskrivningarna kan ha samband med arbetsmiljön viftas dock bort av arbetsgivarföreningen. Det är beklagligt, men ändå ganska symtomatiskt för de senaste årens hantering av frågan. En viktig del i begreppet "det goda arbetet" utgörs också i stor utsträckning av möjligheten att ha inflytande över och kunna påverka sin arbetssituation. Detta framgick med all tydlighet vid morgonens möte i Riksdagsrestaurangen, där Folkhälsoinstitutet informerade om forskningsresultat inom området. Under gårdagens partiledardebatt kunde skönjas en annan och bredare syn vad gäller insikten av en god arbetsmiljö, bättre än vad SAF gör gällande. Detta förhållande stärker mig i tron att en bred förankring kan skapas för en radikal förändring. För att Sverige återigen ska bli en ledande nation inom arbetsmiljöområdet krävs stora och breda åtgärder, åtgärder med en bred förankring i samhället. För att skapa ett bättre förebyggande arbete krävs ett återupprättande av den lokala skyddsombudsorganisationen. Utbildningsinsatser måste till samtidigt som incitament måste skapas bland arbetsmarknadens parter för att få i gång processen. Arbetsskadeförsäkringen måste reformeras på ett sådant sätt att ansvarsförhållandet klargörs, samtidigt som bevisreglerna ses över rörande framför allt arbetsrelaterade sjukdomar m.m. Rehabiliteringsarbetet måste ses över för att återskapa möjligheter för många att återgå till arbete och den sociala gemenskap som finns inom arbetslivet. Arbetsorganisationer måste skapas så att dessa minimerar risken för ohälsa genom bl.a. stress och utbrändhet. Fru talman! På flera av dessa områden har regeringen tagit initiativ, vilket är bra. Det är dock viktigt att dessa initiativ snarast övergår i beslut och handlingsplaner. En viktig del i detta arbete är att ge snabba och klargörande signaler till de berörda. Det gäller arbetsmarknadens parter liksom alla de människor som i dag finns ute i arbetslivet och som känner oro inför framtiden. Min förhoppning är därför att regering och riksdag klarare signalerar om framtidens arbetsmarknad som det goda arbetet, där alla ska känna trygghet och styrka.
Fru talman! Jag vill tacka Göte Wahlström för det tal som han har hållit här. Det var väldigt mycket i mitt anförande som var samstämmigt med Göte Wahlströms anförande, och jag undrar: Kan Göte Wahlström då som socialdemokrat vara med och påverka starkare så att vi kan bryta upp den starkt segregerade arbetsmarknaden? Det är ju i hög grad kvinnor som blir utbrända, inte minst kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. Betänkandet Hälsa på lika villkor, som Göte Wahlström också relaterar till, påtalar den här problematiken.
Fru talman! Min erfarenhet av arbetsmarknaden och de kontakter jag har med framför allt fackliga organisationer gör naturligtvis att jag som partipolitiskt aktiv är beredd att också i de fackliga sammanhangen bryta upp och hitta formerna för en arbetsmarknad som innebär en större delaktighet och en större kontakt också mellan könen, samt att se över hur arbetsmarknaden och de olika arbetsrollerna ska se ut i framtiden.

Fru talman! Vad jag förstår har jag hamnat som siste talare innan utbildningsblocket startar, ett block som självklart finns under rubriken "Trygghet". Det är också svårt att drygt en vecka före debatten tala om för Kammarkansliet vad man tänker tala om. Jag hade i alla fall det problemet. På en vecka hinner mycket hända, och eftersom jag sitter med i ett utskott som inte förekommer så ofta i kammaren blir besöken i talarstolen inte så många, så man känner att hjärtat är fullt av saker man vill tala om på de åtta minuter man har tilldelats. Jag sitter alltså med i försvarsutskottet, och försvarsdebatten förs ju just nu i landet, även om i alla fall två partier av förståeliga skäl helst inte tycks vilja ha någon försvarsdebatt alls. Försvarsdebatten förs ju intensivt i stugorna, och för att börja med den delen kan man komma in på rubriken "Frågor om trygghet" och kan då konstatera att i alla fall i den del av landet där jag bor - jag representerar Dalarnas län - finns det en stor oro och en stor otrygghet just nu som gäller vad som håller på att hända med det svenska försvaret; detta efter det förslag som Centerpartiet och Socialdemokraterna har lagt fram i vilket man tänker lägga 10 % av landets yta utan fredsförband och utan militär närvaro. Fru talman! En sak har slagit mig, och en sak undrar jag över när det gäller just försvaret och det förslag vi i dag har startat arbetet med i försvarsutskottet: Om nu, som skett, de båda partierna i riksdagsgruppen har sagt ja till det här förslaget, varför vill då inte politikerna från de här två partierna stå för det här förslaget? Det är en sak som förvånar mig oerhört. Om jag som moderat har en viss politik i en viss fråga så står jag för det. Jag är också landstingspolitiker. Om jag, för att ta ett konkret exempel, som landstingspolitiker hemma tycker att landstinget i Dalarna endast ska syssla med sjukvård, då står jag för den politiken även utåt, även om det blåser, även om insändarna kommer och även om de anonyma insändarna kommer. Jag skyller inte på något annat parti, utan jag står för den politiken. Varför gör inte socialdemokrater och centerpartister det i den här debatten om det som av Tidningarnas Telegrambyrå kallas slakten av det svenska försvaret? Det är säkert en fråga som förblir obesvarad, men den finns där, och det är också en fråga om trygghet. Det är inte EMU som man vill prata om hemma på gatorna; det är försvaret, i alla fall i mitt län. Nu ska jag ta upp något helt annat, också under rubriken "Trygghet". Jag ska, fru talman, hoppa över till en annan fråga, och jag ska inleda med att citera statsminister Göran Persson, som i går förmiddag sade exakt så här i denna talarstol, citerat ur snabbprotokollet: "Ja, vi har kunnat förbättra pensionerna." Förbättra pensionerna, var det alltså han sade. Jag förknippar ordet "förbättra" med att någon får det bättre, och om pensionerna förbättras så blir det mera i plånboken. Det måste väl bli så; jag tänker väl inte fel då? Om det blir en förbättring av pensionerna, då måste det tolkas så att det blir mera pengar. Eftersom jag inte har haft möjlighet att följa hela den här debatten, bl.a. på grund av utskottsarbete, vet jag inte om frågan har tagits upp tidigare, men egentligen spelar det ingen roll. Den här typen av frågor kan man ta upp flera gånger. Jag vill ta upp det här med pensionerna och Göran Jag vet inte om alla här i kammaren - det kanske är så - har fått brev och samtal i frågan, men jag har fått många reaktioner de senaste dagarna från en stor grupp pensionärer som på sin första pension för århundradet fått sänkt lön, eller sänkt pension om man så vill. Vi har också, exempelvis i gårdagens Expressen, kunnat ta del av några som drabbats och som troligtvis inte känner igen statsministerns ord om förbättring. I Expressen står bl.a. detta: Signaturen Sandberg i Uppsala tackar Göran Persson för att han fick 3 kr i påslag. Skribenten Rune Englund fick en höjning med 78 kr, men det blev minus innan pengarna nådde honom på kontot. Lena i Härnösand fick Jag har ställt en fråga till finansministern i samma ärende den här veckan eftersom jag har fått två konkreta exempel från mitt hemlän där det också blivit 70-80 kr minus i plånboken efter den s.k. höjning som statsministern i går kallade förbättring. Jag fick i dagens post ett klipp från en dalatidning där det berättas om ett par där damen fick 10 kr i påslag. Jag vet förstås varför det har blivit så här. Det är skattehöjningar det beror på. I fallet Dalarna är det landstinget som har höjt. Där har socialdemokrater och vänsterpartister höjt skatten med 50 öre. Detta slår förstås hårt mot pensionärerna. Det slår lika hårt mot barnfamiljerna, som får den barnbidragshöjning som har klubbats i denna sal uppäten av skattehöjningen. Det finns kanske anledning att komma tillbaka till det här ämnet då frågan om fastighetsskatten kommer upp på riksdagens bord. Det ses säkert som egoistiskt om jag tar upp att min mor, som arbetat som sjukvårdsbiträde i hela sitt liv och slitit ut sig inom långvården, kvitterade ut 9 svenska kronor i ökning av sin pension. Hon hälsar och tackar statsministern! Det här är frågor som passar under dagens rubrik Fru talman! Var går gränsen mellan regionalpolitik och trygghet? Det är svårt att säga. Jag har i varje fall inte kunnat ange någon riktig gräns. Men Dalarnas län, som jag representerar, har åter hamnat på en otäck medaljplats då det gäller befolkningsutvecklingen. Det gäller en medalj som ingen vill ha. Minus 2 171 personer år 1999 är en siffra som åter oroar. Alla 15 av länets kommuner visar på minus. Det här med att hela landet ska leva har vi lite svårt att fatta uppe i Dalarna. Vi har också en stor arbetslöshet. I december kom rapporten om att den öppna arbetslösheten ökade - precis som en talare från Västernorrland sade alldeles nyss - och likaså ökade antalet långtidssjukskrivna, enligt de officiella siffrorna. En kommun, Älvdalen, den nordligaste kommunen, rapporterar en arbetslöshet på 14,5 %. Då är det knappast någon tröst att det var en minskning från 15,1 %. Det är i varje fall långt, långt ifrån de mål som regeringen har satt upp. Problemen är alltså stora, och staten har knappast gjort något positivt då det gäller de statliga jobben i Dalarna. Bara i residensstaden Falun har tusentals statliga jobb försvunnit genom centraliseringar och regionaliseringar där inte vårt län har varit målet men där länet har drabbats. Det finns en regional obalans. Det är i mycket en trygghetsfråga i vad som kan kallas regionalpolitiken. Det har sagts många gånger i dag att hela Sverige inte mår bra. Det växer så det knakar i storstadsområdena. Men från mitt hemlän tvingas folk flytta, och det är oroande. Fru talman! Detta var några av de frågor som i mina ögon handlar om trygghet. Det finns alltså en stor oro. Jag håller på med försvarsfrågor, och jag ser hur storstäderna växer. Jag kan ta exemplet med den brigad som i dag finns i Kungsängen men som man föreslår ska läggas ned. När det sker någonting i storstaden kommer det genast ett förslag om ersättningsjobb. Man föreslår att SWEDINT, dvs. den internationella utbildningen inom försvaret, ska flyttas till Kungsängen. Det görs oavsett att det handlar om en investering på närmare 400 miljoner kronor. När det gäller storstäderna är 400 miljoner inte så mycket. För de förband som tidigare diskuterats som finns i Västernorrland och även i mitt hemlän handlar det om några miljoner, men då blir det negativt besked i försvarsuppgörelsen. Det är svårt att tala om att minska politikerföraktet när man ser på läget i Ängelholm. Där har vi ett nybygge som jag besökte för ett tag sedan där byggbarackerna står kvar. Det är ett bygge som kostade närmare 500 miljoner kronor som nu ska avvecklas. Jag tror att det är svårt att diskutera politikerförakt i den delen. Det kommer att öka. Jag skulle kunna ta upp många frågor, men talartiden är kort. När man sällan står här i talarstolen har man mycket på hjärtat. Bensinskattehöjningarna slår hårt mot den glesbygd som jag kommer ifrån. Det skulle också vara intressant att diskutera polisbristen, men det får bli en annan gång.
Fru talman! Jag förstår inte Rolf Gunnarssons påstående om försvarsuppgörelsen att Socialdemokraterna och Centerpartiet inte står för uppgörelsen. Som centerpartist kan jag säga att när nedskärningarna ska genomföras reagerar naturligtvis människor negativt. Det är helt naturligt. Så är fallet i mitt hemlän, där allt med regementen skärs bort. Men nog har jag trots det stått för uppgörelsen. Jag kan inte förstå påhoppet från Rolf Gunnarsson att vi från Socialdemokraterna och Centerpartiet inte står för uppgörelsen. Jag kan svara för att Centerpartiet står för den.
Fru talman! Då kanske Birgitta Sellén är ett föredöme för Centerpartiet. I den hätska debatt som Centerpartiet har drivit har man bl.a. gjort av med pengar här i kammaren. Bara i dag har jag hört flera gånger om de sköna miljarder som ska gå till vården. Men i debatten har man inte ställt sig upp och talat om hur det ska genomföras. Det är bra att Birgitta Sellén nu säger att Centerpartiet exempelvis vill lägga ned förbandet i Sollefteå. Det tror jag är klargörande uppe i Västernorrland, som Birgitta Sellén kommer ifrån. Likaså bekräftar Birgitta Sellén Centerpartiets raka inställning till att
Fru talman! Ibland handlar det inte om vad man innerst inne i hjärtat vill utan vad man ser som realistiskt. Rolf Gunnarsson nämnde de 8 miljarderna. Vi ser det som en förmån att vi har kunnat få loss det till sjukvård. Där behöver vi verkligen pengarna. Alla är i varje fall rörande överens om att vi måste skära i försvaret. Det är givetvis inte roligt när man kommer från en drabbad ort. Men ibland får man som politiker även ta de tråkiga bitarna.
Fru talman! Det hedrar i varje fall Birgitta Sellén att hon här rakryggat står upp och säger att hon vill lägga ned förband. I debatterna har Centerpartiet haft förmågan att säga att man satsar de här pengarna. Nu finns det inga pengar den här mandatperioden. De pengar till vården som man talar om - de pengar som har nämnts många gånger i dag från talarstolen - kommer nästa mandatperiod. Då får vi se hur majoritetsläget ser ut i Sveriges riksdag. Det är ett önsketänkande som kommer från partierna. Jag tycker att det hedrar Birgitta Sellén att säga att hon tycker att förbandet ska läggas ned i Sollefteå och att man ska lägga ned regementet i Falun. Det klara beskedet har vi inte fått tidigare från Centerpartiet. Jag tackar för det. Det är mycket rakryggat av

Fru talman! När vi så här efter ledigheter återupptar arbetet här i kammaren har vi med oss intryck och erfarenheter av många möten i stället för sammanträden. Det är möten med människor som inte dagligdags ägnar sig åt politik. Jag är förvånad och kanske lite skrämd över att så få av kammarens ledamöter har tagit upp det som oroar många och som många pratar om åtminstone med mig, nämligen skolan. Många föräldrar, elever och lärare är allvarligt bekymrade och missmodiga. Alla vet hur viktigt det är med bra utbildning. Många frågar sig om skolan kan lyckas tillräckligt väl med sina uppgifter. Larmrapporterna gör att man som förälder känner osäkerhet och otrygghet. När man dessutom för några dagar sedan kunde läsa att Lärarförbundet har gjort en undersökning som visar att nio av tio skolledare inte anser att deras skola klarar kravet att alla elever ska vara godkända eller behandlas bra är det uppenbart att vi också här i riksdagen måste reagera. Från moderat sida har vi sagt det många gånger tidigare. Vi begärde och fick också en särskild debatt om skolan i höstas. Men det händer ju ingenting. Regeringen tar med sin propositionsförteckning vad gäller skolområdet inte dessa problem på allvar. Någon skolminister kan jag inte skymta i salen, och jag vet egentligen inte vem som här och nu kan svara på hur eller om regeringen över huvud taget avser att göra någonting för att ta itu med bristerna i den obligatoriska grundskolan. Det är möjligen Inger Lundberg, som borde få en eloge som jourhavande socialdemokrat i många av dessa debatter, som kan ta upp något av det som eventuellt inte är aviserat och som ändå uppenbarligen behövs. Som det är just nu med den svenska grundskolan kan vi inte ha det. Jag ska inte upprepa allt som sades i kammaren här i höstas eller i debatten i december. Men sådana rapporter som den Skolverket lämnat måste vi ta på allvar. Att 20 % av eleverna lämnar grundskolan utan fullständigt betyg kan helt enkelt inte accepteras. I den rapport som kommittén om ett välfärdsbokslut kom med häromdagen är ett genomgående tema synpunkten att vi fattar många beslut utan att ha underlag och fakta med oss. Man är förvånad över det och säger att det behöver undersökas mer och att man måste ta fram bättre underlag. Vi har fakta på bordet när det gäller kunskapsresultaten i grundskolan. Vi har undersökning efter undersökning, och resultaten är otillräckliga för många elever. Men regeringen gör ingenting. I stället är skolministern fullt upptagen med att diskutera taxorna i barnomsorgen. Det är en viktig fråga. Men att eleverna lär sig något i skolan är ju viktigare. Skolan och kunskapsinvesteringarna borde vara skolministerns främsta uppgift. Vi har långsiktiga och allvarliga problem på det här området. Vi kan jämföra med Finland. Det är inte alltid vi gör det. Det ligger väl för nära. De här länderna satsar ungefär lika mycket på utbildningen, men andelen högskolestuderande i Finland och Sverige skiljer sig. I Sverige ligger andelen bland de lägsta i OECD länderna medan den i Finland ligger bland de högsta. Siffran för hur många som studerar vidare på högskolenivå var i slutet av 90-talet 67 % för Finland men bara 35 % för Sverige. I Finland tar 80 % slutexamen mot bara 60 % i Sverige. I Sverige råder nu den unika situationen att de äldre har längre utbildning än sina barn. I Finland är situationen annorlunda. Man kan fråga sig om Socialdemokraterna tycker att detta är tillfredsställande. Visar inte resultaten i Finland att vi i Sverige har någonting att lära? Vi svenskar är ju knappast dummare än finnarna. Borde inte skolministern ägna lite kraft åt att analysera vad som kan göras åt våra otillräckliga resultat? Jag tycker att jämförelsen mellan svensk och finsk utbildningspolitik är intressant liksom jämförelser med andra länder. I Finland är det t.ex. fint att ta examen. I Sverige har vi ingen studentexamen kvar, och risken är stor att det förslag som ska komma - det har man lovat - kan bli för svagt. I Sverige har skolan mer och mer blivit en plats för omsorg och social fostran i stället för skola i regelrätt mening. Svenska skolforskare har nu börjat larma om det man kallar för snällfällan som gör att ingen på allvar tar itu med enskilda elevers och skolors problem när det gäller att nå målen. Vi moderater har lagt fram mängder av förslag. Syftet med många av dem är att upprätta skolan som en professionell institution för lärande, och det behövs. Det är många som längtar efter det. Därför blir det trist när det enda som just nu händer på regeringsnivå när det gäller skolan är att den socialdemokratiska partistyrelsen diskuterar ett förbud för utvecklingen av friskolor. Om friskolorna hade varit totalt misslyckade när det gäller utbildningskvalitet hade jag förstått resonemangen. Men elever i friskolor lär sig inte mindre än elever i kommunala skolor. Det finns ingenting som tyder på att undervisningen i friskolor skulle vara sämre eller på något sätt skadlig för eleverna. Tvärtom trivs eleverna. De lär sig mycket, och föräldrarna är oftast rätt nöjda. Även lärarna trivs i friskolor. Jag kan inte uppfatta den här politiken som någonting annat än ett ideologiskt halmstrå. Eftersom friskolor möjligen lyckas bättre än en del andra skolor ska de helst förbjudas. Om allmänheten inte har något alternativ att jämföra med märks inte svagheterna, kan man tänka. Men det är kortsiktigt tänkt. Det är lika dumt som att föreslå en återgång till livsmedelsransonering därför att folk handlar olika mycket och väljer olika varor. Jag anser att alla människor behöver en god och likvärdig grundutbildning. Det är vår uppgift i riksdagen att säkra tillgången på det till varje elev. För närvarande är det uppenbart att många barn och ungdomar i Sverige inte får den utbildning som de kommer att behöva och som de borde ha rätt till. Vi moderater kommer att ägna den här mandatperioden åt att med kraft värna grundskolans kvalitet. Vi vill höja ribban, inte sänka den. Vi vill att alla ska kunna hänga med på vägen mot kunskapssamhället. Men det kräver tilltro till varje elevs förmåga, respekt för individerna och ett bejakande av kreativitet och mångfald, sådant som i dag saknas i den förda utbildningspolitiken. Den fråga som hänger i luften är naturligtvis: Vad tänker Socialdemokraterna egentligen göra för eleverna i grundskolan?

Fru talman! Vi har att lära av andra, och andra har att lära av oss. Det finns oerhört mycket att vara stolt över i den svenska skolan, t.ex. goda kunskaper i modersmålet och mycket goda kunskaper i engelska. En senare jämförelse har visat betydligt förbättrade kunskaper i matematik. Skolministern tar initiativ på område efter område. Det handlar om stöd till elever med särskilda behov i gymnasieskolan och etappindelning av kärnämnen. Det handlar om skollagsöversyn, om stöd till skolledarna och om en ordentlig analys av resurserna för barn med särskilda behov. Jag träffar också många föräldrar som bryr sig om den svenska skolan. Det är väldigt många som är nöjda och tycker att deras skola är bra. Men det finns också föräldrar som oroas. Vi har anledning att se till att den svenska skolan är bra, blir bättre och fyller den uppgift den har i kunskapssamhället.
Fru talman! Det är klart att det finns många resultat som är goda, Inger Lundberg. Där kan vi vara nöjda. Det är inte det som är problemet. 20 % av eleverna kommer inte ut ur grundskolan efter nio år med tillräckliga resultat. För invandrareleverna är det oftast en katastrof. De hamnar verkligen på efterkälken. Det visar undersökningarna. Det gäller i grundskolan. Huvuddelen av de förslag som Inger Lundberg tog upp gäller gymnasieskolan som också har havererat. Så sent som i dag kunde vi läsa att de flickor som misslyckas i gymnasiet och hoppar av inte ens har tilltro till att söka jobb och hamnar vid sidan av. Efter ett par år är många av dem totalt utslagna från arbetsmarknaden. Nu måste vi naturligtvis ta tag i grundproblemen i grundskolan, och där finns det inga förslag från skolministern. Min fråga är återigen: Kommer det något? Tänker ni ta tag i det här i stället för att säga att mycket är bra? Det kan ju omöjligen vara bra om var femte elev lämnar skolan utan att nå nivån Godkänd i grundläggande ämnen.
Fru talman! Ingen politiker ska någonsin vara nöjd så länge inte alla barn mår bra i skolan och utvecklas i skolan. Lika klart är att vi ska orka se den komplexa verklighet som skolan arbetar i. Nu arbetar skolan med många barn som inte ens är födda i vårt land och behöver ett massivt stöd. Därför var det allvarligt när kommunerna under de tuffa sparåren tvingades skära ned på resurserna för barn med särskilda behov. Därför är det allvarligt när ett parti som Moderaterna å ena sidan har en retorik i talarstolen om stöd och insatser på grundskolesidan men å andra sidan rycker undan de resurser som är nödvändiga om man ska kunna rikta resurser till de 20 % av barnen som har de största behoven. Skolverket är väldigt tydligt i sin del av välfärdsrapporten. Det är de mest utsatta barnen som är mest beroende av resurser. Vi får inte sänka skatten på bekostnad av de barn som har det jobbigast.
Fru talman! Jag vill börja med att påminna Inger Lundberg om att när vi gjorde läroplanen 1994 var en av grundprinciperna att vi skulle ha obligatoriska nationella prov kombinerat med en rätt för elever som under femte året inte nådde godkända resultat att få stöd och hjälp. Det första Socialdemokraterna gjorde när man kom till makten var att man tog bort prövningen. Och eftersom man inte gör någon prövning har man ingen aning om huruvida de lyckas eller inte. Därför är det många elever som inte har fått den hjälp de behöver. Man har inte heller gjort någonting för att se till att kommunerna sköter den här uppgiften. Nu tillsätter man en utredning och är stolt över det. Men det behövs inte utredas. Det är lätt att se vad som behöver göras i sak. Jag tycker att det olyckligt att man har sparat så mycket på stödinsatserna. Men det är också så att i den rapport som vi har fått från Skolverket finns det mycket som tyder på att det inte i första hand är pengar det handlar om. Det är också någonting som Joakim Palme påpekar i välfärdsbokslutet, nämligen att det finns väldigt dåliga utredningar som visar på samband mellan resurser och resultat. Nu tror jag att vi behöver mer pengar till elever med särskilda behov. Men kom inte och säg att en analys är det centrala nu!

Fru talman! Jag tycker att Beatrice Ask tar upp ett viktigt problem när hon säger att det inte är alla elever som hänger med i grundskolan. Det finns alltså en liten grupp som vi har lämnat därhän. De har inte fått den hjälp som de faktiskt är berättigade till. Det är elever med behov av särskilt stöd. Jag har inte hört något förslag från Beatrice Ask, annat än att regeringen ska lösa problemet. Självfallet är gymnasieexamen inte någon lösning. Vi tror inte heller att friskolorna kan lösa problemet. Det kommer heller inte att lösas om lärarna bejakar kreativiteten, som Beatrice Ask uttrycker det. Det är inte där skon klämmer. Det handlar om att få fler vuxna i skolan, att få dit specialpedagoger och skolpsykologer som kan ge stöd åt eleverna. Det betyder också att lärarna i klassrummet har en vettig arbetssituation. Det är i dag omöjligt om man har ett par tre elever med behov av särskilt stöd att få tillräckligt med tid för att ge det, och det kommer naturligtvis de andra eleverna också att bli lidande av. Min fråga är alltså om Beatrice Ask ställer upp på att det behövs mer pengar till kommunerna för att det här stödet ska kunna erhållas.
Fru talman! Borgerliga kommuner brukar i allmänhet satsa mer på skolan än socialistiska. Det visar väl kanske den ambition vi har att lägga mer resurser på skolan. Men sedan finns det mycket annat som behöver göras. Jag nämnde tidigare det här med nödvändigheten av tidig utvärdering och uppföljning, kopplat till stödinsatser. Skolverket påpekade ju att man inte riktigt utvärderar, nivågrupperar och följer upp arbetet med särskilt stöd. Där finns det mycket att göra. Jag tror att mångfalden är viktig. Barn med olika behov och särskilda behov behöver en individualiserad undervisning. Jag skulle också vilja nämna en annan viktig sak. Jag har sagt att jag tycker att man ska se över reglerna för elevers tillrättaförande. Någonting som verkligen drabbar svaga elever är att det är så stökigt i skolorna. Jag är inte för hårda bestraffningar. Det är ju lätt att göra sig rolig när man nämner den här frågan. Men jag tror att det behövs en ordentlig diskussion om vad man gör med elever som stör arbetsron för andra. När det inte går att få en vettig arbetsmiljö far de svagaste eleverna illa.
Fru talman! Det är riktigt att en yttring hos elever med behov av särskilt stöd som man ibland ser är att de i brist på det stödet, när de ser att de inte kan följa med, blir oroliga, kanske aggressiva eller störande i klassrummet. Det är naturligtvis inte ett ordningsproblem, utan ett problem som ska åtgärdas med att stödet ges. Det kanske vi kan vara överens om. Vi har en kommunalisering av grundskolan, och det är kommunerna som har ansvaret. Det är nog alldeles tydligt att det till stor del är, skulle jag vilja säga, ett resursproblem. De nedskärningar vi såg i början av 90-talet, där man tog bort 20 % av personalen, har vi nu börjat återställa. Men vi är ännu inte uppe i mer än 10-12 %. Jag tycker för min del inte heller att utgångsläget i början av 90-talet var det bästa. Det behövs alltså mer resurser, och det är där skon klämmer.
Fru talman! Resurser har man alltid stor glädje av, och det finns många hål att täppa till i olika skolbudgetar. Men när det gäller den grupp av elever som vi nu pratar om, som har svårt att klara sig, tror jag att vi också måste diskutera synen på utbildning och frågan om hur man arbetar. Jag tror nämligen att det ligger mycket i det som Skolverkets inspektörer påpekar. Man säger att en del typer av pedagogik är så gränslösa att det är svårt för barn som behöver fasta gränser och strukturer att finna rätt former för sin inlärning. Jag önskar att vi hade en bättre pedagogisk debatt på det här området. Jag önskar också att vi får mer intresse för forskning på det här området, för jag tror att vi fortfarande har mycket att lära. Det är ju inte bara så att man med elevassistenter och ökat stöd kan lösa problemet. Jag tror också att det handlar om pedagogik och mycket annat som man inte fattar enkla politiska beslut om. Det viktiga är naturligtvis att vi vågar se problemen och inte gör som regeringen. Varenda gång man tar upp problemet säger regeringen att det är så mycket som är bra. Det är ju faktiskt någonting som vi kan vara glada åt och inte behöver ändra på i så fall.
Fru talman! Det är många bra saker som Beatrice Ask har sagt i sitt anförande, även om det egentligen är tråkiga saker. En forskare som heter Staffan Löfquist och som har jobbat vid Umeå universitet har just kommit med en avhandling. Den heter Den bångstyriga verkligheten. Han skriver bl.a. att slumpen styr om elever med behov av extra stöd får hjälp. Har en skola en lärare som är bra på att hjälpa dyslektiker har man god chans att lyckas. Men det är sällan man ordnar fram en specialist om man inte har en lärare sedan förut, skriver han. Det föranleder mig att lite grann undra hur moderaterna ser på den tanke vi i Centerpartiet har om individuella studieplaner redan i grundskolan, så att grundskolan tar ansvar för att alla elever har godkänt betyg innan de lämnar grundskolan så att det inte blir som för den pappa som skrev i ett mejl: Min son kommer aldrig att komma ut i arbetslivet, för han kommer aldrig någonsin att få godkänt i engelska.
Fru talman! Jag tycker att individuella studieplaner i sak är en självklarhet. När jag säger att mycket av de moderata förslagen handlar om att återupprätta professionaliteten i skolan handlar det mycket om det här. Det går inte att bedriva en bra och resultatinriktad utbildning med mindre än att man ser individen. Man måste som lärare eller som skolorganisation också ha en tanke om hur en särskild elev med hans eller hennes förutsättningar ska komma så långt som det bara någonsin går. Det ligger i sakens natur. Hur man sedan konstruerar det här kan man alltid diskutera. Men grundtanken är helt rätt och egentligen självklar för en professionell organisation. När det gäller elever med särskilda behov som Gunnar Goude och jag pratade om påpekar ju Skolverket just detta. Verket säger att det brister i professionalitet i arbetet med många av eleverna med särskilda behov. Man nivågrupperar, men man prövar inte hur det har gått, man ändrar sig inte. Det är brist på uppföljning och målmedvetenhet i arbetet. Här skulle naturligtvis individuella studieplaner, eller vad man nu vill kalla det för, vara en hjälp. Detta var också en tanke med det som skulle hända det femte året, innan socialdemokraterna rev upp det.

Fru talman! Jag tänkte ägna de här minuterna åt att lyfta frågan om barnomsorgen. Den har också delvis varit uppe under dagens debatt, och det tycker jag är bra. Det här är ju också ett område som ligger under utbildningsavsnittet. Fru talman! I går kunde vi här i kammaren, via TV-apparater eller genom att vara åhörare på läktaren lyssna och ta del av partiledardebatten. Det är ett tillfälle när de olika partiernas företrädare lyfter fram de politikområden som man ser som oerhört viktiga. Våra barns rätt till trygghet var en fråga som flera av partiledarna var och är överens om är viktig. Jag tycker att det är bra att frågan om barnens rätt till trygghet kom så högt upp på den politiska dagordningen som partiledardebatten i går visade, och det har också dagens allmänpolitiska debatt visat. Många partiföreträdare har tagit fram den frågan i sina anföranden. Vårt samhälle är i dag i mångt och mycket utformat utifrån vuxna människors behov. Konsekvensen blir att barnen ofta kommer i kläm. Att sätta barnet först innebär att respektera det enskilda barnet, att lyssna på barnet. Det leder till att barnet blir bekräftat, barnet blir sett, och det var också något som uttrycktes under gårdagens partiledardebatt. Om vi vuxna antar denna utmaning kommer vi att få lämna många invanda föreställningar och tankemönster. Jag vet att många barn mår bra i dag. Men det är dock så att alltför många barn - och jag tror att vi kan vara helt överens om det - mår psykiskt dåligt. Det är en allvarlig signal. Vi märker att barns utsatthet ökar. Samtalen till BRIS, hjälptelefon för barn, blir fler för varje år. Mobbning och ensamhet är de vanligaste problemen som barnen vill ta upp i samtalen. Det är med sorg i hjärtat vi i dag tvingas konstatera att alltfler barn och ungdomar behöver och söker hjälp på våra barn och ungdomspsykiatrimottagningar. När man äntligen kommit till den punkt då man söker denna hjälp är köerna oacceptabelt långa. Vi vet också att endast få fall av barn som far illa anmäls till socialtjänsten. Våra barn känner sig därmed övergivna. En undersökning som utförts av forsknings och utvecklingsenheten i Stockholms stad och som publicerades i medierna före jul visade att tre av hundra barn i förskoleåldern i Stockholms län misstänks fara illa. Endast vart tredje misstänkt fall anmäls till de sociala myndigheterna. Liknande undersökningar 1990 och 1995 gav samma resultat. Detta är oroande och allvarligt. Det räcker inte med vackra ord och välskrivna formuleringar. Här har vi alla ett gemensamt ansvar. Barn är olika och har olika behov och förutsättningar. Uppväxten för våra barn måste vi koncentrera oss på. Det grundläggande för barnets utveckling är föräldrarnas engagemang och intresse. Föräldrarollen måste uppvärderas. Men det måste också finnas ett varierat utbud av olika barnomsorgsformer för att skapa valfrihet och rättvisa, men också för att möta det enskilda barnets och familjens behov. Att föräldrarna vill göra sitt bästa för sitt eller sina barn är en regel som gäller nästan helt utan undantag. Ingen känner sitt barn bättre. Jag tror att vi ska utgå från det. Och ingen kan snabbare än föräldrarna observera om något går snett. Jag har arbetat ett antal år inom barnomsorgen och inom skolan och funnit att det bästa stödet har jag fått från föräldrarna när någonting tas upp och när signaler har kommit om att något inte står rätt till. Detta innebär att föräldrarna bör ges en betydligt starkare ställning än i dag. Deras betydelse för sitt eller sina barn kan inte nog betonas, och detta måste få komma till uttryck i samhället. Föräldrarna måste ges en reell möjlighet att välja barnomsorgsform och ges ett inflytande över barnomsorgens utformning. Alla former av barnomsorg bör ses som ett komplement till föräldrarnas omsorg i det egna hemmet. Enligt Kristdemokraternas och min mening omfattar begreppet barnomsorg såväl föräldrarnas omsorg i det egna hemmet som daghem, familjedaghem, öppen förskola, fritidshem, föräldrakooperativ och andra kooperativa former. Utgångspunkten för alla val av barnomsorg måste vara barnets bästa. Fru talman! Vi kristdemokrater vill se en breddad barnomsorgspolitik där begreppet mer tid för barnen utgör en central del. I dag, under senare delen av dagen, har jag kunnat ta del av att flera partiföreträdare också vill använda och mynta orden mer tid för barnen. Jag tycker att det är bra. Jag välkomnar detta. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att kommentera förslaget om en maxtaxa. Förslaget maxtaxa går ju precis i motsatt riktning. Reformen värnar mer tid till förvärvsarbete, omsorg om personlig sysselsättning, och här kommer talet om tröskeleffekter in. Visst är det viktigt med sysselsättning och arbetsmarknad och rätt att arbeta, men det ska inte vara på bekostnad av valfrihet och föräldrarnas möjlighet till mer tid till barnen. Jag vill citera vad Kristdemokraternas partiledare Alf Svensson sade i debatten i går: Vilka är de trösklar som gör att vi ägnar så litet tid åt våra barn? Låt oss fokusera på det ett tag i stället. Förslaget om maxtaxa handlar i klartext om att få föräldrar att arbeta mer utanför hemmet än vad de gör i dag. Det är helt i motsats till vad många föräldrar och barn mest av allt önskar, nämligen mer tid tillsammans. Dessutom vill regeringen med reformen styra föräldrarnas val. Med reformen pekar staten, Socialdemokraterna, politikerna ut vad som är det bästa för den enskilda familjen och det enskilda barnet. Till detta kommer att förslaget allra mest gynnar de familjer som har en relativt hög inkomst, vilket är uppseendeväckande i sig. Just nu är förslaget ute på remiss. Det har kommit till min kännedom att det finns kommuner där även Miljöpartiet anslutit sig till Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet och avslagit förslaget. Jag tycker att det är bra. Miljöpartiet har också deklarerat i dag att man säger nej till en maxtaxa. Det har man också gjort tidigare under en utbildningsdebatt i december där jag medverkade. Förslaget kostar kommunerna en hel del pengar. Kommunförbundets beräkningar ligger långt över vad regeringen själv har räknat ut. I min hemkommun Umeå beräknas reformen kosta 10 miljoner kronor. Pengar som inte finns. Vilka behov ute i kommunerna är det som ska stå tillbaka om maxtaxan införs? Jag har ställt samma fråga gång på gång i denna kammare, men svaret har uteblivit. Fru talman! Avslutningsvis ska jag också säga något om det aviserade förslaget om en allmän förskola; en avgiftsfri verksamhet för 4-5-åringar 525 timmar om året. Det är ett bra förslag. Men varför ska denna reform omfatta endast barn som är inskrivna i daghemmet? Vi Kristdemokrater stöder förslaget, men det ska naturligtvis omfatta alla barns omsorgsformer, även barn som är inskrivna i familjedaghem eller andra former. Den frågan har jag ställt till skolministern här i kammaren. Varför utestängs dessa barn från den reformen? Än har jag inte fått svar. Jag kanske får det här i kväll. Avslutningsvis, fru talman, vill vi kristdemokrater se en breddad barnomsorgspolitik där utgångspunkten är barnets bästa och familjens behov och önskemål. 2000-talet, där vi nu står, borde få präglas av större frihet, större respekt, större valfrihet för familjen.
Fru talman! Jag håller med Gunilla Tjernberg om att maxtaxan är fel sätt att gå fram. Föräldrarna måste själva få välja vilken barnomsorg de vill ha. Att bli bekräftad är också oerhört viktigt för barnen. Jag undrar hur Kristdemokraterna ser på satsning på kultur i skolan. Centerpartiet tycker att det är viktigt att vi tar in professionella lärare som satsar på drama och bild just för att eleverna ska kunna bli bekräftade. Man tränar empatin, och det motverkar mobbning.
Fru talman! Kristdemokraterna ser positivt på kultur i skolan. Vi har givit förslag i vår kulturpolitiska motion om olika sätt inom det kulturpolitiska området där barn får möjlighet att via drama och genom att själva agera uppleva sin egen situation men också sätta sig in i en annan människas situation. Det är oerhört viktig pedagogik för det enskilda barnets lärande.
Fru talman! Tack för det. Då hoppas jag att jag får draghjälp framöver. Jag har känt mig relativt ensam. Det har varit Vänsterpartiet och Centerpartiet som har jobbat för att vi ska få professionella lärare i drama och bild i skolan. Då hoppas jag att Kristdemokraterna ställer upp på det i fortsättningen.
Fru talman! Detta är ett arbete som vi kan göra på olika sätt. Vi kan göra det via speciellt kulturpedagogiskt utbildade lärare, men också via olika kulturprojekt där man samverkar med det regionala filmcentrat, den regionala teaterverksamheten. Vi har en sådan teater i Umeå där skolan är väldigt väl involverad i kulturarbetet. Det kan ske på olika sätt. Men utgångspunkten, Birgitta Sellén, är vi överens om. Sedan får vi återkomma till om man kan utveckla det här arbetet.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Gunilla Tjernbergs syn på föräldrarnas rätt att välja barnomsorg. Det gäller speciellt de små barnen ett-, två och treåringarna. Jag tror också att vi kan vara eniga om en del förslag som ser litet olika ut från våra partier. Vi har stöd som drar i samma riktning. Vi arbetar i Miljöpartiet för att få ett höjt beskattat barnbidrag. Vi vill ha en extra pappamånad. Vi vill sänka arbetstiden. Vilket är tre åtgärder som går i den riktningen att det blir möjligt att få mer tid för barnen. Det som gör att jag vill ställa en fråga är att Gunilla Tjernberg har som utgångspunkt de barn som far illa, och tar det som argument för att föräldrarna måste få större möjligheter. Det löser antagligen inte problemet. De barn som far illa kommer ofta från hemförhållanden som har problem. Det måste man vara medveten om. Där gäller det alltså att få en kvalitetsutveckling på den normala barnomsorgen, förskolan. Jag undrar om Kristdemokraterna är beredda att satsa på det också.
Tack, fru talman! Jag tror att Gunnar Goude och jag kan vara överens om att väldigt många av de rapporter som kommer in till olika institut där man undersöker hur barn mår vill titta på vilka barn det är som tar kontakt med BRIS telefonjour. Vad är det barn längtar efter och vill? Det handlar om att väldigt många barn känner sig ensamma. Det betyder inte alltid att man har problem hemma. Det måste inte vara så. Det kan finnas andra problem som skapar ensamhetskänslor. Men det är inte alltid så. Det handlar om att barn känner en brist, att det inte finns en vuxen som bryr sig, som engagerar sig i barnets eget liv. Jag menar att det inte är fel att i en debatt som handlar om trygghet också visa på att det finns barn som far illa. Men det är inte bara de barnen som längtar efter vuxenstöd.
Fru talman! Nej, det är naturligtvis alldeles riktigt. Men vi har alltså ett problem i och med att förskolorna också hör till den skolform som har fått nedskärningar. Barngrupperna har ökat på ett mycket dramatiskt sätt. Det gör ju att man inom den verksamheten har just de problem som Gunilla Tjernberg talar om. Barn kanske inte blir sedda. En vuxen på sju barn i en förskola är för lite. Det behövs alltså mer resurser där. Vi vill från vårt partis sida också få fram bättre läroplaner för förskolan, så att vi får möjligheter att få kvalitetsgarantier och en ordentlig garanti för att de barn som verkligen behöver hjälp får det den vägen också. Jag undrar om Kristdemokraterna är villiga att arbeta för detta också.
Fru talman! Vi kristdemokrater har i vår budget ökade anslag till kommunerna och den offentliga sektorn som ska kunna användas just till skola, barnomsorg och sjukvård, dessvärre till skillnad mot Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men visst, jag välkomnar Gunnar Goude och Miljöpartiet i den här ansatsen och ambitionen att öka kommunernas möjligheter att ge täta vuxenkontakter ute i barnomsorgen, ute i skolorna. Det är oerhört viktigt och det är bråttom.
Fru talman! Jag vill knyta an till det Gunnar Goude talade om, de barn som far riktigt illa. Det är en relativt sett liten grupp, men det är ändå, som Gunilla Tjernberg var inne på, på tok för många barn. För de barnen betyder svensk barnomsorg oerhört mycket. När jag arbetade som socialnämndsordförande på 80-talet mötte jag många av de barnen och såg också vilken betydelse en god barnomsorg hade för dem och vilken betydelse kontakten mellan barnomsorgens personal och deras föräldrar hade för att föräldrarna skulle orka stötta dem. Använd inte det som argument mot den svenska barnomsorgen! Besinna också att den svenska barnomsorgen långt ifrån är en ensidig kollektiv verksamhet utan just, som OECD-utvärderarna sade, individualiserad med barnet i fokus.
Fru talman! Jag vet inte om Inger Lundberg inte lyssnade på mitt anförande. Jag är väldigt tydlig med att vi kristdemokrater vill ha en barnomsorg som möter det enskilda barnets behov. Vi säger ja till barnomsorg, men vi säger ja till olika barnomsorgsformer till skillnad mot socialdemokraterna som jag dessvärre inte uppfattat gör det. Socialdemokraterna vill bedriva en enhetlig barnomsorg, som jag uppfattar handlar om daghem. Jag skulle önska fler ord om familjedaghemmet, föräldrarnas egen omsorg och kooperativa former när vi diskuterar barnomsorg. Det är så viktigt att vi har en barnomsorg som möter det enskilda barnets behov. Det är det vi kristdemokrater vill.
Fru talman! Gunilla Tjernberg använde just barnomsorgen som argument när hon talade om de barn som for riktigt illa. Det var därför jag knöt an där. Det är icke där problemet ligger för de barnen. Det finns många barn som är ensamma därför att föräldrarna jobbar för mycket, som ringer till BRIS av det skälet. Det är ofta inte de små barnen, utan de lite större barnen som föräldrarna har ur händerna. Man ser inte att möta deras behov som man skulle behöva göra. Det där tror jag är en allvarlig fara i vår tid och någonting som vi skulle behöva tala väldigt mycket om. Men när det gäller de små barn som far riktigt illa handlar det ofta om att föräldern behöver stöd. Barnet och föräldern behöver ett gemensamt stöd. Där betyder den svenska barnomsorgen så mycket, just med den breda verksamhet som där finns, med de kooperativ som bejakas i barnomsorgen, med de kommunala daghemmen, med familjedaghemmen, med en mängd instrument som finns i svensk barnomsorg i dag.
Fru talman! Jag är överens med Inger Lundberg om att föräldrarollen är oerhört viktig. Därför har jag en viss känsla för att vi måste göra något när vi ser att föräldrautbildningarna är något man skär ned på ute i kommuner och landsting i dag. Föräldrautbildningarna kan vara ett bra stöd för föräldrar så att de kan stötta sina barn, men de kan också vara ett bra stöd i den vuxenvärld där barnet befinner sig. Jag blev glad när Inger Lundberg tog med familjedaghemmen när hon räknade upp de olika formerna. Jag skulle se det som väldigt positivt om Inger Lundberg också här i kammaren kunde tala om att även de barn som finns i familjedaghemmen ska få ta del av den allmänna förskolan med dess tre timmar av avgiftsfri barnomsorg. Den frågan har jag ställt, men jag har ännu inte fått svar på den. Jag tror att föräldrar och barn som finns i den omsorgsformen blir glada om de får höra besked från socialdemokraterna i den frågan. Det är också en regionalpolitisk fråga. Jag hinner inte utveckla det även om jag skulle vilja göra det. Det finns nämligen barn som är placerade i familjedaghem i en liten by och inte kan välja någonting annat.
Inger Lundberg önskar få antecknat till protokollet att hon inte har rätt till ytterligare replik. Jag vill också innan vi går vidare erinra ledamöterna om att repliktiden är begränsad till en minut, t.o.m. med rätt för talmannen att begränsa till 30

Fru talman! Den svenska skolan som vi diskuterar nu har egentligen alla förutsättningar att bli bra. Vi har genom åren haft välutbildade lärare. Vi har en för de enskilda individerna kostnadsfri skola, där alla ska få det stöd de behöver och där en mängd nyfikna och kunskapstörstande 6-7-åringar börjar sin första skoldag. Ändå visar det sig att alltfler misslyckas i skolan förr eller senare, många redan i grundskolan. Men också många av dem som får godkända betyg i grundskolan har i själva verket inte tillräckliga kunskaper. Det är en tredjedel av dem som kommer in i gymnasiet med godkända betyg som misslyckas i gymnasiet och inte får någon riktig gymnasiekompetens. Många av våra barn med invandrarbakgrund lyckas inte nå upp till sådana kunskaper i svenska att de kan klara svårare ämnen. I t.ex. Malmö misslyckas dubbelt så många invandrare som svenskar i gymnasiet. Min övertygelse är att det inte behöver vara på det här sättet, utan att alla människor kan växa och komma till sin rätt om skolan ger dem chansen. Fru talman! Vi liberaler har alltid ansett utbildning och skola som en av de allra viktigaste frågorna i politiken. Skolan är en förutsättning för en fungerande demokrati där alla har tillräckliga kunskaper för att kunna delta. För att skolan ska ge en bra grund till alla måste den möta varje elev på hans och hennes nivå och ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt. Jag tror att den svenska skolan har möjlighet att ge betydligt fler elever en bra grund att stå på så att de blir självständiga, kunskapssökande och kritiskt tänkande. Men ska skolan nå det målet måste den klart visa vad den är till för. Skolan ska i första hand verkligen vara skola. Det är väldigt många som har åsikter om vad som är viktigt i skolan. Man säger att skolan ska ta mer ansvar för barnens fritid eller ta mer ansvar för vad som händer på stan på kvällarna. Själv tror jag inte att skolan är så bra på att ta hand om alla problem. Men skolan har en speciell kompetens, och det är utbildning. Skolans huvuduppgift ska vara att ge utbildning, ge människor redskap att gå vidare i kunskapssökande. I allt skolan gör ska den genomsyras av demokratiska värderingar och respekt för enskilda människor, och skolan får aldrig vara passiv mot våld, mobbning och droger. Det är en värdegrund jag som liberal tycker att skolan ska vila på. Skolan hjälper inte eleverna genom att sopa problem under mattan. Många elever fastnar i vad alltfler talar om som den stora snällfällan. På papperet får eleverna godkända betyg men blir samtidigt lurade på det stöd de har rätt att förvänta sig. Samtidigt har likriktningen gjort att elever som vill gå vidare och kanske gå fortare fram inte fått den stimulans de behöver. I Stockholm har den borgerliga majoriteten genomfört en skrivundersökning som visar att många elever som blivit godkända i svenska i grundskolan i verkligheten inte kan skriva mer än osammanhängande korta satser. Sådana undersökningar behövs för att alla elever ska få den hjälp de behöver. Samtidigt har man i Stockholm beslutat att erbjuda de föräldrar som så önskar skriftlig information genom hela grundskolan om hur deras små barn uppnår målen. Detta har både skolministern och chefen för Skolverket uttalat sig negativt om. Här ser vi åter den attityd som lett till att så många glömts bort i skolan. Det borde tvärtom vara självklart att man i utbildning ska sätta upp mål för varje elev och följa upp hur målen uppnås för att sedan kunna hjälpa till på rätt sätt när det visar sig att målen inte uppnåtts. Det finns även i t.ex. läroplanen för förskolan formulerat att det är viktigt att definiera olika mål för den pedagogiska verksamheten, men i verkligheten vill inte våra ledande skolpolitiker säga till skolorna att de ska arbeta på det sättet. Läs och skrivforskare är överens som att i stort sett alla kan lära sig läsa och skriva. Det tar bara lite olika tid för olika individer. Om en elev behöver mera tid är det bättre att gå en eller två terminer mer i grundskolan än att börja gymnasiet utan chans att klara sig. Men det allra viktigaste är naturligtvis att alla får stöd tidigt så fort svårigheterna märks. En förutsättning för att eleverna ska få det stöd de behöver är att skolan har välutbildade lärare. Men om några år kommer det att saknas 21 000 lärare i Sverige. I dag gapar platser tomma på lärarutbildningarna, och många hoppar av utbildningen. Om den här utvecklingen ska vändas måste lärarnas insatser värderas högre, och läraryrket måste bli så attraktivt att studenterna söker sig till lärarutbildningen. Fru talman! Jag vet att svaret från majoritetspartierna brukar bli att Folkpartiet, som tidigare var så bra på skolfrågor, nu har blivit gammaldags. Men det är precis tvärtom. Det ligger ingen som helst motsättning mellan att betona skolans kunskapsmål och att vilja väcka elevernas lust att söka fakta, dra slutsatser, vara kritiska och självständiga. Tvärtom, särskilt de elever som inte har det så lätt och inte har rätt stöd hemifrån straffas ut i en skola som inte sätter kunskapsmålet högt.

Fru talman! Även högskolan, som jag inte hinner säga så mycket om i dag, har drabbats av att kvaliteten i utbildningen sjunker. Även högskolan får ta emot studenter som inte har kunskaper för att klara studierna. Lösningen ska naturligtvis inte vara att högskolan sänker sina krav eller att högskolan börjar anordna gymnasiekurser för förstaårsstudenter, utan tvärtom måste vi se till att högskolorna och universiteten får fler forskarutbildade lärare och att vi också tänker på kvaliteten och inte på kvantiteten när vi låter högskolan växa ut. Årtiondens socialdemokratiskt dominerade utbildningspolitik har inte lyckats få fler från studieovana miljöer att börja studera. Jag hoppas trots allt att den politiska diskussionen de närmaste åren alltmer ska handla om hur en utbildningspolitik kan utformas som utgår från individens önskemål och behov och som innehåller mindre tro på att centralistisk planering kan lösa alla problem.

Fru talman! Jag har aldrig påstått att dagens folkpartister är gammaldags i skolpolitiken, bara billigt populistiska. Det har varit, Ulf Nilsson, en stor enkät bland lärare och skolledare om eventuella behov av betyg tidigare i grundskolan. Majoriteten är mycket tydlig där. Man tror inte att det är bra för barnen. Man vill använda andra instrument. Man vill använda utvecklingssamtalen och den nära kontakten med det lilla barnet och inte sortera barnen mellan varandra. Lika tydliga är lärarna i synen på att det inte är rätt att låta barn i gemen gå om och bryta kamratgrupper. Varför så billigt populistisk utbildningspolitik?
Fru talman! Jag tycker inte att det är billigt och populistiskt att ta de problem på allvar som vi har när så många människor slås ut från den svenska skolan. Det är heller inte billigt och populistiskt att inte rätta sina åsikter efter majoriteter i olika enkätundersökningar. Vad vi kan konstatera är att massor av dem som verkar i skolan säger att de inte klarar av att lösa problemen. Massor av dem som arbetar i skolan vill ha bättre utvärdering, bättre diskussion och klargörande om hur de olika eleverna når upp till sina mål. Många vill också ha mycket bättre information till föräldrarna, med betyg tidigt. Det beror på vad man menar med det. Folkpartiet menar att riktiga skriftliga betyg ska sättas från sjätte årskursen i stället för först under åttonde som nu.
Fru talman! Att använda lärarnas kunskap i det praktiska arbetet tycker inte jag är att ge efter för enkätundersökningar. Jag tycker att det är viktigt att vi hjälper de barn som har problem med skolan. Så viktiga är kunskaperna i dagens samhälle och så viktigt är det att barn fostras till harmoniska människor. Vi behöver redskap. Det är som Gunnar Goude sade: Det behövs fler vuxna i skolan. Det behövs ett närmare samarbete mellan hem och skola. Det behövs en individualiserad undervisning som utgår från varje enskilt barns behov.
Fru talman! Jag tycker tvärtom att skolpolitiker borde lyssna mycket mer på lärarna än vad man gjort de senaste årtiondena. Det är ganska vanligt att det tvärtom varit den tongången från ledande socialdemokratiska skolpolitiker att det bara blir bättre i skolan om vi får en annan lärarutbildning. Man har antytt att det blir bättre om bara de gamla lärarna kommer bort, ungefär som om det var de som var felet. Jag menar tvärtom, Inger Lundberg, att alla större skolreformer som eventuellt kommer att genomföras framöver ska genomföras i en ordentlig dialog med de professionella lärarna. Det har inte skett vid de skolreformer som socialdemokraterna genomfört.
Fru talman! Ulf Nilsson beklagade i inledningsanförandet att han inte hann gå in på frågor som gällde högskolan. Men han ska i alla fall få förklara en sak för mig som inte gäller studierna men som gäller studiebidragen. I Centerpartiet har vi räknat mycket på det här, och vi vill ha hälften lån och hälften bidrag. Folkpartiet säger att visionen är 50-50, precis som vi, men att det statsfinansiella läget i dag inte medger alltför stora höjningar av bidragsdelen. Samtidigt säger man att man vill höja fribeloppet till 109 000 kr, men att det ska försvinna. Jag skulle vilja få klarhet i hur studenterna ska känna trygghet inför det förslaget till studiebidrag. Det verkar lite flackande i mina öron.
Fru talman! Jag lyckades inte förstå vad det var som var otryggt i detta. Vi vill alltså ha en större inkomstsumma för det som studenterna tjänar på sitt extraarbete utan att studiemedlet minskar. Vi säger att vi på sikt vill ta bort den här gränsen, så att man får jobba extra hur mycket man vill. Jag kan inte förstå att det skulle skapa otrygghet. Vi säger också i vårt studiemedelsförslag att vi tror att en höjning av totalbeloppet, om än aldrig så liten, är väldigt viktig med tanke på att studenternas inkomster i fråga om studiemedel i fasta priser räknat har stått stilla de senaste tio åren, medan deras utgifter, med kostnader för hyra och egen dator, däremot har ökat kraftigt. Det är därför som vi föreslår en höjning av totalbeloppet på studiemedlet med 200 kr i månaden. En liten höjning är bättre än ingen höjning alls.
Fru talman! Jag ska läsa innantill ur Folkpartiets program: Fribeloppet ska på sikt försvinna, men till att börja med höjs fribeloppet till 300 % av basbeloppet, dvs. 109 200 kr. Är det en villfarelse att fribeloppet först är 109 000 och sedan ska tas bort? När, var och hur ska det ske? Det låter otryggt.
Fru talman! Jag har inte texten framför mig, men innebörden i den är - det framgår av våra yrkanden - att gränsen för fribeloppet ska tas bort så att man ska få tjäna hur mycket pengar man vill vid sidan om utan att studiemedlet ska minskas, även om det kanske inte är så många som orkar med det. Begreppet fribelopp ska alltså avskaffas. Det ska helt enkelt vara tillåtet att tjäna extra utan att studiemedlet minskas.
Fru talman! I fråga om fribeloppet är vi delvis överens, ideologiskt sett. Men det handlar om prioriteringar. Det är väldigt dyrt att ta bort fribeloppet helt. Det är alltså en förklaring till att åtgärden inte kommer. Det finns andra saker som behöver prioriteras. Jag skulle vilja ta upp frågan om kvaliteten i grundskolan. Det är lite svårt med Folkpartiets inställning. Man talar så mycket om betygen, om kvaliteten och om utvärderingar osv., och det låter lite gammalmodigt. Jag vill inte alls beskylla Folkpartiet för att vara gammalmodigt, men det är en problematik som ligger vid sidan om de problem som man har ute i skolorna. Den lärare som är i full verksamhet har inte problemet med att han inte vet vilka elever i klassen som inte kan läsa. Det är inte alls där problemet ligger. Problemet ligger i att han inte har en chans att ägna tillräckligt mycket tid åt de här eleverna. Det är där skon klämmer, och vi måste få in stöd och hjälp till de elever som behöver extra stöd. Det måste finnas fler vuxna i skolan så att de klarar uppgifterna. Det är på något sätt oschyst att man går in och tror att det är utvärderingarna det är fel på.
Fru talman! För att kunna göra riktiga insatser i skolan måste man till att börja med känna till hur det står till i skolan, veta fakta, såväl som politiker och som skolchef, rektor och enskild lärare. När vi då konstaterar att en massa människor får godkänt betyg i t.ex. svenska och därmed inte får det extra stöd som de skulle ha fått om de inte hade fått godkänt betyg i svenska, behöver vi utvärdera om betyget verkligen står för det som det ska stå för på papperet. Annars innebär detta att man sätter betyg som inte är reellt grundade i förhållande till standardprov osv. Det innebär att man lurar eleven på hans rätt till stöd. Det vi menar när vi talar om utvärdering är helt enkelt att vi skaffar oss mera kunskaper dels om hur skolan ser ut i stort, dels inte minst hur det ser ut för den enskilde eleven.
Fru talman! Vi vet alla att kommunerna har sviktat när det gäller att göra utvärderingar av skolverksamheten och koppla det till åtgärder. Där har man legat på från Skolverkets sida, och vi har väl från alla partier uppmärksammat det. Vi har läst i propositionen att detta måste åtgärdas på något sätt. Men det är fortfarande inte där som problemet ute i skolorna ligger, utan det behövs mer resurser. Om en lärare ger ett godkänt betyg till en elev som inte kan tillräckligt mycket i t.ex. svenska, är ju inte alternativet att eleven inte skulle ha fått godkänt och då hade fått extra stöd. Det extra stödet finns det inte extra resurser för. Att jag då anklagar läraren för att ha begått tjänstefel är poänglöst i situationen. Det handlar om att man måste få tid och möjlighet att klara av den pedagogiska uppgift som man enligt läroplan och skollag har fått sig ålagd.
Fru talman! Man kan verkligen inte anklaga lärarna för att begå tjänstefel om de sätter betyg som kan variera på olika håll i landet. De som möjligen har begått någon form av fel är staten och Skolverket, som inte har presenterat tydliga beskrivningar av vad de olika betygen ska innehålla och som inte heller har gett något uppdrag att utvärdera hur betygen sätts i förhållande till andra prov osv. Lärarna står rätt hjälplösa när det gäller att sätta betyg och lämnas rätt ensamma i arbetet med betygssättning med det system vi har. Utvärderingar behövs naturligtvis. Samtidigt är det en massa annat som behövs i sättet att arbeta i den svenska skolan, som inte minst skulle hjälpa dem som i dag har svårigheter. Det är t.ex. att använda tiden olika, att våga säga att det finns elever som behöver hålla på längre tid med en kurs och att det finns elever som kan gå fortare fram. Det är på många nivåer. Det är naturligtvis resurser till dem som bäst behöver dem, men det är också ett mycket mer varierat sätt att använda tiden. Det är mycket viktigt i den svenska skolan.
Fru talman! Först har jag bara en liten kommentar till Beatrice Ask som jag inte hann med tidigare. Det är alldeles riktigt att man i välfärdsprojektet säger att man inte har underlag för bedömning av alla de frågor man har tagit upp. Men en sak vet man, och det är att just personaltäthet och resurser betyder oerhört mycket för de allra mest utsatta barnen. Hur mycket det betyder för medeleleven kan man diskutera, med klasstorlek osv., men att det har väldigt stor betydelse för de barn som har det jobbigt på olika sätt att ha en tät kontakt med vuxna är tydligt och väl belagt i den pedagogiska forskningen. Fru talman! Vi står inför stora förändringar av både näringsliv och samhälle - vilka och hur stora vet ingen av oss. Det ligger säkert mycket i det krönikören Thomas Friedman säger när han jämför informationsteknikens och globaliseringens effekter med det kalla kriget och säger: Nu är det 1946. Vi vet lika lite nu som man visste 1946 om vad de stora samhällsförändringarna betyder för vår del av världen. Men ett vet vi, och det är att det demokratiska samhället har ansvar för att skapa förutsättningar för trygghet och utveckling när samhället förändras. Kunskap spelar större roll än någonsin tidigare. År 1990 fanns det över 750 000 heltidsarbetande med låg utbildning på den svenska arbetsmarknaden. 1996 var det bara 330 000. Det var de lågutbildade som fick ta smällen när depressionen kom på den svenska arbetsmarknaden. Nu växer de nya jobben fram; runt 100 000 nya jobb det senaste året. Men de nya jobben är i allt högre grad jobb som ställer krav på hög kompetens. Och kompetenskraven växer på gamla arbetsplatser. Det handlar om krav på kvalificerad engelska och matematik för dagens svetsare på verkstadsgolvet och om krav på IT-kunskaper för nästan vartenda jobb. Det handlar om alltfler jobb som kräver akademisk utbildning. I det samhället måste politiken ta ansvar. Därför är Kunskapslyftet en av vår tids viktigaste jämlikhets och trygghetsreformer. Det är något stort, fru talman, när hundratusentals människor som tidigare inte trott på sin förmåga nu visar goda resultat på kvalificerade gymnasiekurser och när några av dem går vidare till civilingenjörsutbildningar och andra till kvalificerade uppgifter inom sina gamla yrkesområden. Det är något stort när den som tidigare tagit avstånd från fortbildning och utbildning får nya redskap i arbets och samhällsliv. Vi socialdemokrater ser Kunskapslyftet som ett steg i det livslånga lärande där också arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för att alla anställda - inte bara några - ska få möjlighet till kompetensutveckling. Sverige ska möta kunskapssamhällets krav med goda kunskaper - inte med låga löner. Då spelar forskning och högre utbildning en viktig roll både i näringslivet och det svenska samhället som helhet. De två propositioner på forskningsområdet som utbildningsministern lägger fram i år kommer tillsammans med kraftiga satsningar på nya pengar till grundforskning att spela en stor roll i den politiska debatten och ge kammaren möjlighet att föra en bred debatt om möjligheten att ta vara på forskningsrön i svenskt näringsliv och samhälle och att öka andelen forskningsutbildade lärare vid alla universitet och högskolor. Sedan 1993/94 har anslagen till den högre utbildningen ökat med runt 7 årliga miljarder. Till det kommer den miljardsatsning vi nyligen beslutade om på förbättrad studiefinansiering. Utbyggnaden av högskolan fortsätter de närmaste åren. Nu finns den högre utbildningen i hela landet. Socialdemokratin har tagit strid för att mindre och medelstora högskolor ska få fasta forskningsresurser. Tre nya universitet har etablerats, och andra högskolor har fått egna vetenskapsområden. Nya högskolor har byggts upp för att bryta den sociala snedrekryteringen. Det gäller inte minst Södertörn och Malmö. Vi som lyssnar på den regionalpolitiska debatten vet vilken viktig roll högskolan spelar för trygghet och utveckling i regionerna. Den svenska högskolan ska ha hög kvalitet var än den finns. Snart behandlar riksdagen regeringens proposition om studentinflytande och kvalitetsutveckling. Den är viktig. Kvalitetssäkring måste ske både genom den egna högskolan och genom Högskoleverkets utvärdering. Alla studenter måste tryggt veta att de får en god utbildning och att de kan lita på sin utbildning. Högskolans arbete förändras. Ny teknik förändrar förutsättningarna. När vi nyligen var med utskottet på studiebesök i USA hörde vi begreppet from teaching to learning. Om vi går tillbaka till Thomas Friedman kan vi säga att det är 1946 när det gäller den tekniska utvecklingen på utbildningsområdet. Vi har säkert mycket stora förändringar att se framför oss. Vi måste förena möjligheterna att söka kunskap själva med samtalen, den akademiska kulturen och de kvalificerade seminarier som bidrar till mognad och djup kompetensutveckling hos många. Det sker inte bara hos en liten grupp - inte bara hos dem som i unga år börjar högre utbildning - utan också hos dem som tar del av högskolans utbud för att stärka sig som människor men också i yrkeslivet. Fru talman! Utbildning och kunskap kommer att spela en väldigt stor roll i framtiden för trygghet på arbetsmarknaden och för att stärka enskilda individer. Därför är också det ett av arbetarrörelsen starkt prioriterat område.

Fru talman! Inger Lundberg tar upp Kunskapslyftets betydelse. Jag förstår att det är betydelsefullt, eftersom vi ser att resultaten i grundskolan och gymnasieskolan är en katastrof. Om man bär ansvaret för en gymnasieskola där avhoppen ökar och där misslyckandena är många och stora måste man naturligtvis värna om reparation av olika slag senare i livet. Jag missunnar ingen vuxen en möjlighet att komma igen, men det är något allvarligt med en politik som bara reparerar skador och inte försöker ta itu med problemen från början. Det är ju så att få söker högre utbildning och att den sociala snedrekryteringen består. Min fråga gäller vad ni tänker göra. Har ni några förslag om hur man ska minska misslyckandena i gymnasieskolan? Det är ändå där grunden måste ligga om vi ska få ett verkligt lyft när det gäller akademisk kultur i Sverige.
Fru talman! Många av dem som nu går i Kunskapslyftet gick i gymnasieskolan när Beatrice Ask var skolminister. Några av dem gick kanske t.o.m. där när Lena Hjelm-Wallén var skolminister. Vi kommer att behöva återkommande utbildning. Vi kommer att behöva kunskapslyft, men vi slår också vakt om ungdomsskolan.

På område efter område stärker skolministern den svenska gymnasieskolan.
Fru talman! Det vore roligt att få något exempel på hur man stärker gymnasieskolan, för det har inte hänt någonting som gör att avhoppen minskar eller att de elever som inte klarar utbildningen klarar sig bättre än så länge. En stor grupp av dem som gick Kunskapslyftet i första svängen var de som lurades in på tvååriga utbildningar i gymnasieskolan. Vi från politiskt håll - jag var inte med då - lurade ungdomar vad gäller arbetslivets krav på förkunskaper. Det är samma sak som vi nu håller på med när vi säger att alla program ger allmän behörighet till högskolan. Kunskaperna på alla program räcker inte till för det som krävs i högskolan. Frågan kvarstår. Vad tänker man konkret göra för att skapa ett bättre rekryteringsunderlag till högre utbildning, så att vi åtminstone på sikt kan komma i fas med situationen i exempelvis Finland, som ju har betydligt fler högskoleutbildade och som når betydligt bättre resultat än vad vi gör på många punkter i dag?
Fru talman! Beatrice Ask säger att den tidigare gymnasieskolan gav för lite kunskap. Det är rätt. Beatrice Ask och hennes parti tillhörde dem som motarbetade införandet av kärnämnen i gymnasieskolan och som inte tyckte att alla elever skulle ha möjlighet att få den matematik som man behöver på verkstadsgolvet i dag, den engelska som krävs när ungdomarna går ut och jobbar på byggena eller den svenska som är en nödvändighet i grundskolan i dag. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att höra Beatrice Ask kritisera en tidigare för kort gymnasieutbildning.
Fru talman! Inger Lundberg sade rätt mycket som lät bra. Det enda som jag saknade var konkreta förslag. Därför vill jag ställa några frågor. Inger Lundberg talade om nya pengar till grundforskning och forskning på universitetet. Ska vi tolka det som att det kommer mer resurser till forskning i nästa budgetförslag? Senast kom det alldeles för lite. Vi i Folkpartiet tycker att det behövs flera hundra miljoner mer för att höja forskningens kvalitet. På många av de nya högskolorna är bara hälften av lärarna doktorerade lärare, vilket är negativt eftersom studenterna behöver en stimulerande forskarmiljö. Kommer man att riva upp Carl Thams gamla doktorandreform och få ett system där det går att doktorera på olika sätt och på olika lång tid? Slutligen undrar jag om socialdemokraterna kommer med några konkreta förslag för att göra någonting åt den akuta lärarbristen på grundskolan och gymnasieskolan? Det kommer att fattas 21 000 lärare bara om ett par år.
Fru talman! Gå upp på arbetsrummet, Ulf Nilsson, och slå upp budgetpropositionen! Se där att det finns betydande nya resurser avsatta till grundforskning för år 2001 och år 2002! Det gjordes också en satsning, om än något mindre än de kommande, i årets budget med totalt 70 miljoner kronor på de tre nya universiteten i Örebro, Växjö och Karlstad och på de högskolor som har fått vetenskapsområden. Det har skett en kraftig ökning av disputerade lärare i Sverige under senare år. Högskoleverket konstaterade i sin rapport att antalet disputerade doktorer i Sverige var mycket högt. Det är bara Schweiz inom OECD-området som har fler.
Fru talman! Det var så sent som 1997 som Carl Thams doktorandreform drevs igenom, så vi har inte sett konsekvenserna. Men faktum är att antalet doktorander nästan har upphört att växa på väldigt många institutioner. Det har stått stilla under de senaste två åren, särskilt inom humaniora och statsvetenskapliga ämnen. Vi tycker inte att det är tillräckligt med pengar för forskning i regeringens budget. Vi tycker att det behövs minst 400-500 miljoner mer till forskning. Man ska kanske låta bli att planera för studentplatser som ändå står tomma, vilket är fallet bl.a. på lärarutbildningarna. Det bästa vore naturligtvis om man kunde fylla lärarutbildningarna med motiverade studenter som inte bara har lärarutbildningen som sitt andra eller tredje val. Därför undrar jag om Inger Lundberg vill svara på frågan om vad vi ska göra åt den hotande lärarbristen i grund och gymnasieskolan. Det gäller utbildningssidan, och det gäller villkoren för lärarna.
Fru talman! Frågan om lärarförsörjningen är högprioriterad. Den har hanterats i många sammanhang och har diskuterats intensivt i anslutning till bl.a. Sedan ska jag gå över till frågan om forskningsreformen. Vi har kunnat konstatera att genomströmningen i forskarutbildningen i Sverige har ökat radikalt. Ett skäl till den forskningsreform som genomfördes under den förra mandatperioden var just den låga genomströmningen inom bl.a. humaniora. Många gånger handlade det om bristen på stöd och uppbackning av de forskarstuderande. Nu tittar Högskoleverket på det regelverk som universitet och högskolor har upprättat, och vi kommer självfallet att följa upp det. Det är angeläget att vi gör det. Men det är väl så angeläget att vi kan ge mer av stöd till de forskarstuderande.

Fru talman! "Tryggare kan ingen vara" heter det i en känd psalm, men det gäller inte längre i Sverige. I många år invaggades det svenska folket i en dröm att den snälla staten skulle ta hand om medborgarna från vaggan till graven. Trygghetsfrågor har därför varit mycket närvarande i den politiska debatten. Samtidigt har frågor rörande verklig trygghet tonats ned. Försvaret och rättssystemet med domstolar och polis betraktas inte längre som högprioriterade frågor, trots att de i allra högsta grad gäller medborgarnas trygghet. När vi i dag talar om trygghet i Sveriges riksdag blir det mest tal om socialförsäkringar och andra s.k. mjuka frågor. Men det är en dålig trygghet när det inte finns tillräckligt med polis på gatorna. Det är otryggt när det kan dröja timmar innan polisen hinner komma fram vid akutlarm. Och vad är välfärden värd, om vi inte kan försvara vårt land utan blir tvingade till underkastelse? Försvaret står inför en veritabel slakt, många gånger större än den som skedde 1925 och som gjorde att vi var mycket dåligt rustade vid andra världskrigets utbrott 1939. Den kortsiktighet och blindhet som styr riksdagsmajoriteten känns skrämmande. Motiveringarna 1925 var nästan ordagrant desamma som nu. Så här lät det 1925: Det finns inget krigshot i vårt närområde. Finland och de baltiska länderna samt Polen har blivit fria och självständiga. Tyskland har krossats, och i Ryssland har tsardömet ersatts av Sovjetunionen, så från detta håll finns inte heller något hot. Skulle situationen förändras har vi tid på oss att rusta. Fru talman! Lika naivt resonerar majoriteten i dag. Skillnaden mellan 1925 och 2000 är dock stor på ett område: Nu är vapensystemen bra mycket mer komplicerade och tar längre tid att bygga upp. Vi lever alltså i en otrygg värld. När detta är sagt ska jag ägna resten av min talartid åt välfärdspolitik och den typ av trygghet som den avses kunna skapa. När jag är ute och talar i moderata föreningar brukar jag ibland inledningsvis fråga åhörarna vilka saker som de tycker är de mest centrala. Det är inte konstigt att svaren blir ungefär desamma vid varje tillfälle. Man pratar om hur det kommer att gå för barnen och barnbarnen och om oron för hur framtiden ser ut. Man pratar om vården och omsorgen om sina föräldrar. Först i tredje hand berör man den egna välfärden. Välfärdsfrågor är naturligtvis ett centralt begrepp för de allra flesta människor. Det sägs ibland här i kammaren och i debatten utanför den att vi moderater inte ägnar oss åt s.k. mjuka frågor. Det är kvalificerat nonsens. Det ligger i såväl konservativ som liberal idétradition att betona välfärdsfrågor. Detta innebär naturligtvis inte att vi för den skull ställer upp på dåliga lösningar, lösningar som ger sämre välfärd och som gör medborgarna till passiva klienter till statsapparaten. Man ska inte behöva stå med mössan i handen och bocka för överheten. Det tyckte inte heller socialdemokraterna för 100 år sedan, när man talade om brukspatroner. Nu finns det inga brukspatroner, utan nu är det socialsekreterare och tjänstemän på försäkringskassor som det är viktigt att ha ett bra förhållande till. Det förefaller ibland som om det svenska folket tillhör de otryggaste i världen, detta trots att svensk välfärdspolitik tillhör de allra dyraste. Vi har ett skattetryck som är det högsta i världen, just med motivet att skapa trygghet för alla, men det har inte räckt för att ge medborgarna den eftersträvade tryggheten. Vad beror det på? Det beror naturligtvis på att människor känner otrygghet därför att de vet att det sociala systemet inte längre kan leverera vad de har utlovats. Den politiska miljön har under de senaste 50 åren passiviserat människorna till att förlita sig på stat och kommun, och nu skapas en genuin oro runtom i vårt land. En annan orsak kan vara att många intuitivt eller medvetet inser att den långa nedgångsperioden i köpkraft jämfört med andra länder har förorsakats av stora strukturella problem i det svenska samhället och att vi inte längre förmår att skapa de behövliga resurserna för de enskilda medborgarna och för de gemensamma aktiviteterna. Välstånd och välfärd hör ihop. Utan tillväxt inget välstånd. Sverige har världens högsta skatter men absolut inte världens bästa välfärd. Detta innebär i sin tur att det finns stora effektivitetsförluster i det svenska systemet. I Sverige har vi ett system där de enskilda medborgarna i högre grad än i de flesta andra västerländska stater är beroende av politiska beslut när det gäller viktiga frågor för individerna och familjerna. Fru talman! Det är mycket hög tid att vi i Sverige överger den kollektivistiska modellen. Frågor som bör vara i fokus i en välfärdsdebatt är: Vem ska finansiera välfärden och vem ska leverera välfärdstjänsterna? Svaren är enligt min uppfattning att eftersom det är medborgarna som betalar för välfärden, är det bättre med en form av försäkringssystem, där medborgarna själva får bestämma utformningen av skyddet. Genom att ge medborgarna resurser i form av t.ex. skolpeng, äldrevårdspeng, vårdgaranti etc. ger vi medborgarna makten att själva välja. Detta, fru talman, är om något ekonomisk demokrati. Vi har alla olika prioriteringar, och det är väl rimligt att anta att de allra flesta förmår överblicka sin situation för att välja de lösningar som verkar bäst. Hur mycket man satsar över en viss nivå är vars och ens ansvar. Rundgången med att först dra in pengarna från medborgarna för att sedan pytsa ut dem är inget bra system. På alla andra områden än välfärdssystemen eftersträvas konkurrens. Så sker därför att vi vet att konkurrens ger bättre produkter, högre kvalitet och lägre priser. Det är därför viktigt att vi ser till att det finns en fungerande marknad för sjukvård, omsorg, skolor, barntillsyn osv. Det är det enklaste och bästa sättet att åstadkomma såväl hög anpassning efter medborgarnas önskemål som hög produktivitet. Politiker ska inte sköta produktionen av tjänster utan stärka medborgarnas valmöjligheter. Politikerna ska inte agera som brukspatroner utan som konsumentombudsmän. Den inriktning som jag har skissat här, fru talman, är i och för sig inte några nya tankar. De har funnits länge, och land efter land anammar idéerna i olika takt. I Sverige gräver socialdemokraterna ned sig i skyttegravar för den sista striden för förmyndarsamhället. Skolministern går till angrepp mot friskolor som drivs i aktiebolagsform eller i vinstsyfte. Inte en tanke ägnas åt om driftsformen som sådan påverkar kvaliteten positivt eller negativt. Socialministern pratar om att stifta lag mot privatisering av vård, trots att patienter, läkare och sjuksköterskor tycker att det är bra med mångfald även på detta område och trots att kvaliteten i vården visat sig förbättras när landstinget och politikerna släppt greppet. Och kommunala bostadsbolag ska inte få säljas, för då straffas kommunerna med sänkta statsbidrag. Näringsministern suckade djupt över Norge och kallade vårt grannland den sista sovjetstaten, men med ett uns av självkritik framstår Sverige som snart ensam försvarare av ett monopolistiskt ineffektivt förmyndarpräglat välfärdssystem. Fru talman! Min uppmaning till regeringen är att tänka om, tänka nytt, lära av vad som händer i andra länder och släppa medborgarna fria även när det gäller välfärden.

Fru talman! Jag har nu hört Moderaternas företrädare i två dagar prata om världens högsta skattetryck. Ni har tydligen varit på kurs och lärt er detta. Eftersom ni hela tiden ställer frågor om detta till oss socialdemokrater, vill jag vända mig till er. I Tyskland är arbetslöshetskassan knuten till arbetsgivaren, och man får arbetslöshetsersättning i ett år efter det att man har haft ett arbete. I det segregerade område där jag bor kommer många aldrig in på arbetsmarknaden. Hur har Moderaternas företrädare tänkt att de ska bli försörjda? Hur ska de få en utbildning och komma ut på arbetsmarknaden som vuxna?
Fru talman! Det finns många sätt att lösa det problemet. Jag är inte den som ska stå och försvara vad man gör i Tyskland. Enligt min uppfattning är det så att vi måste ändra arbetsmarknadslagstiftningen på ett sådant sätt att det blir en lägre tröskel för den som vill komma in på marknaden. Vi har lagen om anställningstrygghet som stiftades på 70-talet som hade till syfte att skydda de anställda, men i verkligheten har den blivit ett lås, så att man inte kan komma in på marknaden. Sedan har vi lönesättningen och, kopplade till den, skatterna, som gör att företagen inte anser sig kunna betala så höga löner för okvalificerat arbete. Det här finns det ju förslag om, t.ex. inom tjänstesektorn, där vi har föreslagit skattereduktion på tjänster som skulle öppna en stor tjänstemarknad för just de kategorier som Siw Wittgren-Ahl nämner.
Fru talman! Lagen om anställningsskydd, som ni moderater använder som ett vapen, är ju förhandlingsbar, så jag tycker att arbetsgivarna är dåliga om de inte kan göra upp med facket. Jag kan aldrig förstå att den skulle vara ett hinder, om man är en god ledare, vilket ni brukar säga att inte våra ledare är. Då kan man ju förhandla om det. Sedan undrar jag en sak om försäkringarna. I t.ex. Tyskland har man det inte så att kvinnorna kan gå ut och jobba eftersom man inte har allmän barnbespisning. Hur tänker ni moderater lösa det? Tycker ni att det är ett bra sätt att värna alla människors rätt till försörjning? Dessa kvinnor i Tyskland kommer ju inte ut på arbetsmarknaden. Är det sådana lösningar ni vill ha i Sverige?
Fru talman! Varje medborgare, oavsett kön, ska kunna utvecklas efter sin förmåga och sina intressen. För dem som vill gå ut på arbetsmarknaden ska det naturligtvis inte finnas några hinder, oavsett om det är fråga om en man eller en kvinna, och vill man vara hemmaman eller hemmafru så ska det också vara möjligt att träffa det personliga valet. Detta spänner över flera dimensioner. Därför motsätter vi oss naturligtvis inte att vi har en sådan öppen attityd till detta. Sedan vet jag mycket väl, precis som Siw Wittgren-Ahl, att det finns andra regler i andra länder där man har en annan tradition, men den traditionen har vi ju inte här. Jag har inte här, och ingen av mina kolleger heller tror jag - jag har inte följt debatten varje minut - förordat något system som liknar det tyska. Beträffande lagen om anställningstrygghet, så visst kan man förhandla, men eftersom jag har varit företagsledare och vet hur det är att förhandla kan jag säga att det kostar väldigt mycket, och det finns ett naturligt sätt för de fackliga organisationerna att motsätta sig förändringar på den punkten.
Fru talman! Carl Erik Hedlund och moderaterna använder oftast ett väldigt mustigt språk - i alla fall gör Hedlund det i dag - och hänvisar oftast till andra länder där deras mönstersamhälle skulle fungera. Vilket land eller vilka länder är det ni tänker på där ert systemskifte skulle ha slagit rot? Vad jag förstår åberopas just nu inte Nya Zeeland längre. Hedlund säger att det inte är fråga om några nya tankar, utan det är precis ett systemskifte. Jag sitter själv i socialförsäkringsutskottet och har sett de miljardbelopp som ni moderater säger att ni vill ha i sänkta skatter. Det lustiga är att ni då pratar om lågoch medelinkomsttagarna, som kanske får 50, 100 eller 200 kr i månaden maximalt, men som kommer att betala dyrt, mycket dyrt i avgifter i stället om man är intresserad av en generell välfärdspolitik som omfattar alla och inte bestäms av plånbokens tjocklek.
Fru talman! Poängen är att man betraktar medborgarna som fullt myndiga personer som själva kan träffa val, och att man ser till att medborgarna själva, genom olika system, kan efterfråga de tjänster som de vill ha, även inom de här områdena. Då får man den finessen att man får en effektivitetshöjande konkurrens mellan olika vårdgivare, skolor eller vad det nu är frågan om, och det befrämjar effektiviteten och produktiviteten så att man får bättre tjänster utförda till ett lägre pris. Ronny Olander vill ha exempel på länder. Jag var på utskottsresa till Storbritannien och träffade företrädare för såväl Labour och liberaldemokraterna som Tories. Alla är överens om åt vilket håll man vill vrida utvecklingen, och det är inte åt samma håll som Sverige för närvarande.
Fru talman! Att jämföra Storbritannien och Sverige kan man göra på många sätt, men jag tycker också att vi ska prata om den nordiska välfärdsmodellen som faktiskt är mycket känd ute i hela världen. Hedlund säger att moderaterna vill myndigförklara medborgarna i Sverige. Det är precis det vi har gjort, vi socialdemokrater. Jag kan förstå Hedlund, som är höginkomsttagare precis som jag, och de grupper som Hedlund säger att han vill vara en förespråkare för, som nu tycker att det klämmer till lite grann för att skattesystemet över livet omfördelar. Vi socialdemokrater tycker att alla som bor i Sverige ska ha ett gott liv att leva. Men ni och de grupper som ni pratar om - jag tycker att det är synd att det inte har kommit fram riktigt i debatten under de senaste två dagarna, eftersom skattesystemet faktiskt är en viktig grund för välfärdspolitiken - hade möjligheten att göra ett fullskaleexperiment 1991-1994 under Carl Bildts ledning av Sveriges mest kompetenta regering genom tiderna. Vi förskräcks fortfarande av spåren. Jag vet att det fanns problem då också.
Fru talman! Om det var mitt förra inlägg som föranledde det sista inlägget så ber jag kammaren så mycket om ursäkt. Det är faktisk inte det här som jag har pratat om. Jag har inte med ett ord sagt att vi skulle ha en differentiering av olika medborgares tillgång till välfärdsapparaten. Jag har sagt att vi ska ge alla medborgare denna rätt. Hela tanken med skolpengen, om vi tar den som ett exempel, eller vårdgarantin, är ju att samtliga medborgare ska kunna efterfråga, med all den kraft som en stark ekonomi för den enskilde gör, de tjänster som kan behövas. Det är inte alls fråga om någon differentiering på något sätt, utan det är en ideologisk fråga. Är det medborgarna, de enskilda medborgarna, som bäst ska kunna bestämma vilka tjänster, vilken vård eller vilken skola de vill ha, eller är det vi i den här kammaren eller i andra politiska grupper som ska vara förmyndare och bestämma vad medborgarna ska få och vad de ska efterfråga?
Fru talman! Jag slog på TV:n på mitt arbetsrum och lyssnade till Carl Erik Hedlunds eländesbeskrivning, och det gav mig anledning att på snabba fötter bege mig till kammaren för att få tillfälle att ställa ett par enkla frågor. Av Carl Erik Hedlunds beskrivning att döma är det oerhört eländigt ställt i kungariket Sverige och har varit det under lång tid. Då måste jag fråga mig hur det kan komma sig att svenska folket i val efter val röstar fram en riksdagsmajoritet som sedermera röstar fram en socialdemokratisk statsminister. Begriper inte folk sitt eget bästa, Carl Erik Hedlund? Den andra frågan handlar om detta: Varför fixar ni inte det här, Carl Erik Hedlund, i Stockholm, i Västra Götaland och i Skåne där ni nu har haft makten i ett år och där det verkligen är ett kaos? När ni ska privatisera så går inte tågen längre, när ni ska få ordning på sjukvårdsköerna ställer ni in operationer osv. Jag är tacksam för svar på dessa enkla frågor.
Fru talman! Det vore väl, Hans Karlsson, något förmätet av någon i den här kammaren som är vald av folket att recensera varför folket röstar på det ena eller andra. När det gäller privatiseringen och de förändringar som sker i de områden som Hans Karlsson nämnde är det ju så att köerna - om vi nu tar dem; det gäller ju ett landstingsområde, så det är inte vårt ansvar, men vi kan se på Stockholms läns landsting - i Stockholm har minskat. Barnakuten i Danderyd har öppnat så att i hela det nordöstra sjukvårdsområdet behöver man inte stå i långa köer. Vårdgarantin har införts; man har börjat beta av de köer som byggdes upp under den förra mandatperioden. År 1994, när man hade borgerlig majoritet, avskaffades vårdköerna i Stockholms län. Nu är de tillbaka under den socialdemokratiska regimen. Det håller på att brytas ned.
Fru talman! Det är inte jag som recenserar väljarna, Carl Erik Hedlund. Men eftersom Carl Erik Hedlund beskriver utvecklingen som en utveckling i elände medan väljarna fortsätter att välja en majoritet som företräder en sådan politik förvånar det mig aningen om det skulle vara på det sättet att Carl Erik Hedlunds beskrivning av tillvaron är korrekt. Jag drar några slutsatser av det Carl Erik Hedlund har sagt. Moderater vill ha sämre skydd för anställda, lägre löner för dem som har det svårast på arbetsmarknaden, göra det svårare för kvinnor i arbetslivet och göra det svårare för funktionshindrade. Varför döljer ni, Carl Erik Hedlund, det ni verkligen vill åstadkomma, ett systemskifte? Vi socialdemokrater har inställningen och erfarenheten att den enskildes rätt gynnas bäst med gemensamma lösningar.
Fru talman! Det var väl lite häftiga slutsatser som Hans Karlsson drog av vad jag har sagt. Jag har inte med ett ord berört det på det sättet. Vi har arbetsmarknadslagar som är instiftade på 70-talet som försvårar för människor att komma ut på arbetsmarknaden och rörligheten mellan olika arbeten. De låser in produktionsresurser och arbetsresurser på ett felaktigt sätt liknande det som förekom i de kommandoekonomier som vi tidigare haft i öst. Det är inte bra. Det måste vara fri rörlighet för arbetskraft och fri rörlighet för kapital. Det är det som befrämjar välståndet och vad jag förordar. Naturligtvis ska medborgarna själva - nu upprepar jag det för tredje eller fjärde gången - ha de ekonomiska resurserna att efterfråga så att vi även får en effektiv användning av de pengar som avsätts för välfärden.

Fru talman! Det föds allt färre barn i Sverige, i själva verket så få att befolkningen kommer att börja minska. Antalet nyfödda har fallit från 120 000 i början på 90-talet till 88 000 år 1999. Vi saknar 130 000 nyfödda bara de senaste fem åren. Dagens svenskar förmår inte ens ersätta sig själva för framtiden. Vi ser en kris i befolkningsfrågan, och den Myrdalsinspirerade familjepolitiken förvärrar faktiskt situationen. De regionala variationerna är stora. Stockholm klarar sig hyfsat. Men utflyttningslän har sällan upplevt så låga födelsetal som de gjorde i fjol. Den svaga ekonomiska utvecklingen påverkar möjligheten att bilda familj. Nativiteten påverkas också av utflyttning av unga. En stadigt negativ befolkningsutveckling är ett politiskt misslyckande. Människor drar slutsatsen att de bäst bygger sin framtid någon annanstans. Sjunkande nativitet i ett land kan också vara ett bevis för ett politiskt misslyckande i de fall när människor som vill skaffa barn hindras från att göra det av ekonomiska eller andra skäl som har att göra med samhällets strukturer. Vi är på väg att förlora en generation därför att de grundläggande förutsättningarna för familjebildning är hotade. Möjligheten att skaffa barn riskerar att bli en klassfråga. Arbetslöshet, bristande utbildningsmöjligheter, dålig ekonomi och utanförståendeskap skapar söndring av och i familjer. Ändå handlar dagens familjepolitik om lyxproblem, procentsatser, bidragsproblem och tvångsfördelning av ledighetstid och inte om att återupprätta förutsättningarna för familjebildning. Regeringen har varit så upptagen med sin generations i sammanhanget mindre problem, som fördelning av ledighetstiden, att den missat att uppmärksamma de helt existentiella problem som många yngre människor och familjer möter. Vågar man bilda familj om man är långtidsarbetslös? Kan man klara att ha småbarn om man måste veckopendla till arbetet? Kan en barnfamilj klara sig med pengar från CSN? Kan man låna till villa eller bil om man inte har fast jobb? Vad spelar ersättningsnivån i föräldraförsäkringen för roll om man aldrig har möjlighet att bilda familj eller inte har råd att mista en endaste krona? I somras krävde Margareta Winberg att föräldrar ska tvingas dela lika på föräldraförsäkringen. Hon visade att hon inte förstår den vardag som många unga familjer lever i. I hennes värld har människor fasta anställningar som det är möjligt att vara lediga ifrån. I hennes värld är inte människor arbetslösa, studerande, projektanställda, vikarier eller ensamföretagare. Hon har blicken i backspegeln. I verkligheten är väldigt många unga människor i familjebildande ålder projektanställda, vikarier, studerande eller arbetslösa. Detta inte minst eftersom regeringens syn på lönebildning, arbetsrätt, företagen och arbetsmarknadspolitik har hållit och håller många människor utanför arbetsmarknaden. För de flesta människor är det totalt ointressant vad en minister tycker om hur de ska fördela sin föräldraledighet. Den som har möjlighet att vara ledig är ledig. Så enkelt är det. För den som är projektanställd eller vikarie kan ledighet vara omöjligt, eftersom jobbet är borta när ledigheten väl är över. Erfarenhet är viktigt för att få arbete och en fast fot på arbetsmarknaden. Man vill ta varje chans till arbete. Vill regeringen hålla människor borta från jobben? Vad spelar det för roll vad politiker tycker om att mannen och kvinnan ska vara hemma halva tiden var med barnet om ekonomin inte klarar av det, eller om man tvingas ta ledigt från ett kort vikariat? Varför ska inte människor själva få välja om de vill vara hemma, vem som ska vara hemma eller vilken barnomsorg de vill ha? Varför är det rätt att de som har kommunal barnomsorg får tiotusentals kronor i subvention medan de som inte har det helt blir utan? Ledighet kan ju tas ut över lång tid, säger någon. Javisst. Men många unga människor lever i dag långsiktigt på vikariat och projekt. Inte minst kommuner har haft en tendens att undvika att fastanställa unga människor i barnomsorg och vård. I stället lever tusentals unga med att varje dag vid halvsjutiden på morgonen på telefon få veta om det blir något vikariat den dagen eller inte. Detta är det totala hyckleriet. Samma politiker som fanatiskt försvarat dagens stela arbetsrätt och säger sig tala för tryggheten i arbetet leder kommuner och landsting som nekar tusentals unga den allra minsta trygghet och förutsebarhet. Detta gick så långt att det infördes lagstiftning för att komma till rätta med problemet. Socialdemokraterna säger sig representera de människor som har det svårt i samhället. I stället har partiet förvandlats till ett parti för särintressen åt delar av den medelklass som det har gjort bidragsberoende. De människor som frivilligt eller ofrivilligt hamnar utanför partiets idealbild om hur livet ska levas har man ingen förståelse för alls. I socialstatens Sverige har det blivit politisk idé att beskriva människor som svaga och drabbade. Kvinnor, ungdomar, äldre, lågutbildade, arbetslösa, barnfamiljer, deltidsarbetande, offentliganställda, funktionshindrade, arbetare, invandrare m.m. beskrivs alla löpande som svaga och drabbade av varje förändring. Tillsammans utgör de grupper som regeringen och socialdemokraterna kallar svaga och drabbade en högst betydande andel av Sveriges befolkning. De många människor som däremot behöver extra stöd och hjälp får det långtifrån alltid. Där måste samhället tvärtom stå mycket starkare än i dag. Änkorna, de äldre med minst marginaler, funktionshindrade barn i skolan är exempel på grupper där politiken svikit. Det är talande att de reellt utsatta människorna i vårt samhälle som saknar stora påtryckarorganisationer ofta glöms bort politiskt. Fru talman! Hur kommer det sig att i takt med att Sverige blivit rikare har retoriken om den svaga, drabbade människan bara ökat? Vi har fått en starkare stat men svagare människor. Det är något fundamentalt fel i ett lands utveckling när resultatet av välfärdsansträngningar blir ökande socialbidragsberoende, som under 90-talet, betydande ekonomisk utsatthet och beroende av det offentliga. Orsaken till att många drabbas av varje förändring är att de försatts i en situation där politiska beslut spelar större roll för den egna välfärden än de egna försöken att förbättra situationen. Det är bokstavligt talat Göran Perssons morgonhumör som avgör hushållsekonomin och inte den egna insatsen. Marginaleffekter och orättfärdiga skatter slår hårt mot möjligheten att på egna ben stärka sin situation. Den här synen på människan som svag och drabbad har inte alltid dominerat ens socialdemokratin. Den tidiga arbetarrörelsen, som jag ofta läser om, talade tvärtom om den enskildes ansvar för sig, sitt liv och sina närmaste. Den enskilde kunde bli, måste vara, stark för sin egen och sina närmastes skull. Man talade om nykterhetsidealet: Sup inte bort ditt liv och din familjs möjligheter! Det var bildningsidealet, t.o.m. folkbildningsidealet: Utbilda dig! Låt ingen lura dig! Arbeta dig upp! Lösningen var att man gick samman i nykterhetsrörelse och ABF. Men ansvaret var den enskildes. Det var sunda värderingar som lyfte fram värdet hos den enskilda människan. Vi måste hitta tillbaka till dessa värderingar. De flesta människor är inte mer drabbade eller svaga än vad vi gör dem till. Många av dem som löpande beskrivs som svaga och drabbade har aldrig bett om det och tycker alls inte om att bli klappade på huvudet av socialdemokratiska politiker. Det är snarare så att vissa politiker har ett intresse av att utge sig för att kunna tala för de svaga bättre än vad de själva kan göra, samtidigt som de som behöver stöd ofta viftas undan. De flesta människor kan, vill och har rätt att ta ansvar för sig själva och sin familj utan att paternaliseras, utan att beskrivas som inkapabla att ta ansvar för sina liv eller klappas på huvudet. Det finns en annan bild av människor som duktiga, starka, kämpande, ansvarstagande och uppskattande som verkligen förtjänar att lyftas fram. Politiken ska uppmuntra, stötta och ge alla möjlighet att ta ansvar och växa och inte lyfta bort ansvaret från de enskilda.

Fru talman! I Sverige, där vi har världens högsta skattetryck som Moderaterna säger, har vi en väl utbyggd föräldraförsäkring. I Amerika, där man har ett bra försäkringssystem, kan man försäkra sig tre månader om man blir mamma. Jag vill instämma i den målande beskrivning som Sten Tolgfors gjorde av varför det inte föds fler barn i Sverige. Ungdomar vill inte skaffa barn därför att de inte har fast arbete. Man har undersökt 1 000 25 åringar, och det största skälet var att de inte hade ett fast arbete. På vilket sätt vill Sten Tolgfors säga att lagen om anställningsskydd skulle öka möjligheten för folk att behålla sina arbeten?
Fru talman! För det första tycker jag att det är fascinerande att man går till kammaren, begär replik och ställer frågor om precis vad som helst, oavsett om det har med det tidigare anförandet att göra eller inte. Men låt mig ändå svara på några av de frågor som Siw Wittgren-Ahl ställer. Min poäng är att svensk välfärdsdebatt ofta ägnar sig åt saker helt vid sidan av människors liv. Det har blivit en välfärdsdebatt som är mer beroende av politikens spel och vem tar vem i politiken än den verklighet och vardag som många människor upplever. Jag tycker att just diskussionen kring de unga familjerna visar detta. Winbergs utspel i somras visar att hon lever med 60-talets bild av hur människor har det. Men alla de ungdomar man träffar som verkligen kämpar på kronan för att få det att gå ihop känner inte igen sig. Det blir ett enormt främlingsskap mellan dem och politiken. Jag försökte säga att vi måste flytta välfärdsdebatten från spelteorin och makropolitiken och mer beskriva människors vardag och välfärd. Det är bara då politiken kan svara på de behov människor har.
För att det inte ska råda några missförstånd vill jag bara återge de debattregler som partierna kommit överens om och som återfinns på talarlistan. Där står det: "Alla ledamöter - oavsett om de finns på talarlistan eller ej och oberoende av om de är direkt angripna - kan begära replik." Det är de särskilda debattregler som gäller för denna debatt.
Fru talman! Hur vi återspeglar verkligheten beror ju på vilka erfarenheter vi har när vi kommer hit och vilka partier vi företräder. Sten Tolgfors gjorde sig till tolk för de svaga. Han sade att vi alltid gör det. Sedan sade han att de stora grupperna som far illa, nämligen änkorna, invandrare och arbetslösa, inte har stora opinionsgrupper. Är inte den största opinionsgruppen som ni är starka företrädare för villaägarna?
Fru talman! Jag är medveten om att alla har rätt att begära replik. Min kommentar tidigare gällde mer att om man har ett anförande om en sak är det intressant att diskutera just den saken. Jag har över huvud taget inte pratat om villaägarna. Jag har pratat om välfärdspolitiken för Sveriges barnfamiljer. Så enkelt är det.
Fru talman! För mig innehåller generell välfärdspolitik allt det som rör människor i dessa oerhört viktiga frågor. En sådan fråga är just barnafödandet som Sten Tolgfors tar upp. Han försöker koppla det till ett socialdemokratiskt misslyckande här i Sverige. Men det är ingalunda så, Tolgfors. Det här problemet finns i hela Europa. Ett FN-organ uttalade häromveckan att Europa måste se upp och försöka göra något åt sin situation, annars kommer det att bli problem med många äldre i Europa. Problemet är inte bara svenskt. Demografin är ett bekymmer i hela
Fru talman! Det är möjligt att det är ett problem över hela Europa. Men det intressanta är väl ändå att det finns vissa förklaringar till detta i Sverige som vi faktiskt kan göra något åt. Det finns en ofrivillig barnlöshet i Sverige som styrs av politiska beslut. Många unga familjer lever i en sådan situation att det, trots den egna viljan och den fysiska möjligheten, inte är ekonomiskt möjligt att bilda familj därför att otryggheten är så betydande. Jag tycker att det är mycket bekymmersamt och allvarligt att Sveriges riksdag nu vaknar upp efter ett antal år av sjunkande nativitet och ser: Oj, var det så här? Ungdomar och yngre familjer har glömts bort i välfärdsdebatten. Vi har pratat om de stora kollektivens behov och önskemål i politiken. Men de grupper som saknar påtryckarorganisationer har fallit utanför. Jag vill hävda att unga kvinnor som vikarierar i t.ex. barnomsorgen inte har några starka påtryckarorganisationer, och därav resultatet här i dag. Vi måste ha en politik som bättre beskriver verkligheten inte hos påtryckarna utan hos människorna.
Fru talman! Jag är medveten om att vi i Sverige måste göra fler åtgärder efter hand. Men viktiga grundfakta är en bra föräldraförsäkring, höjda barnbidrag, en bra skola, ett bra boende osv. Men Tolgfors tar upp arbetsrätten och lönebildningen. Tror verkligen Tolgfors att människor som är otrygga på arbetsplatsen är beredda att ta ett mycket större ansvar och skaffa ett barn till? För er moderater är arbetsrätten mer ett handslag mellan arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren. Det blir inte ett dugg mer om ni får möjlighet att driva er politik i enlighet med era motioner. Det skapar inte grogrund för att två människor ska bestämma sig för att skaffa ett barn till för att det känns tryggt och säkert. Glöm bort det, Tolgfors, och var ärlig!
Fru talman! Jag tror att människor som har jobb är tryggare än människor som inte har jobb. Det är kanske det som är skillnaden. Jag har sett hur många av mina vänner, kamrater och deras närstående och många andra ungdomar i Sverige i ett decennium stängts ute från arbetsmarknaden på grund av att Sverige har haft en mycket stel arbetsrätt. Den är designad för 60-talets samhälle och inte för 90-talets. Ronny Olander och hans kolleger har valt arbetslöshet för stora grupper i Sverige framför en modernisering av arbetsrätt och företagarpolitik. Därmed har de skapat den yttersta otryggheten. Delar av en generation har aldrig fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Nu vaknar man plötsligt upp panikslagna i många kommuner och ser att de kommer att få så stora pensionsavgångar att de inte kommer att klara av den kommunala vården, omsorgen och servicen i framtiden om de inte anställer en halv miljon på några år. Men var ska de människorna tas? Ska de tas från dem som man har tackat nej till i ett decennium, från dem som aldrig har fått chansen att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb? Tala om att skapa otrygghet, och dessutom medvetet! Man har skapat otrygghet för dem som aldrig kommer in för att skapa ökad trygghet för dem som är kvar.
Fru talman! Sten Tolgfors vackra ord om den tidiga arbetarrörelsen skulle kunna kännas värmande om det inte hade varit för att jag vet på vilket sätt som Sten Tolgfors företrädare behandlade denna framväxande arbetarrörelse. De har hela tiden försökt förhindra att de som hade det svårast fick rättigheter. På samma sätt är det i inledningen av det tredje årtusendet. Ni motsätter er att anställda ska ha ett rimligt skydd. Ni vill inte att människor ska ha rätt till ett fast jobb. Under den tid som Sten Tolgfors partivänner styrde och ställde i det här landet hade vi den svagaste ekonomiska utvecklingen sedan andra världskriget. När vi nu är på fötter igen i Sverige känns det lite märkligt att Sten Tolgfors beskriver en bild som inte är giltig.
Fru talman! Hans Karlsson kan inte ha så värst mycket på fötterna för att kritisera mitt inlägg när han måste prata om regeringen Bildt och inte om vad jag säger. Han säger också att mina företrädare någon gång på tidigt 1900-tal försökte hindra att de som hade det svårast fick rättigheter. Det är faktiskt vad Hans Karlsson har ägnat detta riksdagsår, 1999 1900 - genom att t.ex. lägga ned specialskolor för de av landets elever som har allra störst behov, dvs. blinda och multifunktionshindrade barn på Ekeskolan i Örebro. Hans Karlsson har kämpat för att ta ifrån dessa barn den rättighet de själva och deras föräldrar slåss så för. Sedan behöver han gå tillbaka hundra år i tiden för att kritisera mitt inlägg.
Fru talman! Sten Tolgfors medger ändå att det var på det sättet att Sten Tolgfors företrädare motarbetade arbetarrörelsens framväxt. Jag vet inte på vilket sätt Sten Tolgfors vill leda i bevis att vi socialdemokrater i slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet motarbetar den enskildes rätt. Snarare är det så att vi står upp för den enskildes rätt på olika sätt - inom arbetsrättens område, när det gäller den generella välfärden, när det gäller barnfamiljernas möjligheter att få en förbättrad ekonomi. Sedan, Sten Tolgfors, har vi frågan om specialskolorna. Jag känner en stor stolthet över att ha medverkat till att exempelvis Ekeskolan även fortsättningsvis kommer att vara en skola för elever med svåra funktionshinder.
Fru talman! Föräldrarna och barnen på Ekeskolan känner en stor förtvivlan över det Hans Karlsson har gjort, och det vet han. Han, liksom även skolministern, har fått ta emot tretton och ett halvt tusen namn på dem som protesterar emot det som Hans Karlsson och skolministern har gjort. Varför, Hans Karlsson, har ni svikit idealen? Varför har ni övergivit den tidiga arbetarrörelsens sunda värderingar om den enskildes ansvar för sig och sina närmaste? Varför har ni svikit det som en gång gjorde att ni startade ABF eller nykterhetsrörelsen? Varför har ni börjat beskriva människan som svag och drabbad i stället för som ansvarstagande och villig att sträva framåt för sig och de sina? Varför har ni i era beskrivningar gjort en så stor del av svenska folket till svaga och drabbade? Det är knappast att stå upp för den enskildes rätt, och det är det inte heller att förneka människor möjligheten att välja inom vård, skola eller omsorg. Återigen: Ekeskolan är både vård, skola och omsorg, och den stänger ni. Det tycker jag är talande. Och detta sker nu, riksdagsåret 1999/2000.

Fru talman! Begreppet trygghet är mycket stort, och för att uppnå trygghet behöver också en rad olika faktorer uppfyllas. Social trygghet, ro i själen, rätten till jobb och bostad och ett tryggt, ordnat samhälle - listan kan göras lång. Men jag tänker i mitt anförande endast beröra några för mig i hjärtat oerhört viktiga delar. En stor utmaning för att det svenska välfärdssamhället ska kunna förmedla trygghet är att bryta den växande sociala och etniska segregationen. Den är kanske allra mest framträdande i storstäderna. Segregationen hotar att undergräva den grundläggande förutsättningen för varje stadsbildning, medborgarnas känsla av gemensamt ansvar för varandra och för sin stad, sin bygd. I många storstäder runt om i världen existerar inte längre detta grundläggande ansvar. Resultatet av en sådan utveckling är förödande: social utslagning, kriminalitet, miljömässig kollaps och i förlängningen en total likgiltighet inför det demokratiska systemet. Fru talman! Rätten till en bra bostad och till boendekostnader som är realistiska är också en välfärdsfråga som hänger samman med tryggheten. Bostadsmarknaden i huvudstadsregionen är för närvarande "sjuk" och bidrar i hög grad till segregationen och social utslagning. Det är viktigt att de kommunala bostadsbolagen får fortsätta att spela en viktig roll för bostadsförsörjningen. Därmed, fru talman, är inte sagt att man ska förbjuda dem att verka på den s.k. marknaden. Men det som nu sker är en utförsäljning av bostadsbolagen, och man tvingar fram ombildningar till bostadsrätter, vilket är upprörande. Fru talman! Den bostadspolitik som för närvarande bedrivs i Stockholms stad bidrar starkt till ökade klassklyftor i samhället. Lägg därtill det faktum att det byggs för lite bostäder i Stockholmsregionen, och morgondagens bostadssituation blir närmast ohållbar. Fru talman! För att känna trygghet krävs självklart att man ska våga gå ut på gator och torg, att man vid en utsatt situation ska känna att det går att få hjälp när nöden så kräver och när man känner sig utsatt. Stockholmsområdets betydelse som internationell mötesplats ökar. Riksdag och regering står ofta värd för stora konferenser. Dessa kommer att bli fler också under Sveriges ordförandeskap i EU. Huvudstadens attraktionskraft är en viktig del också för landet i övrigt och bidrar till att stora idrottsevenemang med både nationell och internationell prägel anordnas. Och det är bra. Men det innebär också att det behövs resurser för att klara ordningen. Under 1990-talet har den maffialiknande brottsligheten, mc-brottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och annan grov brottslighet som hotar rättssamhället och som i huvudsak finns i eller styrs från storstäderna blivit alltmer omfattande. Risken för att bli utsatt för brott är stor i storstäderna, och det är onekligen därifrån som mycket av den ekonomiska brottsligheten sprids. Fru talman! Dessa faktorer måste enligt min mening finnas med i beräkningen vid fördelning av resurser för att möta det behov som polismyndigheten i t.ex. Stockholm har. I detta sammanhang, fru talman, är det viktigt också att framhålla att det är nödvändigt att se till att utbildade poliser befrias från uppgifter som rätteligen åligger socialtjänsten eller i övrigt med fördel kan fullgöras av icke polisutbildad personal. Fru talman! Vård, skola och omsorg är frågor som är starkt integrerade i tryggheten. När fungerande och klart utvecklingsbara offentliga sjukhus säljs ut, privatiseras, är det ett klart brott mot den generella rätten till trygghet. I praktiken innebär det på sikt mindre intäkter och kostnadsökningar för den offentliga sjukvården. Lägg därtill att man genomför skattesänkningar med 1 miljard i sjukvårdsbudgeten i Stockholms län. Då är det lätt att förstå vad det får för konsekvenser för tryggheten, för varje individ i det svenska samhället, och vad den har rätt att kräva. Men framför allt är den privatdrivna sjukvården oerhört ojämlik. Den som kan betala får en bättre vård som ändå inte är riskfri eftersom den tenderar att bli "överförfriskad". Fru talman! I debatten om trygghet som har förts här är det märkligt hur man slår också mot barnsjukvården från den borgerliga sidan. I Stockholm tar man nu betalt för barnsjukvård. Enligt min mening och enligt socialdemokratisk definition får ett barns hälsa inte avgöras av hur mycket pengar föräldrarna har. Till sist, fru talman: För att känna trygghet måste man också känna sig älskad, bli omtyckt, bli trodd och - som det också talades om i den inledande allmänpolitiska debatten - bli synlig och sedd. Den som känner sig ensam och isolerad kan aldrig känna sig trygg om inte detta finns med i helhetsbilden av trygghet. I detta sammanhang drar storstadsregionerna det kortaste strået eftersom det i mängden av alla andra är lätt att bli osynlig. Är man dessutom gammal, har man mist sitt kontaktnät, har man inte nätverket kvar, har nätverket tunnats ut, börjar krämporna göra sig alltmer påminda, är man ensamstående, är man kanske inflyttad från annan ort - då är det kanske inte allra viktigast att utöka servicen om det saknas känsla, lyhördhet och medmänsklighet. Antalet ensamma människor ökar alltmer i storstadsregionerna, därför är det nödvändigt att också skapa fler mötesplatser och att begreppet livskvalitet integreras på alla nivåer. Man måste kunna koppla samman teknisk utveckling och humaniora på ett betydligt bättre sätt än vad som görs i dag. Fru talman! Jag blir väldigt orolig när jag hör många moderater från talarstolen som uttryckligen vill att klassklyftorna ska öka mer och mer. Bekymret är inte att vi får fler medelklassinkomsttagare. Det kanske vi behöver. Bekymret i dag är att vi får alltfler rika människor och alltfler fattiga människor.